Fru talman! Även enligt fempartiöverenskommelsen ändrar man ju på grundläggande punkter när det gäller t.ex. instruktionsförbudet. Riksbanken får med de här nya reglerna t.ex. inte ta några som helst intryck av vad vi säger i exempelvis den här typen av debatter. Att man sedan har litet ändringar i fråga om det rent formella, har ganska liten betydelse. Återigen efterlyser jag det konkreta innehållet. Kan Jan Bergqvist ge något exempel på ett ekonomiskpolitiskt läge där den här nya konstruktionen skulle betyda något annorlunda jämfört med om vi fullt ut var medlemmar i EMU eller jämfört med nuvarande situation? Jag vill alltså ha litet konkretion i det hela. Till sist: Det är naturligtvis bra att det riktas kritik från olika socialdemokrater mot denna konstruktion. Men varför driver de inte detta vid regeringsförhandlingarna? Det kanske jag skall fråga Erik Åsbrink. Jag har inte sett ett spår av att man aktivt har drivit dessa frågor om att ändra på själva konstruktionen av EMU. Detta är något slags allmän debatt som pågår framför allt i medierna, men den ger inga konkreta spår i det faktiska förhandlingsarbetet.
Fru talman! Jag kan nog ge något sådant exempel om jag får tid och möjlighet att fundera över det, men jag är inte säker på att jag kan göra det på rak arm. Jag vill däremot säga att det verkar som om Johan Lönnroth resonerar som om vi skulle strunta i våra avtalsenliga förpliktelser. Vi kan välja att gå med i den tredje fasen eller inte genom ett riksdagsbeslut. Men när det gäller den andra fasen, som vi redan är inne i, är alla EU-stater, utom Storbritannien som har fått ett direkt undantag, skyldiga att göra förändringar på dessa två punkter. Jag ser därför inget alternativ. Om Sverige skulle säga att vi har internationella åtaganden men att vi inte bryr oss om dem, måste det i så fall vara en speciell situation.

Fru talman! Jag har med intresse lyssnat på debatten som har pågått i snart tre timmar. Men jag vill också uttrycka att jag känner en oro över den mångmiljardrullning som en del debattörer ägnar sig åt. Många tycks ha glömt de svåra åren då vi hade ett stort budgetunderskott och var i bankirernas händer. Den ekonomiska utvecklingen har en avgörande betydelse för sysselsättningen och välfärden i ett land. Utan en stabil ekonomisk bas kan Sverige inte ha ett bra näringsklimat och en hållbar välfärd, och hela samhället hamnar på defensiven, och tillväxten hämmas. Glädjande nog finns det nu många tydliga tecken på hur ekonomin förbättras. Sju år med ekonomiska problem och budgetunderskott är på väg att vändas till balans och budgetöverskott. Det mödosamma, ofta smärtsamma, men ack så nödvändiga arbetet med att få en sund svensk ekonomi är på väg att föras lyckligt i hamn. Det skapar då utrymme för att vi skall kunna vidta aktiva åtgärder på många områden. Vi övergår från defensivt sparande till offensivt satsande. Och Centerpartiet har mer än något annat parti under 1990-talet tagit ansvar för att vända utvecklingen och för att nå budgetbalans och överskott. Som ett minnesord till vännen Anne Wibble skulle jag vilja säga följande. För några år sedan hade vi ett stort budgetunderskott, och det var under den tid då lånade Sverige drygt 230 miljarder kronor. I år är lånebehovet, enligt de prognoser som har kommit, 0 10 miljarder kronor, om man skall tro Riksgäldskontoret. Borde inte en f.d. finansminister känna glädje över en sådan positiv utveckling för landets ekonomi i stället för att ösa galla över en del saker, vilket Anne Wibble har gjort här tidigare i dag? För Centerpartiet är det viktigt att värna skolan, vården och omsorgen. Därför är det bra att vi nästa år har råd att tillföra 8 miljarder kronor till kommuner och landsting och redan i år kunna frigöra pengar så att vi kan ge kommuner och landsting 4 miljarder kronor och fördela dem på ett sådant sätt att det står i relation till ålderspyramiden i olika delar av landet. Det understryker vår omsorg om kärnverksamheterna i kommunerna, framför allt skolan och vården. Jag noterade att Anne Wibble tidigare i dag sade att Folkpartiet placerar vård och skola högt. Det tycker jag är bra. Det är bra att det är så i ett välfärdssamhälle. Men hur kan då samma person, tillsammans med Moderata samlingspartiet, vars politik ligger mil ifrån det som Anne Wibble säger sig stå för, ställa sig bakom en reservation om riktlinjer för den ekonomiska politiken? Detsamma gäller Mats Odell. Reservation 1 som handlar om den s.k. gemensamma linjen är, enligt mitt sätt att se, prov utan värde. Vi går nu vidare med en utbildningssatsning som kommer hela landet till del. Det är viktigt att vi höjer utbildningsnivån i landet, så att vi kan möta konkurrensen från andra länder men också för att kunna skapa gynnsamma förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt. Totalt tillkommer fr.o.m. detta år och under de närmaste åren 60 000 nya platser framför allt vid de små och medelstora högskolorna. En utveckling av kunskapssamhället runt om i Sverige bidrar till en bättre regional balans. Det skapar bättre förutsättningar för att hela Sverige skall kunna leva och utvecklas. Och satsningen på de mindre högskolorna är faktiskt en av de mest effektiva regionalpolitiska åtgärderna. Ökade forskningsresurser bidrar i sin tur till förnyelse av näringslivet. I en tid av allt snabbare förändringar vill Centerpartiet ge människor möjlighet till ett livslångt lärande. Men för att kunna möta framtidens krav krävs en ordentlig kretsloppsanpassning av samhällets olika delar. Därför medverkar Centerpartiet aktivt för att en sådan utveckling skall komma till stånd. Det har anslagits pengar för kretsloppsanpassning av infrastrukturen. Under de närmaste åren anslås 5,4 miljarder kronor till det som kallas det hållbara Sverige. Vi har fattat beslut om att inleda kärnkraftsavvecklingen. 9 miljarder kronor satsas under de närmaste åren för att påskynda omställningen till ett kretsloppsanpassat energisystem. Mot den politiken, som hör framtiden till, står Bo Lundgrens hyperkonservativa syn på energipolitiken ordentligt fastkedjad vid kärnkraften. Med en sund ekonomi vill vi åstadkomma ekonomisk tillväxt och fler jobb i framför allt den privata sektorn. Jag läste för en knapp månad sedan The Economist, där man konstaterade att Sveriges företagsklimat, trots vad man ibland kan höra här hemma i debatten och vad vi även har hört här i dag, har förbättrats mycket kraftigt. Av 58 undersökta länder har Sverige klättrat från den artonde till den tionde platsen. Man understryker i undersökningen vår remarkabla statsfinansiella förbättring som ger lägre räntor, stabilt låg inflation och en starkare valuta. En god affärsidé är långt mer värd i dag än för två år sedan. Sverige har en låginflationsekonomi. Det främjar produktiva investeringar i förhållande till spekulation, som vi i Sverige tidigare alltför länge har varit vana vid. Under överhettningen i slutet av 1980 talet och i början av 1990-talet var ju situationen den omvända. Det resulterade i kris. Krisen har nu förbytts i en förtroendechock för Sverige som nation. Det är en förtroendechock som Anne Wibble för något år sedan efterlyste. Jag tror att det är viktigt att vi slår vakt om den nya situationen. Goda ekonomiska förutsättningar för Sverige som nation stärker också de företag som verkar i vårt land. Vi i Centerpartiet vill åstadkomma ett företagsklimat som är än mer gynnsamt. Vi är övertygade om att det är främst i det privata näringslivet som de nya jobben måste skapas. Samtidigt har det under saneringsperioden inte varit möjligt att sänka skatter på bred front. Om det skulle ha skett skulle det ha skadat ekonomin och urholkat förtroendet för den ekonomiska politiken. Det hade lett till en mer instabil finansmarknad med högre räntor som följd och därmed också ökade kostnader för företagen och inte minst för de mindre företagen där räntebördan ofta är en stor del av utgifterna. Trots ett knappt ekonomiskt utrymme har företagen genom Centerns och Socialdemokraternas medverkan fått skattesänkningar. Arbetsgivaravgifterna har sänkts. En kraftig lättnad av dubbelbeskattningen har gjorts, vilket framför allt gynnar kunskapsintensiva tillväxtföretag. Vi har återinfört kvittningsrätten för att just stimulera nyföretagande. De ca 200 000 fåmansbolagen i Sverige får skattelättnader. Det finns konkreta förslag i vårpropositionen, som finansutskottet nu ställer sig bakom. Det visar med andra ord att vi förmår prioritera åtgärder för ökad sysselsättning och bättre villkor för företagande även under svåra omständigheter. Vi vill gå vidare och förbättra villkoren för landets företagare, men det får aldrig ske på bekostnad av den ekonomiska basen. Om vi kan betala av på statsskulden och få ned statsskuldsräntorna minskar statens årliga räntekostnader. Då kan vi göra mer för att stimulera förnyelse och tillväxt. Sverige har i dag en statsskuld på drygt 1 400 miljarder kronor. Det motsvarar ca 170 000 kr per varje svensk, ung såväl som gammal. Bara räntorna på statsskulden uppgår till i storleksordningen 100 miljarder kronor per år. Räntekostnaderna betyder alltså att Sverige har utgifter på i storleksordningen 2 miljarder varje vecka. Varje vecka som går måste Sverige punga ut 2 miljarder bara för att betala räntorna på statsskulden. Det skulle kunna åstadkommas många reformer bl.a. på skatteområdet, för företagandet och i välfärdssystemet om vi inte hade haft dessa ränteutgifter. Därför är målet om ett överskott i statens budget så viktigt för att vi skall kunna minska statsskulden och för att Sverige till slut skall kunna bli skuldfritt. Jag tycker att det är bra att Folkpartiet har ställt upp på målet om överskott, men jag tycker att det är mindre bra att andra partier inte inser värdet av att betala av på statsskulden. Målet måste vara att nettoskulden år 2010 skall vara borta. Från Centerpartiets sida tror vi på ett dynamiskt och konkurrenskraftigt svenskt näringsliv som det huvudsakliga receptet för att råda bot på arbetslösheten. Vi måste erkänna att det inte finns någon mirakelmedicin mot arbetslösheten. Det krävs en rad olika åtgärder och en mängd faktorer måste samverka som vi inte heller alltid kan påverka som politiker. Lönebildningen har en avgörande betydelse för att vi skall kunna pressa tillbaka arbetslösheten. Om lönebildningen slår fel kommer Sverige att prissätta sig ur marknaden. Ansvaret för att hantera detta åvilar främst arbetsmarknadens parter. Sverige har inte råd med högre löneökningar än våra främsta konkurrentländer. Det ser dock ljusare ut på det området än tidigare. Vi välkomnar att fler och fler parter på arbetsmarknaden inser allvaret och hoppas också att de är beredda att ta sitt ansvar för att bekämpa arbetslösheten. Arbetslösheten är dagens största problem. Därför måste kampen mot arbetslösheten vara prioriterad. Men det är också viktigt att åtgärderna riktar sig till de grupper som har den svåraste situationen och som har det svårast att få pengarna att räcka till. De sänkta räntorna, som möjliggjorts genom saneringen av statsfinanserna, har en mycket träffsäker fördelningspolitisk profil. De som har minst tjänar mest och tvärtom. Hög inflation är också en fiende för dem som har små ekonomiska marginaler. Nu har vi låg inflation, vilket ur fördelningspolitisk synpunkt är en riktig politik. Den sänkta matmomsen har likaså en stor betydelse för att minska hushållens kostnader och få pengarna att räcka till mer. Därför är det förvånande att det finns partier i riksdagen som med berått mod är beredda att höja matkostnaderna för hushållen. Det innebär att det slår hårdast mot de människor och de hushåll som har de minsta ekonomiska marginalerna. I höst skall riksdagen ta ställning till ett svenskt medlemskap i EMU. Nu vet vi också alla partiers inställning. Centerpartiet, som är ett decentralistiskt parti och som vill föra makten närmare individen med större valfrihet och mera av lokal demokrati, har klargjort sin inställning. EMU är ett storskaligt projekt som skulle flytta stora delar av den ekonomiska och politiska makten från folket. Vi vänder oss därför mot detta och säger nej till ett svenskt medlemskap i den ekonomiska och monetära unionen. Vi gör det därför att vi vet att EMU-projektet rymmer betydande risker för att EU utvecklas mot en mer federal sammanslutning och att vissa regioner får svåra arbetsmarknadsproblem till följd av EMU projektet. Det riskerar i sin tur att minska förtroendet för demokratin. Centerpartiet står för en stark ekonomi, utanför EMU. Det är intressant att se hur olyckskorparna har kraxat och sagt att om inte Sverige deklarerar att vi skall gå med i EMU kommer räntan att sticka i väg, kronan försvagas och börsen skadas. Alla de som varnat för detta har fått fel. Det finns ingenting som tyder på att räntorna skulle stiga, kronan försvagas eller börsvärdet äventyras med utanförskap. Det har den senaste tidens utveckling tydligt visat. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan, som Centerpartiet står bakom.

Fru talman! Jag tänkte säga enbart positiva saker i denna replik. På så vis spar vi litet tid, för då behöver inte Per-Ola Eriksson gå upp och svara på repliken. Först skall jag säga att jag inte glömt när vi var i bankirernas händer. Jag har inte heller glömt när de stora och tunga besluten om 70-80 miljarder i budgetsaneringen togs på hösten 1994. Olof Johansson skrev vid nyåret 1994/95 att vi inte skulle vänta oss något tack. Men jag tillåter mig faktiskt, efter att ha hört Per-Ola Erikssons hyllningar av budgetsaneringen och dess effekter, att uppfatta det som ett senkommet tack också till oss för att vi ställde upp. Jag uppfattade det så att Per-Ola Eriksson och Centerpartiet nu i efterhand godtagit den stora och kraftfulla budgetsanering som genomfördes hösten 1994. För detta skulle jag vilja rikta ett litet tack till Per-Ola Eriksson och Centerpartiet.
Fru talman! Johan Lönnroth är alltid en stimulerande person att debattera med. Jag skulle vilja säga att det hade varit bra om Johan Lönnroth hade orkat hålla ut när det gäller att ta de svåra besluten, att spara och inte bara göra som hösten 1994 då det mest ägnades år skattehöjningar. Jag tror att det hade varit bra för landet om Johan Lönnroth hade haft litet mera råg i ryggen, men det hade han inte. Vi hade ingen större nytta långsiktigt av det arbete som Vänsterpartiet bedrev hösten 1994. Den vänstersvängen och det gästspelet i budgetsaneringsarbetet har vi fått korrigera därför att det gick snett. Förtroendet för Sverige försvagades. Jag är ledsen, Johan Lönnroth, att jag så här näst sista dagen av vårriksdagen inte kan dela ut beröm på det sätt som Johan Lönnroth kanske hade önskat.
Herr talman! Det var inga lätta beslut. Skattehöjningar är inga lätta beslut. Vi tycker inte om att höja skatter på det sätt som gjordes. Det var faktiskt inte bara skattehöjningar. Det var stora besparingsbeslut som fattades hösten 1994 och som ni röstade emot. Om inte vi hade ställt upp, Per-Ola Eriksson, hade inte budgetsaneringsplanen kunnat genomföras. Då hade landet antingen varit oerhört kraftfullt socialt nedrustat eller så hade det varit en djup statsfinansiell kris. Vi hade olika åsikter om hur budgetsaneringen skulle fortsätta. Vi tyckte att det inte var rimligt att sänka matmomsen och i stället ordna finansieringen genom att sänka nivån i a-kassan. Vi tyckte att det blev en orimlig fördelningspolitisk profil. I grunden kan Per-Ola Eriksson och Centerpartiet inte komma ifrån faktum att de mycket tunga och svåra beslut som fattades hösten 1994 har varit och är fortfarande av en helt avgörande betydelse för den totala budgetsanering som Per-Ola Eriksson håller lysande blomstertal för. Jag tar till mig av hyllningstalen å Vänsterpartiets vägnar.
Herr talman! Per-Ola Eriksson var orolig för att en del debattörer talade om något slags miljardrullning. Jag vet inte om han riktade sig till mig eller andra. Kristdemokraternas motion innebär en sänkning av skattetrycket med ca 15 miljarder. Samtidigt har vi ett utgiftstak för den offentliga sektorn som ligger ca 15 miljarder under regeringens och Centerpartiets. Jag noterar också att Per-Ola Eriksson talar om att det är viktigt att värna vården, omsorgen och skolan. Det är ju Centerpartiet och Socialdemokraterna som har genomfört de besparingar - eller om man så vill, nedskärningar - som har gjorts. Jag har full respekt för det ansvarstagandet. Men det är ändå viktigt att hålla det i minnet. Per-Ola Eriksson säger att reservation 1, som är gemensam för Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna, är ett prov utan värde. Han tar avstånd från reservationen. Vad är det i den reservationen som är så anstötligt? Är det att finanspolitiken måste vara stram? Är det att skattepolitiken måste inriktas på att sänka det totala skattetrycket? Är det att välfärdspolitiken bygger på hög tillväxt? Är det att privat ägande och privat sparande är viktigt för att värna tillväxten? Är det att penning och valutapolitiken bygger på fempartiuppgörelsen om Riksbankens ställning, där även Centern var med? Det skulle vara intressant att få veta vad det är som är så svårt att svälja i den här fempartiuppgörelsen. Tycker Per-Ola Eriksson, när han säger att det för Centern är viktigt att företagsklimatet blir än mer gynnsamt, att det är bra att de 28 dagarna i arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen finns kvar? Det skulle vara bra att få ett konkret svar på den frågan.
Herr talman! När man läser reservation 1 och gör jämförelser med de följande reservationerna från andra partier, märker man snabbt att de vackra orden i reservation 1 rimmar litet med de konkreta förslag som Moderata samlingspartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har ställt sig bakom i olika avseenden. Jag tror att Mats Odell menar allvar när han talar väl för vården, omsorgen och för all del också skolan. Men då måste Mats Odell förklara för mig hur det går ihop med de ställningstaganden som Moderata samlingspartiet gör i betänkandet. Där nedrustas just vården, omsorgen och skolan och går emot de resurser som vi och Socialdemokraterna - med stöd av De vackra orden i reservationen borde rimligtvis vara i harmoni med det övriga. Men så är det inte. Därför är det prov utan värde, Mats Odell.
Herr talman! Per-Ola Eriksson svarade inte på frågan om han tycker att det är bra med de 28 dagarna. Jag återkommer till den frågan. Reservation nr 1 handlar om hur vi skall kunna få ekonomin att växa, hur vi skall få ett mer företagsvänligt klimat. Där har Centerpartiet uppenbarligen svårt att ställa upp på att det skall vara en stram finanspolitik, att skattepolitiken skall inriktas på att sänka det totala skattetrycket, att välfärdspolitiken bygger på hög tillväxt osv. Jag kan inte någonstans i vår reservation se någonting som går mot receptet att få en växande kaka. Jag noterar att Per-Ola Eriksson säger att detta är ett prov utan värde. Jag har gått igenom listan av reservationer. Det finns icke en enda - rätta mig om jag har fel - centerpartistisk reservation fogad till detta betänkande. Centern är ett parti utan reservationer till den socialdemokratiska politiken. Jag tycker att det är beklagligt om det också gäller de 28 dagarna i sjukförsäkringen. Var det så, Per-Ola Eriksson, att Centerpartiets representanter i går i kammaren röstade för att detta skall genomföras? Stämmer det? Är ni så lydiga? Sitter ni så still i den socialdemokratiska båten att ni inte har en enda reservation till betänkandet? Sitter ni så still att ni går på denna företagsfientliga politik? Varför har inte Per-Ola Eriksson drivit på och sett till att utnyttja sin starka ställning i kammaren till att få det oerhört starka kravet från företagarna, som står skrivet i eldskrift vid varje kontakt och uppvaktning, dvs. att det är detta som gör att så många människor hålls i arbetslöshet, att man inte vågar anställa och expandera? Svara på den frågan, Per-Ola Eriksson.
Herr talman! Mats Odell vet lika väl som jag och alla andra i kammaren att sjuklöneperioden hade en gång i tiden sin inspiration hos Arbetsgivareföreningen. Det var ett viktigt krav från Arbetsgivareföreningen som senare fördes vidare. Småföretagen har fått arbetsgivaravgiften sänkt. Det bästa vore ju att arbetsgivarna och de fackliga organisationerna enas om ett avtal om sjukförsäkring. Vi vet att sådana diskussioner pågår. Det finns partier i riksdagen som ofta talar om privatisering av försäkringar. Mats Odell brukar höra till det blocket. Att socialisera sjukförsäkringen är inte Centerns förstahandsval. Det bör Mats Odell veta. Sedan var det reservationen. Mats Odell vet att vi har en uppgörelse med regeringen. Förhandlingen skedde innan propositionen lades fram. Man brukar normalt inte reservera sig mot ingångna avtal. Har man fått igenom sin politik i en förhandling, står man för det. Centern står för ord, och vi fullföljer dem. Mats Odell vill tydligen att vi skall bryta ingånget avtal och reservera oss. Det tycker jag är dålig stil, Jag tycker faktiskt att det är bättre att bilda majoritet än att tvingas skriva reservationer. Man bygger inte ett samhälle på reservationer.
Herr talman! Jag tänkte ta upp frågan om sjuklöner. Det faller sig rätt naturligt efter det Per-Ola Eriksson har sagt. Jag vill försiktigt nämna ett sanningsenligt påstående. LO och SAF har i upprepade uttalanden sagt att de 28 dagarna är skadliga för företagsamheten. De har försiktigt och försynt påpekat att det vore väldigt bra om regeringen och Centerpartiet tänkte om på den punkten. Om Per-Ola Eriksson vill åberopa något fackligt engagemang i frågan, finns det två parter som för en gångs skull är överens och inte tycker det som Centern och regeringen tycker. Men de tycker som vi från den borgerliga sidan tycker, nämligen att det är välmotiverat att inte nedvärdera, öka riskerna och kostnaderna i småföretagandet på det sätt som regeringen och Centerpartiet gör. Jag uppmanades av Per-Ola Eriksson att känna glädje över budgetsaneringen - jag förmodar att det var den han menade. Men jag skulle vara väldigt mycket gladare om jag inte hade så mycket bekymmer för Per-Ola Erikssons räkning. Jag kan nämligen inte förmå mig att vara så förbaskat enögd som Per-Ola Eriksson uppenbarligen är. Jag nämnde redan i mitt inledningsanförande att 110 000-120 000 fler människor är utan jobb nu sedan Centern och Socialdemokraterna började samarbeta. Det är ju ett katastrofalt resultat! Under tiden har ekonomin vuxit osv., så det har alltså inte rått depression i landet. Per-Ola Eriksson talade om de mest utsatta, som han ville värna. Det är ju alldeles fel! Ni skär i handikappreformen, ni försämrar assistentersättningen, ni minskar biståndet och ni slår hårt mot änkepensionerna. Det är ju verkligen motsatsen till att värna de utsatta och dem som har det svårast. Hur någon, ens Per-Ola Eriksson, kan vara glad över detta är mig en gåta. Det skall bli intressant att höra en kommentar till detta. Jag tycker att man skall vara väldigt bekymrad.
Herr talman! Jag förstår mig inte riktigt på Anne Wibbles resonemang. Hon säger att LO och SAF uppvaktar. Men borde inte så starka organisationer som dessa kunna sätta sig ned och tillsammans hitta en lösning i stället för att bara uppvakta? Det finns möjligheter att träffa överenskommelser om försäkringslösningar. Borde inte sådana starka parter kunna lösa detta? De sänkta arbetsgivaravgifterna är väsentligt mycket mer värda än kostnaderna för sjuklöneperioden för det enskilda småföretaget, och det vet Anne Wibble. Men nu har hon tillsammans med en del andra hittat en fråga som de hänger sig fast vid, därför att det inte biter med de andra frågorna. Därför tjatar de om denna fråga. Jag för ofta diskussioner med småföretagarna om de här frågorna, och jag kan konstatera att psalmerna inte alltid sjungs likadant på det enskilda företaget som hos de olika intresseorganisationerna. Under de senaste åren har det skett, och sker, en ökning av antalet anställda inom den privata sektorn. Däremot har det skett en betydande nedgång av antalet anställda inom den offentliga sektorn, inte minst inom sjukvården och omsorgsverksamheten. Nu kan vi bromsa detta genom de satsningar som görs. Jag vill gärna ge en eloge till Anne Wibble för att hon mäler sig ur det moderata greppet på den punkten och ställer upp för mer resurser till vård, omsorg och skola. Det är bra. Men jag vill också ställa en fråga till henne: Hur rimmar detta med att sedan skriva ihop sig med Moderata samlingspartiet, som vill gå rakt motsatt väg? Anne Wibble måste välja sida till slut.
Herr talman! Jag tar det sista först. Jag skulle kunna vända på frågan: Hur rimmar det att vara överens med Socialdemokraterna som vill ha 80 % i sjuk och arbetslöshetsförsäkringar medan Centerpartiet inte vill ha någon inkomstrelation alls, utan någon sorts lika grundbelopp för alla individer? Det innebär långt mycket större skillnader, Per-Ola Eriksson. Om ni håller ordning på era meningsmotsättningar skall vi i Folkpartiet nog se till att i ett annat alternativ klara en väldigt bra vård, omsorg och skola. Per-Ola Eriksson är egentligen ganska konstig. Först har regeringen med Centerns goda minne genomfört skatteökningar och försämringar för företagandet och för arbetstillfällena i landet med 65-70 miljarder kronor. Sedan berömmer man sig av att ha insett att detta var fel, och sänker beloppet med 5-6 miljarder kronor. Sedan skall man ha beröm för detta! Det går faktiskt inte hem. Det finns ingen som låter sig luras på det sättet. I fråga om sjuklöneperioden är det regeringen och Centerpartiet som har ställt till det hela. Därför får faktiskt regeringen och Centerpartiet också se till att rätta till det. Så enkelt är det.

Herr talman! Jag tycker inte att Anne Wibble skall sprida myter eller begå falsk vittnesbörd mot sin nästa. I Centerpartiets valprogram 1994 står det nämligen att ersättningen i sjukförsäkringen skall vara 80 % osv. Sedan har man av ekonomiska skäl under den här mandatperioden tvingats att göra en korrigering. Pengarna räckte inte till. När nu ekonomin förbättrats finns möjlighet till en återgång. Centerpartiet vill långsiktigt ha ett reformerat system där en inkomstrelaterad del ingår. Det vet Anne Wibble. Jag tycker att det är litet synd att en före detta finansminister faller för de egna argumenten och sprider myter om andra. Det är också en myt att vi har höjt skatterna för företagen. Sedan Centerpartiet började samarbeta med Socialdemokraterna våren 1995 har vi sänkt skattetrycket på näringslivet. Vi har medverkat till den ena reformen efter den andra som har lett till att vi i dag har ett lägre skattetryck på företagandet. Om det har skett någon skattehöjning så var det hösten 1994 - och Anne Wibble vet att Centerpartiet inte var med i det arbetet.

Herr talman! Jag tycker inte att Bo Lundgren skall tala om pengarullning och skylla på andra. Är det något parti som har satsat fel när det gäller energipolitiken så är det faktiskt Moderata samlingspartiet, som är fastkedjade vid ett ålderdomligt energislag som dessutom är miljöfarligt och inte hör framtiden till. Det är ett ordentligt konservativt synsätt att vara så fastlåst vid att kärnkraften skall fortsätta att drivas som Bo Lundgren är. Sedan vill jag tala om för Bo Lundgren vilka åtgärder vi har vidtagit de senaste åren för att förbättra företagsklimatet och sänka skatter. Först och främst har vi återinfört kvittningsrätten som Vänsterpartiet var med och avskaffade hösten 1994. Nu har vi återinfört den. Det borde glädja Bo Lundgren. Vi är tillbaka på den ruta där vi stod under den förra mandatperioden. Vi tar inte ut förmögenhetsskatt på O och OTC listade aktier. Vi har lindrat dubbelbeskattning för onoterade företag. Vi har ingen dubbelbeskattning på ekonomiska föreningar. Vi har reducerat stämpelskatten. Vi har gjort ett mångmiljardprogram för företagandet. Det är framför allt riktat till de riktigt små företagen genom sänkta arbetsgivaravgifter. Nu genomför vi också lättnader i reglerna för fåmansbolagen. Detta är en riktig väg. Vi kan också fortsätta på den vägen, men det skall också finansieras med egna pengar. Vi skall inte åka till Wall Street eller någon annanstans för att låna pengar till skattesänkningar och sedan betala dyra räntor på dessa pengar. Det är icke bra för svenskt näringsliv och för småföretagen. Gunnar Hedlund pläderade för lägre räntor på 60-talet. Det var rätt då, det är rätt nu och vi driver hans politik.

Herr talman! Jag vill ställa en rak fråga till Bo Lundgren. Han kan inte svara på den nu, men det finns väl moderater senare i debatten som kan svara på den. Han har sagt att man skall ge 20 miljarder till Sydkraft. Jag frågar: Vems pengar är det? Är det egna, eller hur tänker han? Jag tycker att han rör sig litet vårdslöst med beloppen. Sedan har Bo Lundgren, liksom många andra moderater, litet otur. Han talar om att elpriset skall stiga. Vi har ju faktiskt nu ett lägre elpris än tidigare. Många talar om att vi den närmaste tiden kommer att få fortsatta prissänkningar. När jag tittar på Moderaternas politik och Bo Lundgrens efterlämnade reservationer är det intressant att se vilken liten känsla man har för vården, omsorgen och skolan. Enligt Bo Lundgren och många andra har vi vårdköer i samhället, men de är inte bredda att ställa upp och tillföra pengar till just vården och omsorgen. Jag tycker att det är betecknande. I stället vill Bo Lundgren sprida pengarna till skattesänkningar för de människor som har de bästa ekonomiska villkoren. Detta, Bo Lundgren, är en politik som är felaktig ur fördelningspolitisk synpunkt och som Centerpartiet icke kan ställa upp på.
Herr talman! Det finns många frågor man skulle vilja ställa till Per-Ola Eriksson och Centern. Det är inte alltid lätt att få en klar bild av vad de egentligen vill ha för politik. Ta t.ex. det sista han nämnde här. Han berömde sig om sjunkande elpriser. I andra sammanhang säger sig Centern vara för en skatteväxling för miljön som innebär att man höjer skatterna på just energi, dvs. bl.a. el, och i stället sänker dem på arbete, vilket innebär att elpriset stiger samtidigt som priset på arbetskraft sjunker. Vad vill egentligen Centern? Man kan också fråga sig om Centern, som i en del sammanhang säger sig vilja ha en stark miljöprofil, är nöjda med de stora neddragningarna på Naturvårdsverket. Det handlar om exempellöst stora neddragningar på 25 % på några år. Man slaktar stora delar av de viktiga miljöprogram som vi har, t.ex. miljöundersökningar för att vi över huvud taget skall veta hur miljötillståndet ser ut. Vi får inte ens in grundfakta längre på samma sätt som tidigare. Sådana saker har skurits bort nu. Centern har medverkat till detta och försvarar det aktivt. Det kommer en del lustiga uttalande också. Per Ola Eriksson sade att det är viktigt att gå från defensivt sparande till offensivt satsande. Vad menar han när det gäller privatekonomin? Menar han att hushållen skall sluta spara och i stället börja slösa igen? Är det den typen av efterfrågepolitik som Centern står för? Är det den typ av ekonomisk politik som Centern vill ha nu? Det vore intressant, inte minst ideologiskt, att få veta var Centern står.
Herr talman! Jag tror att Roy Ottosson får svårt att mäta sig med Centerpartiet när det gäller åtgärder för att främja miljön och främja ett miljöriktigare samhälle. Jag vill bara nämna några exempel. I det här betänkandet finns åtgärder i mångmiljardklassen för satsningar på det hållbara Sverige. Vi har pengar från MISTRA som har använts och används till miljösatsningar. Vi har Östersjömiljarden. Den används till miljösatsningar i Östersjöområdet. På Centerns initiativ har vi också inrättat en särskild miljöteknikdelegation som kan vara med och stimulera framväxten av miljöteknik. Jag tycker att det är riktigt. På miljöområdet finns många av framtidens jobb. Miljöteknik och miljöområdet hör framtiden till. Där kommer också nya företag att kunna skapas och nya produkter att kunna tas fram. Man kommer att kunna vinna nya marknader. Detta är konkreta åtgärder som väcker respekt och beundran i olika delar av samhället. Jag hoppas att Roy Ottosson kan ge sitt bifall till den här typen av åtgärder. Det är bra om ni gör det. Däremot tycker jag att Roy Ottosson skall vara litet försiktig med tanke på att Miljöpartiet inte riktigt mäktar med att delta i den energiomställning som vi nu skall genomföra.
Herr talman! Nu gav Per-Ola Eriksson prov på just det jag kritiserar Centern för. Man utvecklar en hel del argument på miljösidan som är bra och sedan gör man tvärtom. Men hur man än räknar samman de budgetar som Centern har varit med på, hur man än räknar framåt och bakåt, visar det sig att det totalt sett är stora nedskärningar på miljöområdet. Ni kan inte slingra er ur att det faktiskt görs kraftiga nedskärningar inom Naturvårdsverket. Sedan görs det en del andra saker som delvis kompenserar nedskärningarna, men inte när det gäller det grundläggande miljöarbetet. När t.o.m. de viktiga miljömätningarna som ligger till grund för alla bedömningar kring miljön delvis måste läggas ned, är det allvarligt. Det är typiskt Centern. Det sitter på ytan. Det är inte svårt att mäta sig med Centern i miljöfrågor - tyvärr. Jag skulle önska att ni mer gjorde vad ni sade. Det vore intressant att få en kommentar när det gäller EMU. Centern har ju gått ut och försökt profilera sig som motståndare till EMU. Men nu förstår jag att man accepterar grundlagsändringar som innebär att EMU-inträdet kan vara för handen. Det är grundlagsändringar som bara motiveras av den tredje fasen, även om det formellt ligger i den andra fasen. Det är ändringar som bara motiveras av detta. Det stämmer ju dåligt. Det är en bakvänd politik. Man säger en sak och börjar göra en annan. Jag skulle också vilja veta var Centern egentligen står i fråga om arbetstidsförkortning. Det är en av de frågor som diskuteras mest utanför det här huset, ute i landet. Vad vill egentligen Centern i den frågan?
Herr talman! Vi har tidigare i dag flera gånger hört att Roy Ottosson, med adress till andra partier, har sagt att man inte står för ingångna avtal. Därför är det förvånande att Roy Ottosson tycker att vi skall bryta avtal. När det gäller fas två och förändringar av Riksbankens roll och ledning har vi förpliktat oss till det i samband med EU-medlemskapet. Vi står vid ingånget avtal. Vi bryter inte det. Jag tycker att det rimmar litet illa med tanke på vad Roy Ottosson tidigare har sagt. På miljöområdet och energiområdet finns mycket av framtidens jobb. Miljöpolitik handlar inte bara om ett konto på Miljödepartementet, även om det kan vara nog så viktigt. Miljöarbetet måste drivas på bred front. Vi måste t.ex. få fram energisnålare bilar, energisnålare kylskåp och hushållsmaskiner och energisnålare teknik. Det här tas ju fram på många andra områden, inte bara på Miljödepartementet. Miljöfrågor handlar inte bara om ett departement eller ett politikområde, det handlar om flera olika områden. Jag tycker att det är bra att den privata konsumtionen ökar, så att människor kan börja köpa saker och ting som de förut inte har haft råd att köpa eller inte har ansett sig kunna köpa därför att de var osäkra när det gäller utvecklingen av ekonomin. De lägre räntorna gör ju att många svenska hushåll i dag har en betydligt större plånbok att röra sig med, och det tycker vi är bra. Avslutningsvis, herr talman: Det här är den sista debatten för denna vårsession, och jag ber att få önska kollegerna i finansutskottet, kammarens ledamöter och personal en skön sommar. Svensk ekonomi går mot ljusare tider. Det gör också det svenska klimatet.

Herr talman! Jag vill börja med att rikta ett tack till finansutskottet och dess ledamöter för ett gott samarbete under det gångna riksdagsåret. Jag vill särskilt vända mig till Jan Bergqvist och Per-Ola Eriksson som på ett mycket framgångsrikt sätt har lett arbetet i utskottet, vilket bl.a. har resulterat i det betänkande som riksdagen senare skall ta ställning till i dag. Det är ett mycket värdefullt betänkande, eftersom det lägger fast riktlinjer och innehåller konkreta åtgärder inom den ekonomiska politiken. Jag tänker naturligtvis framför allt på den fråga som nu är den viktigaste av alla att arbeta med, nämligen sysselsättningen - att få flera människor i arbete så att vi steg för steg kan nedbringa arbetslösheten. Det görs ju genom de fem prioriterade områden som regeringen efter förhandlingar med Centerpartiet lyfte fram i vårpropositionen och som nu också återfinns i betänkandet. Det är att satsa på vård, skola och omsorg, att ytterligare bygga ut utbildningen, inte minst den högre utbildningen, att satsa på hållbar tillväxt i Sverige, att ge ytterligare stimulanser till företagande och att utveckla och förnya arbetsmarknadspolitiken. På dessa fem områden kan vi satsa. Vi gör det med hederligt intjänade pengar. Vi behöver inte låna pengar i Sverige eller utlandet för att åstadkomma de satsningarna. Det här är insatser vi kan göra samtidigt som vi står fast vid och fullföljer den budgetsanering som vi har åtagit oss att genomföra. Herr talman! I måndags var jag på ett ekofinmöte i Luxemburg. Som ni alla vet befinner vi oss i en ganska turbulent period med tanke på utvecklingen av valutaunionen. Det har varit en händelserik vecka. Förra veckan gav den socialdemokratiska partistyrelsen sitt besked i frågan om Sveriges relationer till valutaunionen. På motsvarande sätt har det hänt saker framför allt i Tyskland och allra mest i Frankrike, med en ny regering som tillträder. Det här får konsekvenser för valutaunionen. Jag kan konstatera att av de här tre länderna är det ingen tvekan om att det svenska ställningstagandet är det som har väckt minst uppståndelse. Det har mött en betydande förståelse. Det har inte mött någon kritik. Jag kan konstatera att de flesta väldigt gärna vill ha med Sverige i valutaunionen. Det är ingen som har sagt att Sverige inte duger, att vi inte skulle vara kvalificerade att delta. Tvärtom anser man att Sverige i allra högsta grad lever upp till de skyldigheter och krav som ställs på de kommande medlemmarna i valutaunionen. Sverige kommer av allt att döma att med god marginal klara samtliga de ekonomiska konvergenskrav som har ställts för deltagande. Vi behöver inte i sista minuten tillgripa ytterligare panikåtgärder, vi behöver inte använda oss av kreativ bokföring, vi behöver inte begära uppskov och vi behöver inte tänja och tolka konvergenskraven. Vi klarar dem. Vi kan se att en rad andra länder, även tongivande länder - founding fathers, som det heter - har betydande svårigheter att klara konvergenskraven. Trots den osäkerhet som råder och som kommer att råda ännu någon tid, är jag övertygad om att valutaunionen kommer till stånd enligt den tidsplan som är fastlagd. Jag vill gärna lägga till - jag har sagt det förut - att jag hoppas att det kommer att fungera bra. Det är naturligtvis ett svenskt intresse att det kommer att göra det. Däremot tror jag inte att det är sista krisen vi möter i samband med valutaunionen. Vi kommer säkert att se nya svårigheter under resans gång, framöver. Men det må ju vara en tankeställare för de allra mest ivriga förespråkarna för ett snabbt svenskt inträde i valutaunionen, när man ser vad som händer. Jag menar att det ställningstagande som den socialdemokratiska partistyrelsen har gjort är väl avvägt och klokt i den situation som vi nu befinner oss i. Det är viktigt att slå fast att Sverige har skaffat sig en reell handlingsfrihet när det gäller våra relationer till valutaunionen. Ett land som inte förmår att av egen kraft hålla ordning på sin ekonomi kan behöva hjälp utifrån för att göra det. Det kan hävdas att Sverige för några år sedan var i en sådan situation. Man skulle kunna jämföra med en dam, moder Svea, med mycket svällande former, närmare bestämt svällande underskott och svällande skulder. Då kan det behövas en stödkorsett. Man kan se valutaunionen och den därtill hörande stabilitetspakten som en sådan stödkorsett. Det har ju varit ett argument som vissa anhängare av ett svenskt deltagande i valutaunionen har använt. Vi skulle inte duga till att själva bedriva en förnuftig ekonomisk politik, säger de, utan vi skulle behöva hjälp av utomstående krafter, av en utifrån påtvingad disciplin. Jag tycker att det synsättet i grunden är ganska motbjudande. Det skulle ju vara en inkompetensförklaring av oss svenskar. Vi skulle inte klara att sköta vår ekonomi själva. Men det är kanske inte så konstigt att sådana synsätt har växt fram, med tanke på hur det såg ut i svensk ekonomi för bara några år sedan. Paradoxalt nog skulle den lösningen inte ha stått till buds just i en sådan här situation, med rop på utomstående disciplinerande krafter, rop på en stödkorsett. Sverige var för några år sedan inte ens i närheten av att kvalificera sig för ett medlemskap i valutaunionen, eftersom vi inte kunde uppfylla konvergenskraven. Lika litet skulle vi ha uppfyllt de krav på varaktigt låga budgetunderskott som ställs för de länder som är med och som skall följa stabilitetspakten. Om Sverige hade varit med skulle vi ha drabbats av väldigt stora böter. När vi som bäst hade behövt valutaunionen hade vi inte blivit accepterade som medlemmar. Det är den enkla sanningen. Nu är situationen den rakt motsatta. Sverige kommer av allt att döma att uppfylla de ekonomiska konvergenskraven, och vi behöver inte tillgripa fler åtgärder och behöver inte tricksa för att klara detta. Sverige har den lägst värderade guldreserven av alla EU-medlemmar, och jag kan försäkra att det inte finns några planer på att skriva upp värdet på den svenska guldreserven. Det mål som regeringen har lagt fast, nämligen att etablera ett överskott i de offentliga finanserna med 2 % av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel, är mer ambitiöst än vad som gäller i något annat EU land, mer ambitiöst än vad som krävs i stabilitetspakten. Med andra ord behöver vi inte stödkorsetten, utan vi kan klara oss av egen kraft. När vi nu uppfyller kraven för att var med i valutaunionen kan vi alltså frimodigt ta ställning till om vi vill bli medlemmar. Det är våra egna intressen och våra egna värderingar som skall avgöra det valet. Det är inte något tvång utifrån, och det är inte heller någon brist på självförtroende som skall bestämma det valet. Man kan tycka, herr talman, att det här är en diskussion som går över huvudet på folk, är alltför abstrakt och för långt från verkligheten. Jag menar att det inte är så. Vad det i grunden handlar om är att vi skall vara herre i vårt eget hus, inte skall vara i klorna på några långivare, svenska eller utländska. Vi behöver en stark ekonomi, därför att det är en förutsättning för att vi skall återskapa ett utrymme för ett reellt politiskt beslutsfattande, där våra intressen och våra värderingar påverkar utvecklingen i det här landet. Vi skall ha en stark ekonomi för att klara en återgång till full sysselsättning. Vi behöver en stark ekonomi, därför att det är en förutsättning för att slå vakt om och utveckla den sociala välfärden. Vi behöver en stark ekonomi för att kunna sträva efter en jämn fördelning av levnadsstandarden. Och vi behöver en stark ekonomi t.o.m. för att kunna göra ett och annat misstag utan att det skall slå tillbaka i form av stigande räntor och ökad misstro. Nu finns det de i debatten som uppträder som ett slags kassandror och varnar för risken att vi i Sverige är på väg att upprepa misstag som gjordes under 80 talet. De pekar på att vi kan hamna i en högkonjunktur som leder till överhettning, som leder till att politiker spenderar för mycket, mer än vad ekonomin egentligen tål, och som leder till en lönebildning som helt spårar ur. Jag vill inte vifta bort den kritiken. Det finns alltid risker, och det kan begås misstag. Det finns risk för överbud och risk för att särintressenas parad åter visar upp sig. Jag menar att vi politiker, oavsett om vi sitter i regering eller i opposition, har ett ansvar för att se till att utvecklingen går i kontrollerade banor. Många av dessa varningar är ändå överdrivna. I en rad väsentliga avseenden har vi nämligen en mycket starkare situation än vad vi hade på 80-talet. Vi har genom ett gott samarbete mellan regering och riksdag reformerat den statliga budgetprocessen. Den nya budgetprocessen ger oss långt bättre möjligheter att ha kontroll över utgiftsutvecklingen än vad den gamla budgetprocessen gjorde. Vi har ett bättre skattesystem, genom den stora skattereform som genomfördes i början av 90-talet, med lägre skattesatser, mera begränsade avdragsmöjligheter och mer likformiga skatteregler, som inte ger samma möjligheter till lånefinansierad spekulation som på 80-talet. Vi har ett större förtroende för penningpolitiken, och jag välkomnar den fempartiuppgörelse som träffades nyligen i den frågan. Vi har lägre inflationsförväntningar i svensk ekonomi, och det är också mycket viktigt inför framtiden. Vi har ett större internationellt beroende. Man kan säga att det är på gott och ont, men det innebär att risken för 80-talsexcesser är mindre nu och framöver. Förhoppningsvis har vi också vissa hågkomster från 80-talet som gör att vi undviker en del av de misstag som begicks då. Även om vi skall vara vaksamma och även om det finns risker står vi väsentligt mycket starkare rustade nu än vad vi gjorde under 80-talet. Herr talman! Den viktigaste uppgiften är, som jag sade, att vi skall sätta fler människor i arbete och skapa fler jobb, så att vi steg för steg kan nedbringa arbetslösheten i Sverige. Vi för en sysselsättningspolitik som skall bygga på fem hörnstenar. 1. Det är arbets och utbildningslinjen som gäller. 2. De flesta nya jobb skall skapas i den privata sektorn. 3. I den offentliga sektorn skall vi prioritera verksamheterna - vården, skolan, omsorgen, lag och rätt - före transfereringar. 4. Vi skall förbättra lönebildningen. Det är ett ansvar i första hand för arbetsmarknadens parter. 5. Vi får inte äventyra politiken som siktar till starka statsfinanser och ett fast penningvärde. Vi har lagt en god grund för det här genom saneringen av statsfinanserna och genom saneringen av hela den svenska ekonomin. De grundläggande faktorerna i ekonomin är tillrättalagda. Jag kan konstatera att den brittiska tidningen The Economist anser att Sverige, från att ha intagit en tjugosjätte plats när det gäller de grundläggande makroekonomiska förhållandena, nu går upp på en första plats i en vid jämförelse med många andra länder. Till detta kommer den konjunkturuppgång som vi nu ser allt starkare tecken på. Till detta kommer att vi nu äntligen ser tecken på en stigande framtidsoptimism, en ökad tilltro till svensk ekonomi och därmed också en ökad vilja hos människorna i vårt land att satsa och se framåt. Vidare är det de åtgärder som regeringen i samarbete med Centerpartiet har vidtagit genom sysselsättningspropositionen förra året och genom den vårproposition som jag utgår från och hoppas att riksdagen senare kommer att ställa sig bakom. Allt detta sammantaget kommer att innebära att vi får en successiv förbättring av arbetsmarknadsläget i vårt land och en successiv minskning av arbetslösheten. Herr talman! När jag stod här i talarstolen den 15 april hade jag hoppats kunna säga att det våras för Sverige. Tyvärr var vädret utomordentligt uselt den dagen, så jag fick nöja mig med att säga att det ljusnar för Sverige. Jag drog då en parallell till utvecklingen i den svenska ekonomin - vilket någon kanske förstod. Nu har det gått två månader, och det har inte bara vårats för Sverige utan hunnit bli sommar också, och det har gått med en förfärlig fart. En motsvarande utveckling kan vi också skönja i den svenska ekonomin, fast kanske inte riktigt lika fort. Jag hoppas att utvecklingen inte går lika fort som den har gjort rent meteorologiskt, utan att vi kan få en successiv förbättring av ekonomin och arbetsmarknaden, att vi skall få värme men inte överhettning, att vi skall ha tillväxt men inte några excesser, att vi skall ha ordning och reda och en god kontroll över utvecklingen. Då finns det mycket starka skäl som talar för en förbättring som kan hålla i sig under många år framöver. Därför, herr talman, kan jag sluta med att säga att jag är lika glad som jag var när jag stod i talarstolen den 15 april.

Herr talman! Bo Lundgren talar om att det väntas på resultat i sysselsättningsutvecklingen. Jag kan försäkra Bo Lundgren: Vad det än är som präglar regeringens arbete så är det inte att vi väntar. Vi är oerhört aktiva. Det har varit nödvändigt att vara aktiv. Först och främst måste man få ordning i det statsfinansiella kaos som Bo Lundgren och andra lämnade efter sig. Det är en nödvändig förutsättning för att få ordning på sysselsättningen. Vi har med allt större kraft kunnat sätt in åtgärder för sysselsättningen. De resultaten kommer. Det kan Bo Lundgren vara alldeles övertygad om. Under Bo Lundgrens tid i regeringen försvann det 500 000 jobb i Sverige, varav det stora flertalet i den så omhuldade privata sektorn. Vi har en positiv utveckling i den privata sektorn. Den är otillräcklig, men det går ändå åt rätt håll. Jag är övertygad om att den utvecklingen kommer att förstärkas redan i år, och än mer under de kommande åren. Bo Lundgren behöver inte oroa sig. Vi kommer att se de resultaten successivt. Det ställdes en fråga om valutaunionen. Hade det funnits ett samarbete tidigare hade vi inte sett dessa olyckor i Sverige, sade Bo Lundgren. Jag försökte beskriva problemet i mitt anförande. Man kan möjligen argumentera att en valutaunion kan vara ett visst skydd mot en moderat politik. Det kan ligga någonting i detta. En del av de excesser som förekom hade kanske inte varit möjliga, men å andra sidan hade Sverige aldrig blivit insläppt i någon valutaunion med de hiskliga underskott som åstadkoms under den borgerliga regeringstiden. Det är det som är dilemmat. Min grunduppfattning är fortfarande att vi skall klara ut problemen av egen kraft och inte för att vi tvingas till det av andra länder eller av någon valutaunion.

Herr talman! När jag hör Bo Lundgren säga om utbildningssatsningen att det är att dölja problemen reagerar jag väldigt starkt. Det är verkligen en rest av den mest reaktionära gamla konservativa synen - utbildning är någonting som svenska folket egentligen inte skall ägna sig åt. Det gör mig faktiskt upprörd. Det är en oerhört offensiv och oerhört viktigt satsning som vi gör, som omfattar många människor. Det tycker jag är utmärkt. Det är bra för de människorna och för vårt land att så kan ske. Jag är tacksam för att Bo Lundgren inte för jag vet inte vilken gång i ordningen upprepar sina citat från Kjell-Olof Feldt och Klas Eklund. Jag har hört dem många gånger. Jag kan i stället läsa ur Financial Times, som varnar för riskerna med en moderat politik. Man varnar för riskerna att landet i stället vänder sig till ett skattesänkarparti som är villigt att lossa på tömmarna. Väljarna har gjort så förr, och varje gång har Socialdemokraterna fått städa upp efteråt. Förhoppningen för investerare måste vara att historien inte upprepar sig. Bättre än så kan det inte sägas.
Herr talman! Erik Åsbrink pratade ganska länge, och det var ganska många krångliga ord, men så småningom kom han ändå fram till någonting som rimligen känns igen hos många medborgare, nämligen jobben. Det kom också ett eller annat ord om vård, omsorg och utbildning. Skolan nämndes också. Icke desto mindre undvek han väldigt systematiskt att göra sannolikt hur man skall nå dessa fina mål. Jag har hört Erik Åsbrink säga att man kommer att nå målet om 4 % arbetslöshet många gånger om. Det skymtade även nu, och likaså i finansutskottsordförandens tal. Jag skulle gärna vilja upprepa den fråga som jag ställde inledningsvis. Målet är 4 %. Riksbanken har ett mål om högst 2 % prisökningar. Samtidigt visar många beräkningar - detta vet Erik Åsbrink - att priser och löner börjar stiga igen långt innan arbetslösheten har kommit ned till de fyra procenten. Den nivå där priser och löner börjar stiga är inte alls så låg som 4 %, utan den ligger på 6-8 %. Detta visar att målen inte är förenliga. Den enda lösningen när det gäller att få ned arbetslösheten permanent är att göra strukturella reformer på arbetsmarknaden, ungefär så som den nye Labourledaren i England har beskrivit det. I en artikel i en Stockholmstidning talade han om avregleringar, reformer på arbetsmarknaden och korståg för flexibel arbetsmarknad. Han använde många andra ord som jag kände stark sympati för. Vad är det Erik Åsbrink vill göra för att genomföra den sortens reformer som gör det sannolikt att det går att nå målet om minskad öppen arbetslöshet med någonting annat än statistiska manipulationer?
Herr talman! Det är fascinerande att debattera med Anne Wibble liksom med Bo Lundgren, som jag tidigare debatterade med. Citaten och hänvisningarna kommer ständigt från socialdemokrater i Sverige och i utlandet. Det kan möjligen vara ett uttryck för att det är inom socialdemokratin som den intressanta debatten förs; det finns inte så mycket att hämta ur den egna fataburen. Och det kan vi väl vara överens om. Jag lyssnade med stort intresse till Tony Blair när han framträdde i Malmö i slutet av förra veckan vid sidan av Jospin. Jag kan försäkra att det var en mycket god stämning bland socialdemokrater från hela Europa. Det finns mycket i vad Tony Blair har sagt som jag kan instämma i och som jag tycker är intressant och spännande. Det finns naturligtvis också skillnader i synsätt som har att göra med skilda traditioner och skilda institutioner. Sverige skall ju inte kopiera vare sig Storbritannien eller något annat land, utan vi skall utforma politiken efter våra egna värderingar. Men visst kan vi lära och ta intryck av andra länder. Det är en oerhörd styrka att det är socialdemokrater i regeringsställning i 12 - det blir väl 12 efter den beklagliga valförlusten i Irland - av de 15 länderna i EU. I flertalet fall innehar socialdemokrater posten som regeringschef. Anne Wibble tar upp målkonflikter i den ekonomiska politiken. Visst förekommer det sådana, och de kan även uppstå i framtiden. Det är ingenting nytt och konstigt. Det vore väldigt enkelt om man slapp detta och om allting pekade i samma riktning. Det som gör ekonomisk politik intressant och fascinerande är att vi tvingas göra avvägningar och ibland också vidta åtgärder för att upphäva eller mildra målkonflikter. Det kommer vi att behöva göra i framtiden också. Men under Anne Wibbles tid som finansminister fanns det inga målkonflikter. Då gick det ju åt fel håll i samtliga avseenden. Det blev ett katastrofalt budgetunderskott samtidigt som en halv miljon jobb försvann från arbetsmarknaden. I det fallet kan man verkligen tala om att alla kurvor pekade åt fel håll. Det var förvisso ingen målkonflikt, men det var inte heller något scenario som det direkt är önskvärt att efterlikna. Jag skall naturligtvis göra allt jag kan för att undvika en sådan utveckling framöver.
Herr talman! Erik Åsbrink har just själv medgivit att bakgrunden till de svåra åren under 90-talet låg i karusellekonomin och spekulationsekonomin under 80-talet, när det satt socialdemokrater i regeringen. Därför borde vi inte behöva tvista om det. Vi borde inte heller behöva tvista om det faktum att många nya arbeten tillkom det sista året under den borgerliga regeringstiden. Vi hade lyckats vända de misslyckade kurvor som vi ärvde av er. Jag citerar ofta socialdemokrater när jag debatterar med Erik Åsbrink. Jag gör det förmodligen i förhoppning om att det skall göra litet större intryck på Erik Åsbrink. Jag hoppas att han lättare skall kunna ta till sig argument från partivänner som är litet mer moderna än dem som tycks finnas här. Det är litet mer moderna socialdemokratiska idéer än dem som tycks vara på tapeten i Sverige. Ni sitter ju ändå här och regerar, och någon sorts politik måste ju föras. Det är klart att det skulle vara bättre för Sverige om denna politik var något mer modern än den som jag tycker lever kvar i ganska gammaldags tankesätt. Det är mitt skäl. Ibland skulle jag också önska att man inom socialdemokratin tänkte litet vidare och såg bortom Europa. Det finns ju faktiskt ekonomier i en ganska stor del av världen utanför Europa där man kan plocka upp en eller annan god idé - inte minst om man, som Erik Åsbrink ständigt säger, har ambitionen att få företagsamheten att växa. Man måste ju erkänna att den inte har vuxit så bra i Europa. Om man ska se sig omkring i Europa skall man titta på de mera moderna socialdemokraterna. Och om man ska se sig omkring över huvud taget skall man titta på mera expansiva områden runt om i världen. Då återstår min fråga: Vilka strukturella reformer i Blairs anda - jag tänker på korståg för flexibel arbetsmarknad - överväger regeringen för att över huvud taget göra det teoretiskt möjligt att nå målet 4 % arbetslöshet?
Herr talman! Återigen hänvisas det till Tony Blair. Tänk om det någon gång fanns något intressant att förmedla från någon liberal eller konservativ tänkare i Sverige eller i omvärlden. Något sådant lyser med sin frånvaro, men jag kan leva med det. Jag ser inget behov av att Anne Wibble skall fungera som någon mellanhand när det gäller att förmedla idéer och information från Tony Blair, Gordon Brown eller någon annan i den nya Labourregeringen. Det här klarar vi alldeles utmärkt utan Anne Wibbles förmedling. Dessa personer har heller inte uttryckt några önskemål om att Anne Wibble eller någon annan borgerlig politiker i Sverige skall ta på sig rollen som budbärare. Därför är detta tämligen överflödiga interventioner. Det är viktigt att vi har dessa kontakter och att vi tar intryck, men vi skall inte kopiera vad andra länder gör. En framgångsrik sysselsättningspolitik, som kommer att dominera agendan under de närmaste åren i Sverige, i varje fall så länge vi har en socialdemokratisk regering, förutsätter att vi har de grundläggande faktorerna på plats i svensk ekonomi. Den förutsätter att vi har ordning och reda i statsfinanserna. Det var nödvändigt att åstadkomma den här saneringen. Det är en illusion att tro att man kan bedriva sysselsättningspolitik när man har industrivärldens största budgetunderskott, när man är i klorna på långivare och när all energi går åt till att hålla marknaderna lugna, så att inte räntan och kronan sticker iväg. Nu har vi nått så långt att vi har den här styrkan och det här förtroendet. Nu kan vi använda all kraft åt sysselsättningspolitiken. På samma sätt som vi har lyckats med en framgångsrik sanering av statsfinanserna kommer vi också att lyckas med en framgångsrik utveckling av sysselsättningspolitiken.
Herr talman! Finansministern sade nyss att valutaunionen skulle kunna vara ett skydd mot moderat politik. Men man måste väl ändå säga att valutaunionen också innebär att man inför en massa moderat politik, bl.a. den riksbanksordning som nu genomförs på grund av kraven från EMU. Det är ju i princip det gamla moderata förslaget, som lades fram i 1993 års riksbanksutredning. Då reserverade sig socialdemokraterna med kraft mot förslaget. Den socialdemokratiska partistyrelsen säger i sitt utlåtande om EMU att det finns goda skäl att se över möjligheten att utkräva ansvar av den europeiska centralbanken. Kommer det att konkretiseras, så att det blir ett slags villkor för ett eventuellt framtida svenskt inträde i EMU? Kommer man att konkretisera vad man menar med det här? Sedan har jag en fråga som jag ställde redan i mitt anförande. Finansministern talar nu om de hederligt intjänade pengarna och om budgetsaneringens nödvändighet. Hade budgetsaneringen varit möjlig utan den hederliga uppgörelsen mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hösten 1994? Den omfattade i storleksordningen 70-80 miljarder av budgetsaneringen, dvs. betydligt mer än halva budgetsaneringen. Hade det varit möjligt att klara detta utan den här hederliga uppgörelsen, Erik Åsbrink?
Herr talman! Det går säkert att föra olika sorters ekonomisk politik i valutaunionen med olika partipolitiska förtecken. Vad man inte kan göra är att skaffa sig så gigantiska underskott som man gjorde under Bo Lundgrens och Anne Wibbles tid i regeringsställning. Då skulle Sverige drabbas av mycket höga böter. Det skulle minst sagt vara pinsamt för den regering som skulle tvingas öka budgetunderskottet ytterligare, därför att man inte klarade de grundläggande kraven. I den meningen är valutaunionen något slags skydd mot en moderat politik, en moderat underskottspolitik. Det var så jag menade.När det sedan gäller den europeiska centralbanken kan man ha synpunkter både på den och på möjligheten att utöva inflytande över den. Men nu är det på det enkla sättet att om inte Sverige går med i valutaunionen kan vi naturligtvis inte räkna med att någon kommer att ta hänsyn till eventuella önskemål från oss om att ändra den europeiska centralbankens ställning. Det måste man inse. Om man inte går in i klubben kan man inte ha inflytande över klubbens spelregler. Det är någonting som länderna i klubben kan utöva. Att ändra på de reglerna är säkert inte lätt, men det ges möjlighet att föra en sådan diskussion i klubben. Den frågan är inte aktuell för svenskt vidkommande om det svenska ställningstagandet följer rekommendationen från den socialdemokratiska partistyrelsen, nämligen att vi inte skall vara med i den första omgången av länder som bildar valutaunionen. När det sedan gäller insatserna under den första delen av mandatperioden, hösten 1994, var jag inte personligen delaktig i det händelseförloppet, men jag förstår att Vänsterpartiet under en tid spelade en viktig roll i de första delarna av saneringen av statsfinanserna. Jag är gärna beredd att uttala ett erkännande för detta. Det var bra att Vänsterpartiet ställde upp på det. Tyvärr tröt orken efter den inledande fasen, och därefter har saneringsarbetet som bekant fått bedrivas i andra former och med andra samarbetspartner. Om vi ser framåt finns det naturligtvis möjligheter - om ni kan hålla ordning på era bolsjeviker och flummare i partiet - till ett samarbete också i framtiden. Jag har ingen anledning att avvisa det. Tvärtom är det bra med samarbete mellan olika partier i riksdagen.
Herr talman! Det kan vara sant att vi inte hade orken att genomföra den omfördelning som den sänkta ersättningen från a-kassan i kombination med den sänkta matmomsen innebar. Men i grunden var det er ork att samarbeta som inte räckte till. Det berodde kanske på era vad-de-nu-var - bolsjeviker och flummare, kanske - inom socialdemokratin, vilka också var mycket starka motståndare till den orättfärdiga omfördelning som ni genomförde våren 1995 ihop med Centerpartiet och som stoppade ett möjligt fortsatt samarbete mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. De historiska forskarna får väl visa vem det var som inte orkade med. Sedan vill jag bara säga något ord till om det framtida EMU. Min bedömning är att Sverige har betydligt större möjligheter att påverka utvecklingen av både EU och EMU genom just utanförståendeskapet. Erfarenheterna efter den danska folkomröstningen visar att det allra starkaste sättet att verkligen påverka och få kraft i förändringen av EU är att, som det danska folket gjorde, säga nej till medlemskap i EMU. Det tvang fram en förändring. Jag är övertygad om att ifall vi genomför en folkomröstning om EMU och det svenska folket säger nej så kommer det att vara ett verkningsfullt instrument för att få herrarna i EU och EMU att inse att man kraftfullt måste demokratisera hela det här projektet om det över huvud taget skall vara möjligt för det att fortleva.
Herr talman! Det är naturligtvis så, för att börja med den sista frågan, att Sverige spelar och kommer att spela en aktiv roll i EU-samarbetet. Vi kommer inte på något sätt att trappa ned våra ambitioner, tvärtom, bara för att vi väljer att stå utanför valutaunionen när den drar i gång. Vi kommer att styra i den riktning som vi menar är viktig. Att sysselsättningen nu graderas upp är mycket positivt. Den linje som Sverige drev, ganska ensamt till en början, om att gradera upp dessa frågor har nu fått stöd av alltfler länder, på senare tid också av Storbritannien och Frankrike efter regimskiftena där. Vi kommer att driva frågor som gäller miljön, öppenheten och en tidig utvidgning, för att ta några andra exempel. Däremot får man inse att om man inte går in i en klubb har man naturligtvis mindre möjligheter att påverka klubbens interna spelregler än om man går in. Det är uppenbart att det är på det sättet; det vore dumt att låtsas någonting annat. När det gäller Johan Lönnroths kommentarer till fördelningspolitiken i samband med saneringspolitiken tycker jag att det är litet lättköpta poänger. Visst är det tufft och besvärligt att bedriva saneringspolitik. Det läggs bördor på i stort sett hela befolkningen. Det är också de som har små resurser och inkomster som har svårast att bära de uppoffringarna. Det här har vi inte gjort för vårt nöjes skull. Vi har gjort detta därför att det helt enkelt var nödvändigt och därför att ännu större hot tornade upp sig om vi inte handlade i tid och handlade kraftfullt. I det arbetet, efter en inledning där Vänsterpartiet medverkade, klarade inte Vänsterpartiet av att fortsätta att delta. Då har man naturligtvis inte heller möjlighet att påverka inriktningen. Det är riktigt. Men man har också visat att man inte riktigt klarar av att bära det ansvar som onekligen är tungt i vissa lägen men som är nödvändigt att axla - som någon måste axla för att styra över ekonomin i rätt riktning. Det har vi nu åstadkommit genom ett nära samarbete med Centerpartiet, och det ger helt andra möjligheter inför framtiden - möjligheter som vi också kan se att Vänsterpartiet och andra partier här i riksdagen utnyttjar när olika bud, och ibland också överbud, haglar i debatten om vad som skall göras framöver.
Herr talman! Jag vill först säga att jag faktiskt tror på Erik Åsbrink när han säger att han vill vidta åtgärder som steg för steg nedbringar arbetslösheten. Men då blir jag väldigt nyfiken på vad han har för argument för att inte vidta den enskilda åtgärd som landets 470 000 familjeföretagare sätter överst på listan för att de skall känna att de vill börja anställa igen. Här finns det en väldigt viktig principfråga som det vore väldigt bra om vi kunde reda ut. Är det så, som skatteministern har sagt, att vi helt enkelt inte har resurser att gå tillbaka till de 14 dagarna? Det skulle kosta 1,1 miljard. Eller är det så, som har sagts i andra sammanhang, att vi nu har ett reformutrymme? Vore det i så fall möjligt att använda detta reformutrymme? Eller jag kanske skall formulera frågan så här: Anser Erik Åsbrink över huvud taget att det vore rimligt att försöka få fram resurser till detta? Det här är ganska viktigt. Sedan kommer nämligen er samarbetspartner Centern och säger att det här inte är någon angelägenhet; det vore att socialisera sjukförsäkringen. Det här är en försäkring där varje löntagare i landet betalar in 4,95 % av sin beskattningsbara inkomst, där företagarna betalar in ungefär 70 miljarder kronor och där kostnaderna för försäkringen ligger under 40 miljarder. Dessutom är det en obligatorisk försäkring. I det sammanhanget talar Centern om socialisering. Är detta regeringens synsätt? Är det den typen av socialiseringar som ni vill undvika? Då är jag orolig inte bara för Centerpartiet utan också för Det vore bra att få ett principiellt svar: Vill ni försöka sänka? När finns de pengarna? Är det inte klokt att ta de pengarna om de nu redan finns? Att inte göra det är ju närmast att äta upp utsädet.
Herr talman! Jag hade just tänkt inleda med att berömma Mats Odell för att Kristdemokraterna orkar bryta sig ur den moderata gastkramningen när det gäller valutaunionen samt synen på vården, omsorgen och skolan. Det är bra att ni orkar ta er loss. En annan fråga man dock måste ställa sig, och som jag vill ställa till Mats Odell, är: Om det nu vore så att ni skulle hamna i regeringsställning någon gång i framtiden, hur skulle politiken då bli? Skulle det i vanlig ordning bli Moderaterna som bestämmer i kraft av sin storlek? I så fall skulle det alltså bli ett inträde i valutaunionen och inga pengar till vården, omsorgen och skolan. Det skulle vara intressant att få höra något om detta. Sedan tror jag att Mats Odell överskattar sina kunskaper om vad 470 000 familjeföretagare i landet tycker. Det är inte så att de alla är trädda på ett snöre. Jag tror inte att Mats Odell vet vad de alla tycker. dagar kostar inte 1,1 miljard utan det dubbla, 2,2 miljarder eller kanske t.o.m. drygt detta, så länge det är ofinansierat. Det är alltså en betydligt större kostnad. Man får inte vara så lättsinnig, även om Mats Odell i sitt anförande strödde löften omkring sig och klagade på olika åtgärder som har vidtagits i det förgångna och som har syftat till att sanera statsfinanserna, att man bortser från att det är en betydande kostnad. Jag tycker, liksom Per-Ola Eriksson, att detta med fördel kan lösas av arbetsmarknadens parter. Det är en stor fördel om så kan ske. Den möjligheten finns. Man kan lösa detta om man verkligen har den viljan. Men så länge möjligheten hägrar att tillämpa principen två slår den tredje, dvs. två parter kommer överens och den tredje, skattebetalarna, står för kostnaderna, är det klart att man föredrar den. Det finns inte utrymme i budgeten för den typen av ofinansierade åtgärder. Det är inte att tänka på. Vi får inte äventyra den sanering av statsfinanserna som vi med så stor möda har åstadkommit. Kan man åstadkomma förbättringar på det här området är det bra. Det bör ske genom parternas egna insatser.
Herr talman! Jag skall försöka ha tålamod med att Erik Åsbrink när jag ställer en fråga genast är inne på tiden efter nästa val, när det finns en ny regering, och talar om hur politiken kommer att vara. Vi får ta den saken då. Jag tycker att vi har svarat principiellt på de frågorna. Min fråga gällde: Går det att finansiera? Ser finansministern någon mening i att finansiera detta? Jag uppfattade hans svar som ett nej. Han får korrigera mig om jag har fel. Här betalas det in ungefär 70 miljarder kronor från löntagare och företagare, men denna försäkring gäller inte om jag inte är sjuk mer än 28 dagar. Då träder de här pengarna in. Under hela perioden innan är det ändå den lille, den något större eller den store företagaren som skall stå för denna risk. Är detta ett optimalt sätt att beskatta? Leder detta till att steg för steg sänka arbetslösheten? Det är den frågan som får mig att undra om Socialdemokraterna och Centerpartiet ändå inte har en ekonomisk-teoretiskt felaktig utgångspunkt, om man tror att det går att först ta ut så här mycket i avgift - för det här är faktiskt inte en skatt - och sedan lägga på parterna en sådan stor risk och säga att de får lösa detta. Jag beklagar den lomhördhet som i så fall finns inför de här företagen, deras organisationer och hela Sverige, som i dag väntar på att vi skall få fler människor i arbete. Ni har pengar till hur mycket åtgärder som helst, OTA, Kalmarmodellen och allt möjligt. Ni vräker ut pengar. Men här skall den lille företagaren stå för hela denna risk. Han skall vara bank och betala in moms innan han har fått betalt från sina kunder. Han skall vara försäkringsbolag, trots att han betalar in stora avgifter, och trots att hans anställda betalar in stora avgifter. Det kan ändå inte vara Socialdemokraternas och Centerns ärliga mening att det skall fortsätta så.
Herr talman! Mats Odell får bestämma sig. I sitt tidigare anförande klagade han över alla de åtstramningar och neddragningar som regeringen har gjort. Nu får jag höra raka motsatsen. Vi vräker ut pengar åt alla möjliga håll. Någon ordning och reda får det ändå vara även på Mats Odell och hans budskap. Kravet på en förlängd sjuklöneperiod drevs under lång tid av Svenska Arbetsgivareföreningen. Till sist tillgodosåg vi det önskemålet. Efter kort tid har Arbetsgivareföreningen svängt, efter viss intern opinion. Det är riktigt. Men jag uppfattar inte alls att det finns en entydig och massiv opinion av det slaget, utan det finns även i den här frågan olika uppfattningar. Det är många som inte alls har några klagomål att anföra. Företagare, Mats Odell, är individualister. De är inte trädda på ett snöre, även om det låter så i propagandan. Det finns möjligheter att genomföra förbättringar på det här området. Bättre fungerande försäkringslösningar kan vara en sådan modell. Kan vi medverka till att hitta sådana lösningar och göra det snabbt skall vi gärna ställa upp på detta. Men att nu börja betala ut stora pengar, att säga att vi väl har råd att slösa med några miljarder till, för Mats Odell tycker ju att vi redan slösar på så många andra områden, är inte att tänka på. Glöm detta! Vi kommer inte att genomföra några ofinansierade reformer. Däremot kan vi i samarbete med parterna på arbetsmarknaden hitta bättre fungerande system. Men det måste i så fall vara finansierat till sista kronan. Något annat är inte att tänka på.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till finansministern när det gäller de grundlagsändringar som motiveras med att vi skrev på Maastrichtfördraget. Om vi inte hade skrivit på Maastrichtfördraget, hade det då varit motiverat att göra de här grundlagsändringarna vad gäller Riksbanken? Jag skulle också vilja veta hur finansministern ser på löftet i det konvergensprogram som Sverige lämnade in och som stöds av bl.a. Miljöpartiet, att också miljöskulden skall redovisas två gånger om året eller på motsvarande sätt, så att vi kan bedöma hur miljöutvecklingen faktiskt går till. På det sättet kan vi slippa debatter där olika partiföreträdare bara påstår saker helt ogrundat, som vi nyss har hört i kammaren. Min tredje fråga gäller sysselsättningen. Är regeringen nu beredd att överväga sänkt beskattning på arbete och i det sammanhanget kanske också förkortad arbetstid för att på så sätt underlätta en nedgång i arbetslösheten?
Herr talman! Först tar jag upp grundlagsändringarna och Maastrichtfördraget. Roy Ottosson tog tidigare i sitt anförande upp de här frågorna och ifrågasatte att vi genomför de förändringar som är relaterade till fas två i valutaunionen, som Sverige accepterade i samband med att vi blev medlemmar i EU. Efter att ha hört den här inställningen, att det inte är så noga med att leva upp till ingångna avtal - jag har också hört hur man tidigare i kammaren från vissa borgerliga partier oblygt vädjat till Centerpartiet att bryta den överenskommelse man träffat med Socialdemokraterna - får jag ändå åberopa det gamla uttrycket pacta sunt servanda, avtal skall hållas. Det tycker jag faktiskt är någonting som olika partier här i riksdagen har anledning att betänka. Även om ni inte är delaktiga i vissa överenskommelser, tycker jag att ni skall ha respekt för att ingångna avtal skall hållas. Har man inte den uppfattningen gör man nog sig själv ganska omöjlig som avtalsslutande part i framtiden. Vem vill sluta avtal med ett parti som har en så lättsinnig syn på vikten av att hålla fast vid ingångna avtal? Den andra frågan som Roy Ottosson tog upp gäller miljöredovisningen. Vi har debatterat den flera gånger tidigare, både i allmänna debatter och i interpellationsdebatter. Jag kan säga så här: Jag skall verka för att vi i budgetpropositionen i september kommer med en miljöredovisning som är kopplad till de utfästelser som vi har gjort i samband med det svenska konvergensprogrammet. En sådan redovisning har i och för sig lämnats i olika sammanhang. Men jag ser ett skäl till att vi samlar ihop den information och den kunskap som vi har vid ett tillfälle och lämnar en sådan redovisning, så en sådan redovisning skall göras. Beskattning av arbete och arbetstider är stora frågor som inte klaras av på några sekunder. Vi har redan i den vårproposition som riksdagen skall besluta om i dag förslag om viss sänkning av skatten på arbete, med tyngdpunkten på små företag. Denna sänkning hoppas jag blir genomförd, och det tror jag har en positiv effekt. Arbetstider är enligt min uppfattning en fråga som skall avgöras av arbetsmarknadens parter utifrån de förhållanden som råder och som kan skilja sig åt mellan olika avtalsområden.
Herr talman! Jag tackar för löftet att få miljöredovisningen i statsbudgeten som lämnas i höst. När det gäller EMU-frågan och det aktuella avtalet håller jag med om att avtal absolut skall hållas. Sverige deklarerade ju i samband med att vi gick med i EU att vi förbehåller riksdagen det slutliga avgörandet när det gäller EMU. Det är vad som avses där som man får tolka. Min fråga till finansministern var om de grundlagsändringar vad gäller Riksbanken som motiveras med EMU:s andra fas är någonting som skulle ha gjorts om vi inte fått det här kravet just i EMU processen. Är det motiverat av något annat än just att man går in i EMU:s tredje fas? Mycket av det som finns i fas 2 är saker som krävs för att kunna fullfölja den tredje fasen. Har man sagt att vi från Sveriges sida skall låta riksdagen avgöra - och då kanske via en, som vi hoppas, folkomröstning - om vi skall gå in den tredje fasen finns det naturligtvis ingen anledning att föregripa det nu genom att göra saker som enbart är motiverade av inträdet i EMU. Det är inget avtalsbrott att ha det synsättet. Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga: Behövs det en mer långtgående fördelningspolitik i besparingstider än i tider av ekonomisk tillväxt?

Herr talman! Det svenska förbehållet att riksdagen i sista hand fatta det avgörande beslutet om ett eventuellt inträde i valutaunionen gällde uttryckligen fas 3 och ingenting annat i EMU-projektet, inte fas 2. Vi har inget förbehåll när det gäller fas 2. Vi är fördragsmässigt förpliktade att genomföra de åtaganden som hänger ihop med fas 2. Där kan ingen tvekan råda. En annan fråga är: Skulle vi genomföra förändringarna gällande Riksbanken även om vi inte var bundna av Maastrichtfördraget? Det är en s.k. hypotetisk fråga. Jag tror inte att det skulle ha sett ut på samma sätt. Vissa frågor har fått aktualiseras av andra skäl. Det gäller ansvaret för valutapolitiken. Det har ett helt annat ursprung är Maastrichtfördraget. Det har sitt ursprung i inhemska överväganden. Det är möjligt att vi hade genomfört vissa åtgärder, men jag tror inte att det skulle ha sett likadana ut som det paket som nu är överenskommet och som naturligtvis i hög grad knyter an till Maastrichtfördraget.

Herr talman! Den härliga psalmen Den blomstertid nu kommer har klingat ur över Sverige senaste veckan i samband med skolavslutningarna. Jag tycker att det är något alldeles speciellt att få lyssna till den och sjunga med. Den förknippas med inledningen av den svenska sommaren. I dagens Sverige är det ett stort antal medborgare som inte har hoppet och kraften att ryckas med i det positiva budskap som psalmförfattaren Kolmodin tecknade ned i slutet av 1600-talet. Det finns ett stort antal familjer i vårt land som sitter illa till. Pengarna räcker inte. Många lever på marginalen. Det beror inte enbart på att en mängd familjer är drabbade av den massarbetslöshet som råder i vårt land. En av de bidragande orsakerna till denna för många prekära situation är de omfattande skattehöjningar som Socialdemokraterna genomfört tillsammans med Vänsterpartiet och Centern, skattehöjningar som i huvudsak drabbat låg och medelinkomsttagare. Skatten är den största hushållskostnaden. Det betyder att allt fler människor inte längre kan leva på sin lön. Hur kan detta vara möjligt i Sverige år 1997? Hur många föräldrar har i dessa skolavslutningstider av ekonomiska skäl tvingats säga nej till sina barn att följa med på skolresa under våren? Hur många har fått avstå från att köpa en ny klänning eller ett par nya byxor till sin dotter eller son? Funderar ni socialdemokrater på hur verkligheten ser ut för många familjer i vårt land? Förstår ni vad skattehöjningarna har inneburit? Frågorna är verkligen berättigade. Jag har nämligen aldrig märkt någon eftertanke hos socialdemokraterna vad gäller förslag om att höja skatter. Ledande företrädare har i stället uttryckt sin glädje över att betala skatt. Vem minns inte uttalandet: Det är häftigt att betala skatt? Socialdemokraterna synes vara helt ovetande om att nästan två tredjedelar av hushållsinkomsten går i skatt. Jag är också förundrad över den totala avsaknaden av en socialt genomtänkt besparingsprofil. Hur kunde den socialdemokratiska riksdagsgruppen ställa sig bakom besparingar som drabbar änkor, föräldralösa barn och handikappade? Vad tänkte ni på, Inger Lundberg? Vilka åtgärder vidtog Inger Lundberg för att stoppa dessa besparingsförslag från regeringens sida? Jag vill i detta sammanhang påminna Inger Lundberg om den rara fiskarhustrun från en liten ö i Stockholms skärgård som uppvaktade skatteutskottet om fastighetsskatten. Hon och hennes man kunde inte klara av att betala den höjda fastighetsskatten på en liten enkel stuga som hade åsatts ett taxeringsvärde i miljonklassen. Hon vädjade om förståelse. Jag förstår hennes besvikelse när Inger Lundberg svarade genom att fråga henne om hon hade sökt bostadsbidrag. Hennes svar har etsat sig fast i mitt minne: Vi är för stolta för att söka bidrag. Vi vill klara oss på egen hand. Så är det, fru Lundberg. Den maktfullkomlighet som den socialdemokratiska politiken är ett uttryck för bekräftas också av den utvärdering som Socialstyrelsen har gjort avseende hushåll som uppbär socialbidrag. Enligt denna utvärdering får ett hushåll med socialbidrag i genomsnitt betala lika mycket i skatt som bidraget uppgår till. Vid samma uppvaktning som fiskarhustrun deltog också den omtalade Bo Bexander. Hans situation är kanske värre. Han har inte längre råd att bo kvar i sitt kära gamla hem som han byggt upp tillsammans med sin far. Om inte Skattebetalarna hade startat en insamling för honom hade han redan tvingats sälja och flytta. Är det etiskt och moraliskt riktigt att taxera ut sådana skatter att allt fler medborgare i vårt land tvingas till socialen? Naturligtvis inte. Men det långt allvarligare är att det strider mot de mänskliga rättigheterna - jag upprepar att det strider mot de mänskliga rättigheterna - att straffbeskatta sparsamma idoga och skötsamma människor på ett sådant sätt att de tvingas avyttra det käraste de har, det egna hemmet. Då har den politiska makten begått ett allvarligt övertramp. Demokratin är i fara. Förstår fru Lundberg vilka övergrepp ni har ställt till med? Hårt drabbade villaägare kämpar frenetiskt för sin trygghet genom att varje torsdag demonstrera mot de röd-gröna övergreppen. De möts av kallsinnighet. Den röd-gröna majoriteten i skatteutskottet avvisar initiativ från de borgerliga partierna som skulle förbättra deras situation. Skatteminister Östros berörs inte ett dugg av deras belägenhet. Den röd-grönkamouflerade stridsvagnen massakrerar obönhörligt tryggheten hos många människor i vårt land. Herr talman! Massarbetslösheten är ett faktum. Den totala arbetslösheten kommer enligt regeringens egen beräkning att endast sjunka marginellt från den nuvarande nivån på 14,1 % till 13,3 % år 2000. Antalet sysselsatta är i dag lägre än någon gång sedan 5 % är inget annat än ett fiasko, men också ett tydligt bevis på den överbudspolitik som alltid präglat socialdemokraterna och som fick sådana övertoner under den förra mandatperioden. Jag skall ge ett par exempel på den överbudspolitiken. Skatterna skulle höjas med 3,7 miljarder kronor. Hittills har det blivit 80 miljarder. Ersättningsnivåerna i sjuk och a-kassan skulle höjas till 90 %. Det blev som bekant en sänkning till 75 %. I regeringsförklaringen utlovades att politiken skulle utformas på ett sådant sätt att jobben skulle öka i det privata näringslivet, företrädesvis i små och medelstora företag. Nu har även detta löfte svikits. Nu är det avveckling av arbetskraft, en återgång till socialdemokratisk tradition att ta den offentliga sektorn till hjälp för att ge sken av att något görs. Regeringen försöker i tid och otid på sitt retoriska sätt göra gällande att företagsklimatet är bra i vårt land. Det hjälper emellertid inte med vältalighet. Det behövs också handling. I fråga efter fråga har den röd-gröna majoriteten hamnat snett. Det gäller fördubblingen av sjuklöneperioden, företagens skyldighet att betala in moms i förskott, fördubblad koldioxidskatt för industrin, produktionsskatt på el, överlåtande av risken på företagen att de anställdas skatter, moms och arbetsgivaravgifter blir bokförda på förfallodagen hos skattemyndigheten och det senaste dumma beslutet att återigen förmögenhetsbeskatta arbetande kapital när det gäller värdet av aktier. Det är naturligtvis tokigt att återinföra förmögenhetsbeskattning i Sverige, men det är helt korkat att i en sådan situation straffbeskatta innehav av aktier på den s.k. A-listan. Vi moderater försökte i utskottet att få den röd-gröna majoriteten att ta sitt förnuft till fånga. Vår vädjan var naturligtvis förgäves. Nu ser vi effekterna av detta korkade beslut. Nu hoppar företagen strömhopp från A-listan till O-listan. Blir det ytterligare försämringar kommer strömhoppen liksom jobben att hamna utanför Sveriges gränser. Skatteministern rycker ut direkt och varnar för att flera avhopp kan riskera att reglerna ändras så att också övriga aktier förmögenhetsbeskattas. Centerns talesman i Regeringskansliet börjar inse att beslutet är korkat och sade i söndags att det är nödvändigt att även skattebefria aktierna på A-listan. I dag på morgonen vid ett framträdande i Rapport hade han rättat in sig i ledet igen. Nu skall tydligen O och OTC listans aktier också beskattas. Den Kennerydska högskattelinjen har uppenbarligen vunnit gehör i Från moderat sida har vi begärt att skatteutskottet skall sammanträda för att återigen behandla frågan och diskutera ett eventuellt utskottsinitiativ innebärande att skattefrihet även skall omfatta A-listans aktier. Skatteutskottets ordförande har ännu inte givit besked om det blir något sammanträde. Skatteministern har chansen att vid dagens debatt ge ett klart besked. Är regeringen beredd att ändra beslutet så att den skattefrihet som gäller vissa huvuddelägare skall gälla oavsett när aktien noterades på A-listan? Herr talman! Fru Lundberg kommer i sitt anförande att skylla på den borgerliga regeringen för att den nuvarande regeringspolitiken har misslyckats. Det är ytterligare ett allvarligt utslag av maktfullkomlighetens avigsidor. Genom att ständigt och jämt upprepa en osanning försöker man manipulera svenska folket. Den borgerliga regeringens målmedvetna politik att dra Sverige upp ur arbetslöshetens stålbad fick sitt stora genombrott i slutet av förra mandatperioden. Sysselsättningen ökade markant. Arbetslösheten minskade. Tillväxten ökade. Företagen stimulerades av ett gott företagsklimat. Den socialdemokratiska regeringen fick skörda frukterna av den borgerliga regeringens näringsinriktade politik. Sysselsättningen fortsatte att öka och arbetslösheten fortsatte att minska under det första regeringsåret efter valet 1994. Plötsligt vände utvecklingen. De socialdemokratiska återställarna och de rekordstora skattehöjningarna började verka på marknaden. Loppet var kört. Sossarna gick in i väggen, som det heter på idrottsspråk. Arbetslösheten började stiga igen. I dag har vi högre arbetslöshet än vad vi hade vid regeringsskiftet 1994. Jag vill ånyo poängtera att antalet sysselsatta i dag är lägre än någon gång sedan 1974 och visar ingen tendens att öka. Misslyckandet är således ett faktum. Herr talman! En ny moderatledd regerings huvuduppgift är att återupprätta Sverige som en nation i arbete. Hundratusentals människor som kan, vill och borde arbeta är utestängda från arbetsmarknaden. Alltför många tvingas känna hur det är att inte duga till att arbeta, att inte vara efterfrågad. Regeringens budskap är ju fullständigt glasklart när det gäller medborgare över 60 år: Du behövs inte längre. "Du behövs inte längre" är i såväl mänsklig som ekonomisk mening ett oacceptabelt slöseri. Det behövs en företagens renässans. Vi föreslår därför en heltäckande politik i åtta punkter som skapar förutsättningar för att forma ett välfärdssamhälle värt namnet och där alla behövs. Jag tänker behandla skattefrågornas betydelse för att åstadkomma denna förnyelse av Sverige. Därför är det nödvändigt att sänka skatten på arbete genom sänkta egenavgifter och sänkt inkomstskatt för alla. Genom att staten tar på sig finansieringsansvaret för vissa kommunala utgifter vill vi åstadkomma en sänkning av kommunalskatten med 3 kr. Vi vill sänka egenavgifterna med ca 6 procentenheter. Vi vill sänka den statliga skatten till 20 % och återinföra fullt inflationsskydd. Vi vill höja grundavdraget till 10 000 kr och införa ett grundavdrag för barn vid den kommunala beskattningen med 10 000 kr per barn. Vi vill sänka fastighetsskatten så att exempelvis fiskarhustruns och Bo Bexanders rättmätiga krav på att kunna bo kvar och leva i sina hem uppfylls. Våra skattesänkningsförslag gynnar relativt sett låg och medelinkomsttagare mest och medför att bidragsberoendet minskar. Alltfler människor i vårt land kommer att kunna leva på sin lön. Det betyder att vi stärker självkänslan hos våra medborgare. De kan själva forma sin egen vardag. Det är en viktig demokratisk fråga. Det är också en viktig social angelägenhet att åstadkomma en förändring som innebär att den som är beroende av offentligt stöd inte skall betala skatt och att den som betalar skatt inte skall behöva bidrag. Eftersom våra förslag innebär en sänkning av skatten på arbete, gynnar de i hög grad också företagen genom en förbättrad lönebildning. Tillväxten ökar och förutsättningar för nya jobb skapas. Det är för oss glädjande att alltfler företagare inser vikten av en sänkt individbeskattning för företagen. För någon vecka sedan dominerades en av sidorna i Finanstidningen av följande rubrik: Lägre skatt på individnivå gynnar företagen. Det behövs emellertid krafttag för att återskapa den framtidstro på ett uthålligt och nyskapande privat företagande i vårt land som den förra mandatperioden präglades av. Inom skatteområdet vill vi omgående avskaffa den förlängda sjuklöneperioden, slopa allmän löneavgift, dubbelbeskattning och förmögenhetsskatt, avskaffa diskriminerande regler för fåmansföretag och för förskottsinbetalning av moms, återställa representationsavdraget och förbättra konkurrenskraften genom sänkt energiskatt och ytterligare sänkt produktionsskatt. Avslutningsvis vill jag upprepa tre frågor till fru Lundberg: Varför vill ni inte sänka skatten för lågoch medelinkomsttagare, så att alltfler människor i vårt land kan leva på sin lön? Är det en mänsklig rättighet att statens krav på boendeskatt inte får leda till att människor tvingas att flytta? Vilka åtgärder vidtog Inger Lundberg för att stoppa regeringens besparingsförslag när det gäller änkor, föräldralösa barn och handikappade?

Herr talman! Vi har nu inlett en skattedebatt, och det blir då lätt väldigt mycket teknik och summor. Men egentligen handlar det inte alls om det, utan det handlar om spelreglerna och villkoren för människor - de villkor som gäller när människor skall forma sitt liv och sin vardag. Det tekniska handlar ju i grunden bara om det mänskliga. Vardagen för väldigt många människor är arbetslöshet. Över 700 000 människor går i dag arbetslösa, vilket betyder att långt många flera familjer är berörda. Sverige behöver därför när det gäller skattepolitiken inte fler och mer skatter. Det leder ju uppenbarligen bara till fler arbetslösa. Vad vi behöver är fler skattebetalare. Ändå blev regeringsskiftet 1994 en rivstart för nya skattehöjningar. Tre år med socialdemokratisk politik har gjort att skatteuttaget har ökat ganska radikalt. Vi i Folkpartiet tycker att det är de mest skadliga skatterna som skall sänkas först. Med skadliga menar vi sådana skatter som hindrar människor när de vill forma sitt liv och sin vardag samt skapa jobb och tillväxt. Med sossarna kom de växande köerna tillbaka - köer till vård, och växande köer till jobb. Vi vill ha fler jobb och mindre köer. Därför satsar vi på en skattepolitik som skall leda åt det hållet. Skadliga skatter kväver vad man brukar kalla de välståndsbildande krafterna och bromsar tillväxt och sysselsättning, som ju är basen för vår välfärd. Vi i Folkpartiet vill ha vård, omsorg och skola. Dessa ambitiösa välfärdsmål kan vi bara nå med en ekonomi som växer och många människor som betalar skatt. Alltså är en sådan skattepolitik nödvändig just för välfärden. Sverige behöver fler skattebetalare. Vår skattepolitik handlar alltså om att få fler jobb och fler människor i arbete. Därför måste vi sänka skatten på sparande och ha ett skattesystem som gynnar kapitalbildning och risktagande. Vi måste ha hälften kvar i skattereformen, och vi måste ha ett skattesystem som gynnar expansion i tjänstesektorn. Jag skall inte gå in så mycket på detaljerna. De finns noggrant redovisade i alla reservationer i betänkandet. Jag skall ändå ta upp några konkreta områden. Herr talman! I förmögenhetsbeskattningen finns den sista kvarlevan av ett skattesystem som har en väldigt föråldrad syn på kvinnor. Förr genomsyrade den synen hela samhället, men nu finns den bara kvar när det gäller förmögenhetsskatten, nämligen sambeskattningen. Det principiella argumentet borde vara väl känt. Var och en av oss har rätt att bli betraktade som en individ, inte som en del i ett kollektiv. Det borde gälla oavsett om det gäller löpande inkomster, vilket det nu har gjort sedan 1970, eller förmögenhet. Men så blev inte fallet när Socialdemokraterna, världens mest jämställda regering, skulle reformera förmögenhetsbeskattningen. Det fanns sedan tidigare en asymmetri i beräkningen av förmögenhetsskatt på aktier som en följd av att den borgerliga regeringen ville ta bort förmögenhetsskatten på arbetande kapital. Men i stället för att försöka att få bort denna asymmetri, som inte var lyckad, har nu regeringen och Centern drivit igenom att den 75-procentiga beskattningen på A-listan i stället blir 100 procent. Årtalet 1991 blev en vattendelare mellan noll och hundra, en försämring i stället för en förbättring. Det är detta som nu har gjort att väldigt många företag funderar på att flytta sig mellan listorna. Det här kan ju verka helt obegripligt. Men de facto handlar det om att snålheten har bedragit visheten, för med de pomperipossa-effekter som har uppstått har ju ett antal företag faktiskt lämnat börsens A lista och flyttat till O-listan. Det har gjort att ca 400 miljoner kronor i skatteintäkter har försvunnit eller kommer att försvinna i form av sänkt börsvärde och minskad förmögenhetsskatt, enligt beräkningar som har gjorts av affärspressen. Vi har givetvis sagt nej till de nya reglerna och föreslagit, till att börja med, en återgång till 75 % och en slopad sambeskattning. Herr talman! Folkpartiet håller givetvis fast vid den princip om hälften kvar som vi slog fast i den stora skattereformen, just därför att människor alltid skall veta att det lönar sig att arbeta. Den s.k. tillfälliga värnskatten - värnskatt är ju ett ganska intressant nyspråk, för det handlar ju bara om samma gamla marginalskatt som alltid - bör självfallet inte ersättas med någon annan skatt som har samma effekter. En hög marginalskatt gör att extrainsatser lönar sig dåligt, och det gör det mindre lönsamt för var och en att satsa på utbildning eller eget företagande. Principen här är också viktig, därför att människor måste kunna veta att det finns några spelregler som gäller, att överenskommelser hålls och att kalkyler kan hålla över tiden. Herr talman! Sverige behöver fler företagare, fler företag och fler jobb. Utan en expanderande tjänstesektor kan inte detta fungera. Det är också avgörande för jämställdhet. Om kvinnor och män skall ha lika möjligheter och lika chanser till jobb, utveckling, fritid och helt enkelt bara få vara den som de själva vill utan att styras av fördomar och förutfattade meningar, måste också de ekonomiska villkoren vara jämställda. Då måste vi släppa loss tjänstesektorn och ha en rimlig beskattning på arbete. Många kvinnor finns redan i dag i de offentliga tjänstejobben. Ytterligare många andra har sin affärsidé inom en sådan tjänstesektor. Vi vill bredda deras möjligheter till eget företagande, till fler arbetsgivare, till utveckling inom jobbet, och åstadskomma breddning av deras verksamhet och vettiga utkomstmöjligheter. Sänkta kostnader och förenklade regler är då viktiga delar. Vi har i andra sammanhang från Folkpartiets sida fört fram förslag till förenklingar och ökade möjligheter att komma i gång. Senast i går kväll debatterade vi skattekonto här i kammaren, vilket är en förenkling och en god idé som "bidde" litet fel. Vi debatterade också frågan om F-skattsedel. En expanderande privat tjänstesektor i väldigt vid bemärkelse är helt nödvändig om vi skall få fram många nya jobb. En expanderande och mindre dyr hushållsnära tjänstesektor, dvs. en tjänstesektor som riktar sig till oss privatpersoner, skulle så som det ser ut i dag vara mest till nytta för kvinnor, eftersom det fortfarande är kvinnor som har det största ansvaret för det obetalda jobbet. Det är också kvinnor som finns i det faktiska pigproblemet, nämligen de svartbetalda hemjobben. Vi för i detta betänkande fram förslag för att det skall kunna skapas nya jobb i tjänstesektorn. Men det höga kostnadsläget, skattekilen, är en väldigt allvarlig hämsko. På något sätt handlar det om att vi, i vår iver att ha en hög välfärd betald med skattepengar, har gjort oss själva för dyra för varandra. Då har vi ju skjutit över målet. Om vi inte har råd med varandra, vem skall då ha råd med oss? Även jag, som det har vittnats om här, är ute och träffar många småföretagare, särskilt många kvinnor och många ute i söderförort, där jag bor. Företagare där talar väldigt mycket, i fråga om vad de har för krav på staten, om att man skall sänka arbetsgivaravgiften så att de har råd att betala lön till den personal som de så förtvivlat väl skulle behöva. Eftersom de inte har råd får de alltså jobba själva väldigt mycket mer än vad de skulle vilja. Det är också många andra saker som upplevs som obegripliga. Företagare sliter och undrar varför de behandlas som presumtiva skurkar eller som mjölkkor för att betala in skatt. Företagsklimatet, som det talas så väldigt mycket om, avläser man egentligen inte alls i tabeller och citat ur The Economist och Financial Times. Företagsklimatet är ju vad de enskilda små företagens ledare, småföretagarna och enmansföretagarna upplever i sin vardag. Detta är ju det verkliga företagsklimatet. Häromdagen talade jag t.ex. med en granne till mig som är taxiförare och har en enskild firma. Han sade att han ibland inte vet vad han skall ta sig till, för hur han än sliter räcker knappt inkomsterna till att betala in F-skatten. Han får inga pengar över till lön åt sig själv. Han sade: Snart ger jag upp. Så här kan vi inte ha det. När de människor som sliter och faktiskt har ett jobb i ett levebrödsföretag misströstar och tänker ge upp, är vi helt enkelt inne på en väldigt farlig väg. Jag tycker att det vore bra om regeringen tog till sig också den här typen av larmsignaler liksom de larmsignaler om att fler och fler verkar få nej till F-skattsedel. De bedöms nämligen inte ha tillräckligt stor omsättning. Man anser att inkomsterna skulle bli för låga, att de inte har tillräckligt stort risktagande, att de inte köper tillräckligt mycket maskiner osv. Det sprids alltmer en känsla av att myndigheterna och politikerna talar väldigt mycket om småföretagare men egentligen helst vill att de skall avstå från att vara företagare. Den typen av larmsignaler tycker vi måste tas på mycket stort allvar. Vi måste omedelbart söka efter orsaker och skapa möjligheter att göra något åt detta. Vi i Folkpartiet har lagt fram ett förslag, som vi kallar för Lättare att bli sin egen. Det innehåller bl.a. starta-eget-paket, rätt till F-skattsedel, förenklad företagsdeklaration och schablonavdrag, som just skulle vara till nytta och ha en funktion för små tjänsteföretagare. Herr talman! Till sist vill jag säga några ord om fastighetsskatten. De skatte och taxeringsregler som successivt har införts och som har gällt under 1996 och 1997 har för många boende inneburit orimliga och obegripliga skattehöjningar. Folkpartiet har därför tidigare föreslagit vissa skattelättnader. Några möjligheter är att ändra principerna för taxering och beräkning av markvärden och att ta större hänsyn till miljöförbättringar osv. Reglerna för fastighetsskatt och fastighetstaxering skall ju ses över. Vi tror att översynen måste vara betydligt mer omfattande. Men i väntan på översynen måste vi ändå lindra effekterna för de värst drabbade, t.ex. permanentboende i attraktiva fritidsområden framför allt i Stockholmsområdet, på västkusten och i sydsverige. I vårt budgetalternativ har vi också avsatt pengar för detta. Det vore väldigt bra om vi någon gång i denna riksdag också kunde komma fram till ett beslut. Herr talman! Den viktigaste utmaningen är nu trots allt att få fler jobb, och dessa jobb måste komma genom fler företag och expanderande företag. Sverige behöver inte fler skatter utan fler skattebetalare.

Herr talman! Visserligen är det finansutskottets betänkande som diskuteras, men det är ju skattefrågorna i finansutskottets betänkande som vi har att behandla i denna runda. När jag lyssnade på K-G Svenson var det litet skattepolitik och kanske mer repriser av den här nyss förda finansdebatten. Jag skall försöka att hålla mig till skatterna och de konkreta frågor som vi tycker bör betonas i sammanhanget. Det har varit mycket diskussioner om skatter, företagsklimat, förenklingar i skattesystemet, förenklingar för småföretag och för enskilda firmor, men framför allt skattelagstiftningen för handelsbolag. Vi avvaktar nu regeringens arbete med att komma fram med förslag till förenklingar och hoppas att det blir riktiga och konkreta förenklingar som gör det lättare att vara småföretagare. Framför allt gäller det, som jag sade, reglerna för handelsbolag, som är ganska svåra. Vi välkomnar också en diskussion om de stoppregler som gäller för fåmansföretagen. Det var ganska naturligt att stoppreglerna infördes, eftersom den tidigare situationen hade börjat utnyttjas. Man förhindrade alltså ett visst skatteundandragande med stoppreglerna. Det är ju på det sättet att vi lagstiftare måste tillgripa vissa åtgärder vid vissa tillfällen. Så sent som i går fattade vi beslut här i riksdagen. Man hade upptäckt att företagen hade börjat trassla med vissa regler på ett sätt som inte var avsett. De hade kanske kunnat undandra miljardbelopp från beskattning. Finansdepartementet reagerade ganska snabbt och skrev en proposition, vilken vi antog totalt enhälligt här i kammaren i går. På samma sätt var det en gång i tiden med stoppreglerna. Vissa företagare missbrukade de regler som fanns, därför tvingades man införa stoppregler. Vi kan hoppas att tiden nu är mogen för att ta bort dessa stoppregler. På personbeskattningens område är det tämligen klart att vi förespråkar en röd skatteväxling. Vi menar att det inte finns någon möjlighet att sänka skatterna för höginkomsttagarna, framför allt inte om man lyssnar till stämningarna i landet. Däremot måste det finnas utrymme att minska skatterna för låg och medelinkomsttagare, framför allt för dem som heltidsarbetar och har låga inkomster. Finns det då någon möjlighet över huvud taget att drastiskt sänka skatterna? Ja, säger Moderaterna och delvis Folkpartiet. Nej, säger vi. Det finns i dag inte möjlighet att sänka skatterna. Vi har för inte så länge sedan prövat på en skattesänkningspolitik. Det var under den borgerliga regeringsperioden. Det gick inte så bra. Vi vill inte återgå till den situation som rådde då. När statsfinanserna är i ett sådant skick att det finns utrymme är det naturligtvis skattesänkningar framför allt för de stora inkomstgrupperna som behövs. Men att genomföra det experiment som man genomförde under den borgerliga regeringsperioden vill vi inte göra en gång till. Jag har tidigare här i kammaren sagt att vi vänsterpartister studerar historien och lär oss av den. Moderaterna lär sig ingenting av historien. De går med sina skygglappar och fortsätter att förespråka den politik på skatteområdet som faktiskt inte var så framgångsrik under den förra mandatperioden. Karl-Gösta Svenson säger att man skall sänka egenavgifterna med 6 procentenheter. I dag är egenavgifterna 5,95 %. Det tycker jag är intressant. Men hur är det med de 9 % som ni förespråkar i det nya pensionssystemet? Ni förespråkar 9 procentenheter i egenavgifter även där. Eller har ni helt plötsligt backat från detta? På företagsbeskattningens område kan man titta litet på historien. Från borgerligt håll vill man gärna tala om arbetande kapital och riskkapital. Även Socialdemokraterna och Centern har försökt göra något åt riskkapitalet. De införde något som kallas riskkapitalavdrag. Det är bara att konstatera att det blev precis det fiasko som vi i vår motion om detta beskrev att det skulle bli. Alla andra partier - utom Moderaterna, som naturligtvis ville ha ytterligare riskkapitalavdrag och som tyckte att det var för litet - ställde sig bakom detta och sade att detta var en bra lösning. Jag tror att detta riskkapitalavdrag användes i tre eller fyra fall i landet. Nu är det borttaget, eftersom det blev ett totalt fiasko. Vad vill Moderaterna i övrigt? Jo, de vill gynna aktieägarna, de som väljer aktier som sparform. Moderaterna vill ta bort dubbelbeskattningen helt och hållet. Detta gynnar inte på något sätt explicit företagen. Moderaterna är helt enkelt intresserade av att gynna placerarna, kapitalägarna. I det föreliggande betänkandet föreslås också en sänkning av arbetsgivaravgifterna med 5 % upp till kr. Vi menar att de största företagen inte behöver den här typen av sänkning av arbetsgivaravgifterna. Vi anser att företag med högst tio anställda skall få tillgodogöra sig detta. De pengar som blir över - jag riktar mig då framför allt till Centern - kan vi använda till något mycket viktigare, nämligen till att ta bort 14-dagarsperioden när det gäller arbetsgivarinträdet i sjukförsäkringen. Vi kan faktiskt också för dessa pengar helt undanta alla företag med högst tio anställda från arbetsgivarinträdet. Det är detta som vi kallar för en röd skatteväxling inom företagsamheten. Man skall alltså inte sprida ut skattesänkningarna till samtliga företag utan använda skattepolitiken som ett redskap så att man kan göra en fördelning även i fråga om företagsskatterna. När det gäller lättnader i ägarbeskattningen har de aktiebolag som är enmansföretag inte någon möjlighet att tillgodogöra sig den del som grundar sig på löneunderlaget. Det är fråga om mycket teknik. Men i detta förslag har man valt bort enmansföretagen. Dessutom har man delfinansierat lättnader i ägarbeskattningen genom att minska utrymmet för avsättning för periodiseringsfond från 25 % till 20 %. Det är inte särskilt lyckat. Man tar alltså från enskilda firmor och handelsbolag och ger till aktiebolag. Det är väl inte på det sättet som småföretagspolitiken skall bedrivas? Jag är litet förvånad över att man talar om att gynna småföretagen men att man sedan för den typen av politik. Det finns också ett förslag om att man skall ge full avdragsrätt för organisationskostnader. Det är mycket underligt. Det har nämligen varit total enighet inom skattepolitiken om att organisationskostnader, dvs. kostnader för introduktion på börsen osv., inte skall vara avdragsgilla. Om man då har anlitat firmor som har skött detta har dessa firmor låtit detta faktureras genom VPC, eftersom det då har varit avdragsgillt. VPC-kostnader har varit avdragsgilla men inte t.ex. prospektkostnader. Nu har man då upptäckt att det har gått till på detta sätt, och nu kommer man att ge total avdragsrätt för samtliga sådana organisationskostnader. Det har vi sagt nej till. Det är faktiskt fråga om ganska mycket pengar. Det argumenteras inte på något ställe i propositionen för varför man är beredd att vidta dessa åtgärder. Man föregriper dessutom för närvarande vissa rättsliga processer i Kammarrätten i Jag skall sedan säga något om den diskussion som kanske är den mest aktuella just nu, nämligen den om förmögenhetsbeskattningen. Jag kan säga till Karl Gösta Svenson att vi har fått besked om att det inte blir något sammanträde i skatteutskottet. Och argumentet tycker jag är helt naturligt, nämligen att man inte kan ha ett förberedande sammanträde om ett förslag som skall läggas fram till hösten. Ni kan väl återkomma då med förslag till utskottsinitiativ, så får vi se hur det behandlas. Jag vill litet grand ta upp diskussionen kring begreppet arbetande kapital. Anne Wibble sade tidigare att det inte är bra att man nu funderar på att förmögenhetsbeskatta även O och OTC-listade aktier eftersom man då beskattar arbetande kapital. Om jag går och köper ett antal aktier i ett O eller OTC-listat företag visste inte jag att det plötsligt är att betrakta som arbetande kapital. Då har man ju missuppfattat begreppet arbetande kapital kapitalt. Arbetande kapital är ju det kapital som man sätter in i ett företag och som arbetar där. Men detta är ju fråga om rena placeringsaktier som vilka A-listenoterade aktier som helst. Vi skrev i vår motion med anledning av den nya förmögenhetsbeskattningen att vi vill beskatta A-, O och OTC-listade aktier på precis samma sätt. Det skall utgå förmögenhetsskatt, men på 85 % av värdet. De borgerliga partierna anser att det skall utgå förmögenhetsskatt på 75 % av värdet. De säger att det finns en latent skatteskuld på 25 %, vilket inte stämmer. Om man använder schablonregeln vid försäljning av aktier, dvs. att man får ta upp ingångsvärdet till 20 % av försäljningspriset, kan den latenta skatteskulden faktiskt aldrig uppgå till mer än 24 %. Den maximalistiska hållningen när det gäller att gynna kapitalägare som Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet har är ganska frapperande. Man är alltså beredd att ge skattelindring, och det gäller då mer än vad den latenta skatteskulden innebär. Vi har sagt att om en akties värde fördubblas under innehavstiden hamnar man på en latent skatteskuld på 15 % och därmed på en sorts medelvärde. Både A-listade och OTC-listade aktier bör tas upp till När det gäller fastighetsskatten känner ni i denna kammare säkert till vår inställning. Också där är vi beredda att avvakta de två utredningar som sker. Vi hoppas att det kommer besked under hösten. Vidare måste vi, som Karin Pilsäter säger, komma till rätta med de extrema värdena på fastigheter i kusttrakter och i vissa storstadsområden. Fru talman! Jag yrkar bifall till vår motion 1996/97:Fi86 om tobaksskatten. Vi i Vänsterpartiet har haft en diskussion om det lämpliga med att höja tobaksskatten utifrån det underlag som för närvarande finns. Jag fick inte en majoritet i partiet med mig. Däremot blev det en motion. Det hela fullföljs nu genom att jag yrkar bifall till motionen. Jag tror nämligen inte att det här ger de pengar som regeringen räknar med i propositionen. Vidare tror jag att risken är ganska uppenbar att det blir ökad smuggling och att en ännu starkare marknad här skapas. Det har ju kommit så många signaler om detta. Jag är naturligtvis beredd att biträda ett förslag om en skattehöjning på tobakssidan när jag vet att pengarna kommer in och när jag vet att det finns åtgärder som kan vidtas för att förhindra smuggling. Men att nu skapa ytterligare en marknad för svart handel osv. är någonting som jag inte kan acceptera. Moderaterna i finansutskottet har en reservation som egentligen innebär att man yrkar bifall till sin egen motion, vilken har exakt samma lydelse som min motion. Samtidigt yrkar man avslag på min motion. Det är inte det mest intelligenta agerandet. Kanske vill man särskilja partiets politik - man vill inte liera sig med ett antal vänsterpartister. Själv kan jag naturligtvis inte tänka mig att i en andra omröstning stödja moderaternas reservation, eftersom de yrkar avslag på min motion. Det är ett något klantigt agerande från moderaternas sida; det måste jag säga. Slutligen: Miljöpartiet har ingen representant i dagens skatterunda. Det är synd, för jag har några frågor som jag skulle vilja ställa med anledning av Birger Schlaugs uttalande om att Miljöpartiet plötsligt skall bli ett småföretagarparti, om att man skall agera för småföretagen. Men några andra som är så passiva som miljöpartisterna varit i skatteutskottet när vi har diskuterat småföretagspolitik får man leta efter. Miljöpartisterna vaknar litet grand när det gäller miljö och energiskatter, men när vi diskuterar stora frågor, exempelvis om småföretagspolitik och skatter för småföretag, är de förvånansvärt passiva. Till Birger Schlaug, om han nu hör debatten, vill jag säga: Ni har en hel del att diskutera internt i partiet när det gäller småföretagspolitiken och skattesidan där; det kan jag lova.

Fru talman! Per Rosengren uttalar att han och Vänstern gärna vill sänka skatten för låg och medelinkomsttagare - men inte nu, utan senare. Det hade väl varit rätt så klädsamt om man inte hade bidragit till skattehöjningar i år och nästa år. Det handlar ju t.ex. om egenavgifter både i år och nästa år och om energiskatter per den 1 juli. Det gäller att handla i den anda som man tänkt sig i stället för att prata så mycket! När det gäller den borgerliga regeringspolitiken sade jag i mitt huvudanförande att vi hade en målmedveten politik för att just dra upp Sverige ur arbetslöshetens stålbad. I slutet av mandatperioden fick vi gehör för vår politik. Tillväxten ökade. Arbetslösheten minskade. Sysselsättningen ökade; mycket beroende på att vi hade utformat en politik som innebar ett bra företagsklimat som stimulerade företagen till utveckling. Det hade Socialdemokraterna nytta av i inledningen av sin period. Men de misslyckades, tillsammans med er, genom skatter som höjdes och genom de återställare som kom. Effekterna såg vi i mitten och i slutet av 1995. Arbetslösheten började ju då återigen att stiga och sysselsättningen minskade, vilket är ännu allvarligare. Själva begreppet dubbelbeskattning säger att det inte skall vara dubbelbeskattning på vinster i företagen. Det är inte bra för jobben och inte heller för en neutral satsning på riskkapital. Dubbelbeskattningen bör slopas omgående för att förutsättningar skall skapas för nya jobb i Sverige.
Fru talman! Ni moderater får gärna leva kvar i villfarelsen att perioden 1991-1994 var den mest lyckade under 1900-talet. Det är ju på det sättet ni framställer den perioden. Men ni är nog tämligen ensamma om att tro att det var så väldigt bra då - att Sveriges ekonomi förbättrades och att allting var så ljust och fint. Upplåningen exempelvis visar kanske på något annat. Karl-Gösta Svenson talar om egenavgifterna. Men ni vill ju själva införa 9 % i egenavgift i pensionssystemet. Har ni glömt det? De 9 procenten överstiger vida dagens 5,95 %. Ni vill ta bort de 6 procent som ni tror gäller i dag, men det är handlar om 5,95 %. Sedan några ord om dubbelbeskattningen samt låg och medelinkomsttagarna. Har inte Karl-Gösta Svenson läst vår motion? Vi föreslår där faktiskt höjda grundavdrag för låg och medelinkomsttagare samt slopade grundavdrag ovanför brytpunkten. Även där har vi en röd skatteväxling. Det är ganska bra att läsa på vad de politiska motståndarna vill, så att man inte hamnar i situationen att man säger saker i denna kammare som inte stämmer. När det gäller dubbelbeskattningen handlar det inte om företagen, utan det handlar om aktieägare och kapitalplacerare. Också jag menar att vi skall göra en definition av detta med arbetande kapital och att arbetande kapital skall undantas vid förmögenhetsbeskattning. Men att, som moderaterna gör, sprätta ut 10-12 miljarder kronor på att ta bort dubbelbeskattningen för att gynna aktieägare och kapitalägare visar bara var moderaterna står i politiken.
Fru talman! Vi gynnar företagandet och tillväxten i svensk ekonomi. Därmed skapar vi förutsättningar för nya jobb. Egenavgifterna vad gäller den del som vi avser att ta bort är 6,95 % år 1998, eftersom det tillförs ca 1 %. Således kan vi sänka med 6 %, eller med 5,95 % noga räknat.
Fru talman! Karl-Gösta Svenson, säg att jag köper aktier för 100 000 kr och får utdelning på de aktierna. Då vill ni göra utdelningen skattefri för mig. Men vad har det för effekt på det arbetande kapitalet i företaget? Återigen: Vill ni inte längre införa de 9 procenten i egenavgift i pensionssystemet? Jag trodde att det var moderat politik och att det var det ni slogs för. Med 9 % i egenavgift hjälper det inte att ta bort de Ni är för ett egenavgiftssystem som är mycket mer långtgående än det som finns i dag. Dessutom, K-G Svenson, bygger det de facto på att företagen skall höja lönen i motsvarande mån - och så skall man sänka arbetsgivaravgifterna. Står ni inte längre bakom det här förslaget? Det verkar inte så. Eller så skäms ni för det. Det är väl troligen det sistnämnda.
Fru talman! Per Rosengren funderar på vad Miljöpartiet föreslår för skatteförändringar för att gynna små och medelstora företag. Vi har i det här betänkandet en reservation där vi föreslår, eller kräver, skattesänkningar på ungefär 20 miljarder när det gäller arbete, varav 16 miljarder faller ut som en total skattesänkning, alltså ett sänkt skattetryck. Det är viktigt som vi ser det att man i takt med att man får ned arbetslösheten, och därmed statens kostnader för arbetslösheten, också tar ned skattetrycket. Det är ett av de problem som företagen har. Skatterna på arbete och tjänster ligger alldeles för högt. Vi vill också genomföra en grön skatteväxling där vi tar ned arbetsgivaravgifterna i första hand och växlar dem mot höjda energi och miljöskatter. Det kommer att gynna väldigt många företag. I de små företagen på de expansiva marknaderna har man vanligen en låg grad av energianvändning och liten miljöpåverkan. De företagen skulle alltså bli vinnare i en grön skatteväxling. Det är intressant, för det är just tjänstesektorn som växer. Industrisektorn krymper som bekant. Det är det stora, övergripande. Sedan finns det naturligtvis mängder av detaljer som man kan gå in och göra mer av. Det gäller inte minst regelverket för hur skattehanteringen för små och medelstora företag går till. Där har vi ambitionen att gå vidare med ett antal förslag framöver.
Fru talman! Jag kan alltså tolka det som att Miljöpartiet nu skall börja intressera sig för småföretagspolitiken? Det är så jag kan se det. Hittills har ni varit oerhört passiva när vi har diskuterat företagsskatter och skattepolitik på företagsområdet. Ni har varit oerhört passiva. Därför blir jag så förvånad när Birger Schlaug går ut och utmålar Miljöpartiet som det stora företagspartiet. Det här med grön skatteväxling står vi också bakom. Vi är beredda att i den takt det över huvud taget är möjligt sänka arbetsgivaravgifterna och växla dem mot energiskatter. Men vi har ju båda läst Skatteväxlingskommitténs betänkande. Det kommer att ta tid. Det är inte så enkelt som Roy Ottosson vill göra gällande. Därför tycker jag att det är oerhört viktigt att ni också kommer med på vagnen. Jag välkomnar att ni börjar intressera er för företagen. Det är som jag sade förut: När det gäller de här frågorna har ni varit oerhört passiva. Nu försöker ni spela gyckelspel i samband med kongressen och utmåla något som ni inte har stått för hittills. Men välkomna upp på vagnen!
Fru talman! Gyckelspelet kommer i det här fallet från Per Rosengren. De förslag som jag nämnde nyss har vi drivit under mycket lång tid. Vi i Miljöpartiet har varit aktiva när det gäller småföretagen ända sedan starten 1982. Vi har haft väldigt många småföretagare, framför allt på den alternativa sidan, som har varit aktiva i partiet. Jag kan därför inte ta till mig de insinuationer som Per Rosengren kommer med. Självklart kan vi göra mycket mer. Vi har under senare år prioriterat ett antal andra frågor. Vi har tyckt att de har varit mer akuta. Vi har vid den kongress som vi faktiskt just i dag avslutar i Arvika, lyft upp företagsfrågorna för att göra dem centrala inför valet 1998. Vi tycker att det finns mycket som borde göras som inte har gjorts, och vi är också missnöjda med hur den här regeringen har agerat i dessa frågor. Det har jag också fört fram tidigare i dag. Jag hoppas att Per Rosengren inte skall behöva känna sig besviken i fortsättningen, men jag vill också be honom att titta på helheten och inte bara på agerandet i ett enda utskott under en kortare tid. Det ger inte en rättvis bedömning.
Fru talman! Det är faktiskt en skatterunda vi har här nu, och det har slagit mig på ett ganska tydligt sätt hur passivt Miljöpartiet har varit. Sedan vill ni gå ut och måla upp en bild av något annat. Ni har varit oerhört passiva på företagsskattesidan. Ni har i stort sett inte gjort någonting. Ni har suttit tysta. Då säger Roy Ottosson: I andra utskott har vi gjort det och det. Upp till bevis! Det där hade ni möjlighet att ta upp i finansdebatten, men nu har vi en skattedebatt. Då anser jag att jag har min fulla rättighet att ta upp och belysa hur passivt Miljöpartiet har varit på företagsskatteområdet från början till slut. Ni vaknar till när det gäller energiskatter och skatteväxling. Där har ni lagt fram förslag. Det har vi också. I övrigt lyser som sagt aktiviteten med sin frånvaro. Däremot i medierna, och utåt, målar ni upp en litet annorlunda bild.

Fru talman! Vårpropositionen 1997 är den sjunde stora proposition som den socialdemokratiska regeringen lägger fram på riksdagens bord i syfte att få ned arbetslösheten. Det är häpnadsväckande att visioner och offensiva åtgärder för nya och riktiga jobb saknas även i denna proposition. Propositionen visar också att socialistisk ideologi inte är ändamålsenlig när det gäller att stimulera företagare att expandera och nyanställa, och den vittnar om en allvarlig brist på förståelse för företagandets villkor. Kristdemokraterna menar att skattepolitiken måste syfta till att skapa ett bättre klimat för företag och företagande. Regeringen går i stället åt andra hållet och försämrar klimatet för företagare. Listan på försämringar kan göras lång, men låt mig enbart nämna krav på förtida inbetalning av moms, förlängd sjuklöneperiod till en månad och höjd förmögenhetsskatt på aktier. Regeringen och riksdagsmajoriteten verkar vara totalt lomhörda - eller är det så att man inte förstår situationens allvar? När utländska ambassader och handelskontor i Sverige uppvaktar svenska bolag med flyttplaner, när företag flyttar från landet och de som blir kvar tvingas byta aktielista till den mindre attraktiva O-listan, pratar regeringsföreträdare och företrädare för Centerpartiet om att företagsklimatet i Sverige är gott. Utländska aktörer undrar vad regeringen håller på med egentligen. Den 29 maj var det debatt här i kammaren om förmögenhetsskatten. Jag varnade då för en utveckling där många företag lämnar A-listan på grund av den höjda skatten och kanske ännu fler undviker att låta sig noteras på A-listan. Är den utvecklingen acceptabel för Socialdemokraterna och Centerpartiet? Hur skall företagen då klara riskkapitalförsörjningen? Det skall bli intressant att höra om Socialdemokraterna och Centerpartiet har något svar på de frågorna. Det är hög tid för regeringen att växla in på ett företagarvänligt spår, att gå från tomma ord till konkret handling. Men tiden rinner i väg. Snart är det för sent för den nuvarande regeringen att göra något. Kristdemokraterna har i sitt budgetalternativ en 15-miljarderssatsning för att få till stånd ett bättre klimat för företag och företagande. Det är det enda som kan skapa nya jobb. Skattesänkningarna finansieras genom besparingar. Det handlar bl.a. om: - stabila spelregler - skatteregler som inte missgynnar produktiva investeringar i förhållande till mer riskfritt sparande Fru talman! Det är inte bara företagen som har problem med regeringens skattepolitik. Det är också enskilda människor. Regeringen har konsekvent höjt skatterna sedan valet 1994. Skattehöjningarna är netto ungefär tre gånger så stora som Socialdemokraterna vågade visa upp i valmanifestet från augusti 1994. I valmanifestet stod det att skatterna skulle höjas netto med 27 miljarder, men det blev tre gånger så mycket. Skattetrycket, dvs. skatterna som andel av BNP, uppgick 1996 till drygt 53 %. Det skall jämföras med att skattetrycket inom OECD-länderna och EU i genomsnitt är ca 40 %. "Tänk om du visste hur hög skatt du egentligen betalar! ", utropade Dagens Industri i en ledarrubrik den 28 maj. Det är i högsta grad en etikfråga, dvs. att inte mörka. I många sammanhang talas det om genomskinlighet och öppenhet. De begreppen gäller alldeles uppenbart inte svensk skattepolitik. Den totala skatten är hög för medborgaren, även för personer med relativt låga löner. En vanlig familj betalar 61 % i skatt. Alltfler människor lever ur hand i mun utan möjlighet att spara ihop en buffert för oförutsedda utgifter. Möjligheten att förbättra sin ekonomiska situation genom egna insatser, exempelvis genom utbildning, byte av jobb eller extraarbete, är liten. Följden blir ett extremt beroende av politiska beslut såsom förändringar i skatte och bidragssystemen. Tvärtom syftet, leder dagens politik till otrygghet och osäkerhet. Det är intressant att det har uppstått en diskussion om att skatten borde sänkas för låg och medelinkomsttagare. Det kanske är så att t.o.m. regeringen insett att det inte är någon framkomlig väg att höja skatterna för höginkomsttagare. Regeringsföreträdare, inte minst skatteministern, har i olika sammanhang uttalat att skatten bör sänkas för låg och medelinkomsttagare. Jag delar den uppfattningen. Mot den bakgrunden är det märkligt att regeringen nästa år kommer att höja skatten för alla löntagare. Regeringen kommer nämligen att höja den s.k. egenavgiften till sjukförsäkringen med en procentenhet 1998. Om regeringen menar allvar med att sänka skatten för låg och medelinkomsttagare, skall man väl inte börja med att höja skatten? Egenavgifterna är en betungande utgift för alla löntagare - speciellt för dem som har lägre inkomster eftersom de får en lägre avdragseffekt. Man kan förledas att tro att dessa pengar går direkt till sjukvård. Men så är det inte. Överskottet i sjukförsäkringen är i storleksordningen 27 miljarder i år och kommer att stiga till ca 38 miljarder nästa år. Egenavgiften är inte en riktig avgift utan en förklädd skatt. Dessutom urholkar den skattebasen för kommuner och landsting, eftersom egenavgifter är avdragsgilla vid den kommunala beskattningen. Egenavgifter som inte motsvaras av förmåner skall kallas för vad de egentligen är, dvs. en skatt med orimlig fördelningsprofil. Kristdemokraterna vill sänka skatten för låg och medelinkomsttagare genom att de s.k. egenavgifterna till sjukförsäkringen sänks med 2 1⁄2 procentenheter fr.o.m. den 1 januari 1998. Denna sänkning ger alla inkomsttagare drygt 12 miljarder kronor, vilket kommer att öka konsumtionen. Fru talman! Kristdemokraterna vill på sikt avskaffa den statliga fastighetsskatten och i stället ge kommunerna rätt att ta ut en avgift för täckande av kostnader för kommunal service kopplad till fastigheten. Som ett första steg har Kristdemokraterna i sitt budgetalternativ krävt att skatten skall sänkas till 1 1⁄2 % av taxeringsvärdet och anslagit 500 miljoner kronor för att lindra skatten för de värst drabbade. Höjda skatter på boende och fastigheter är inte bra för ekonomin. I längden gynnar det inte budgetsaneringen att på grund av höga skatter göra alltfler människor beroende av bidrag från stat och kommun. Det är en helt felaktig politik att beskatta människor så att de tvingas överge sina hem. Låt i stället folk bo kvar. Människor måste få känna trygghet i boendet. Fru talman!

Fru talman! Kanske känner en eller annan igen en del av den skattedebatt vi skall föra i dag. Socialdemokratins hållning i att gemensam verksamhet måste betalas med intjänade pengar och inte med lån är väl känd. I det ligger också svaret till K-G Svenson: Det är inte möjligt att sänka skatter för låg och medelinkomsttagare med hjälp av lånade pengar. Skattesänkningar måste finansieras, annars far de människor som har det allra jobbigast allra mest illa. Moderata samlingspartiets ambition att sänka skattekvoten, även om det sker till priset av en raserad samhällsekonomi, är lika känd om än inte välkänd. Ändå är det mycket, fru talman, som förändrats sedan de första skattedebatterna fördes i kammaren efter regeringsskiftet. Hösten 1994 var Sverige i kris. Budgetunderskottet riskerade att äta upp framtida utrymme för välfärden. Många människor kände både skräck och oro för höga räntor, ett gigantiskt budgetunderskott och framtida krav på försakelser. Det har varit, och det är, tuffa år för många. En kraftfull och konsekvent budgetsanering har lagt en god grund för den svenska välfärden och för en gynnsam ekonomisk utveckling för vårt land. Investeringsviljan är hög och den privata konsumtionen börjar ta fart. Åren 1997-1998 görs en intensiv insats för jobben. Skattepolitiken är en del i den. Satsningarna på jobben kommer att fullföljas. Statsskulden ökar inte längre. År 1999 kan vi börja avbetalningen på statsskulden också i nominella tal. Ändå bör det redan 1999 finnas ett ekonomiskt utrymme i storleksordningen 15 miljarder kronor för att öka rättvisan och jämlikheten i vårt land. Då finns det möjlighet att överväga inkomstskattelättnader för låg och medelinkomsttagare, som en av flera åtgärder med fördelningspolitisk inriktning. Skattepolitiken har varit viktig för att göra budgetsaneringen möjlig. Dels har åtgärder som värnskatten, höjd kapitalskatt och återinförd förmögenhetsskatt varit nödvändiga för att förhindra så dramatiska besparingar i välfärden att de inte skulle gå att försvara. Dels har kombinationen av besparingar och skattehöjningar spelat en viktig roll för att säkra att bördorna av saneringsprogrammet burits solidariskt. Olika miljöskatter spelar en viktig roll i den omställning till ett mer uthålligt samhälle som är ett villkor för överlevnad. Slutligen har vissa skattehöjningar varit nödvändiga för att finansiera de avgifter som hör samman med det svenska medlemskapet i EU. De senare riktar sig i första hand mot näringslivet. Mina vänner! Det var på de premisserna som svenska folket sade ja till Det har varit tuffa år för många vanliga hushåll. Familjer med små marginaler har tappat en viktig del av sina barnbidrag. Bostadsbidragen har minskat. Förtidspensioner, arbetsskadeersättningar och andra insatser som har stor betydelse för dem som har det jobbigast har naggats i kanten. Självfallet har också egenavgifterna haft betydelse för vanliga människors konsumtionsstandard. Därför är det så viktigt att erinra om att kombinationen av skatter och besparingar ändå kunnat betyda att saneringspolitiken fått en anständig profil, att de 20 % som har det bäst kunnat bidra med 40 % av insatserna för budgetsaneringen, medan de 20 % som har de lägsta inkomsterna bidragit med ca 13 %. Utan värnskatten, förmögenhetsskatten, kapitalskatten och förändringarna av skattevillkoren för pensions och kapitalförsäkringar hade utfallit varit dramatiskt annorlunda. Därför klingar det så fel och så osant när partier säger: Spar mer! Gräv ur välfärden mer för att undvika skattehöjningar och för att kunna sänka skattekvoten! De skatteförslag som behandlas i vårpropositionen berör i första hand företagsskatterna och miljöskatterna. Här finns också förslag om att frysa omräkningen av taxeringsvärdena för bostäder i avvaktan på den utredning som gör en grundlig analys av fastighetstaxeringen och den analys av fastighetsskatten som pågår i Finansdepartementet. Det är viktiga genomgångar - viktiga för att få ett rättvist system men också viktiga med hänsyn till enskilda människors situation. Det finns, som K-G Svenson säger, människor som dem han har beskrivit för vilka fastighetsskatten är väldigt jobbig. Men de utgör inte huvuddelen. Merparten av dem som gör de stora markeringarna mot fastighetsskatten har en i övrigt god ekonomisk situation. Slutligen ingår förslag om höjning av tobaksskatten i finansutskottets betänkande. Det är en relativt kraftig höjning - 29 % - som innebär att Sverige lever upp till de åtaganden om punktskatter på tobaksområdet som gjordes under förra mandatperioden. Fru talman! I vårpropositionen görs en strategisk satsning på riktade skattesänkningar till förmån för jobben i de små och medelstora företagen. De kostar offentlig sektor i storleksordningen 1 300 miljoner kronor. I går fattade riksdagen beslut om s.k. skattekonton. Dessa är ett bra exempel på det arbete med att förenkla reglerna och minska byråkratin för företagare som pågår i Regeringskansliet. Jag kan också med stor glädje och stolthet säga att det pågår ett mycket bra jobb ute på landets länsskattemyndigheter och lokala skattekontor med att hitta bra och enkla sätt att arbeta tillsammans med småföretagarna. Det är en gemensam ambition att alla myndigheter skall hitta arbetssätt att informera på och att jobba tillsammans med småföretagarna som gör att byråkratin blir ett stöd och inte en belastning i jobbet. Fru talman! Det beslut som riksdagen fattade hösten 1996 om nedsättning av arbetsgivaravgiften med 5 % för företagen var strategisk. För en ensamföretagare med en beskattningsbar inkomst på 15 000 kr i månaden betyder det minskade arbetsgivaravgifter om 9 000 kr om året. Det är kännbara pengar för honom eller henne. För den företagare med tre fyra anställda som vill nyanställa är nedsättningen en viktig stimulans. I dag är taket för företagen 30 000 i minskade arbetsgivaravgifter per företag och år. När den lönesumma som nedsättningen får räknas på höjs med 252 000 kr blir det sammanlagda avdraget upp till 42 600 kr om året. Hela 90 % av de företag som har mindre än tio anställda får minskade marginalkostnader när de nyanställer. Det andra området där det i betänkandet byggs vidare på tidigare förbättringar är ägarbeskattningen i små och medelstora företag. Det löneunderlag som skattelättnaden beräknas på höjs från 70 till 100 %. Valet att markera lönesummans betydelse för den skattefria avkastningen är ytterligare en stimulans till anställningar i småföretagen. De generösa reglerna för småföretagens avkastning syftar till att öka intresset för att förse småföretagen med riskkapital. De har många gånger svårare än de stora etablerade börsföretagen att fånga detta. I konsekvens med förändringar för de onoterade bolagen förbättras villkoren för egenföretagare i handelsbolag genom en ökning av räntesatsen vid positiv räntefördelning med två procentenheter. I vårpropositionen aviseras den lagrådsremiss om kapitalförluster som damp ner här hos riksdagen för en tid sedan. Småföretagarna har med rätta klagat på att de inte fått göra avdrag för förluster i samband med rån och andra brott. Nu kommer en lösning på problemet, samtidigt som företagarna får vissa andra avdragsmöjligheter som har samband med rörelsen. Fru talman! Skattelagarna innehåller en del stoppregler för fåmansföretag. De tillkom en gång för att hindra skatteflykt. Samtidigt kan många av reglerna slå fel och bli till hinder för seriösa företagare. Därför är det bra, herr skatteminister, att man tagit initiativ till en översyn av stoppreglerna. Så långt det är möjligt bör och vill regeringen låta allmänna skatteregler ta över reglerna för fåmansbolagen. Fru talman! I flera motioner tas beskattningen av tjänstesektorn upp. Riksdagen har anledning att återkomma till den svåra och viktiga diskussionen om skattekilar i de mest arbetsintensiva delarna av tjänstesektorn. Det gäller framför allt s.k. hushållstjänster. Det gäller också restaurangnäring, reparationer, underhåll och hemtjänster av olika slag samt kollektivtrafik. Det finns ett gediget utredningsunderlag som LO-ekonomen Dan Andersson har ansvaret för. Det är nu föremål för en rejäl remissbehandling. Det är viktigt att så sker. Skattereformen ledde till enkla tydliga regler och gemensamma skattesatser. En differentiering av skattesatserna kan ge samhällsekonomiska vinster, men den kan också skapa svåra avgränsningsproblem och låsa in arbetskraften i mindre produktiva branscher eller i jobb där det är svårt att få en anständig lön. Från socialdemokratins sida välkomnar vi en ödmjuk och prövande diskussion i de här frågorna. Däremot är vi inte beredda att förekomma en rejäl analys genom förhastade beslut. Frågan är inte färdigtänkt på oppositionssidan heller. Det märks inte minst genom de många och spretiga förslag om beskattning av tjänstesektorn som återkommer i olika reservationer. Fru talman! Skattepolitiken spelar en viktig roll för att göra Sveriges ekonomi långsiktigt ekologiskt hållbar. Miljöskatternas roll får en viktig belysning i den utredning från Skatteväxlingskommittén som nu är på remiss. Inom EU pågår arbetet med ett mineraloljedirektiv som kan bli ett principiellt genombrott i synen på energiskatter över hela Europa. I betänkandet aviseras den avfallsskatt som kommer att träda i kraft den 1 januari 1998. Därmed får Sverige ännu ett instrument för att stimulera till kompostering, återvinning och återanvändning. EU har gett klartecken för nedsättning av koldioxidskatten för energiintensiv industri. Därmed kan höjningen av koldioxidskatten för industrin träda i kraft den 1 januari utan att det äventyrar den industri som är mest energiberoende. Fru talman! I går såg vi 17 eller 18 moderater defilera förbi här i talarstolen. Som uppträdda på pärlband deklarerade de att koldioxidutsläppen var den största miljöfaran för vårt land. För någon timme sedan fick vi höra K-G Svenson yrka avslag på en höjd koldioxidskatt som har till syfte att minska användningen av fossila bränslen. Så allvarligt menad var alltså gårdagens föreställning! Ett försäkranssystem förbereds för växthusnäringen och yrkesfiskarna. Syftet är att långsiktigt underlätta företagens likviditet. Det lönar sig allt, Sverre Palm, när envetna politiker från västkusten som vet vad de talar om tjatar om och driver frågor som rör deras näringsliv. Regeringen och finans och skatteutskotten går den elintensiva industrin till mötes genom sänkning av produktionsskatten på el. Skatten på vattenkraft minskas från 3,42 till 2,21 %. Det är ett betydelsefullt beslut. Det är ett uttryck för det allvar med vilket Socialdemokraterna och Centern ser på behovet av energiskatter, och på vikten av att de utformas så att de inte slår ut den basindustri som är så viktig för jobben i stora delar av landet. Produktionsskatterna behandlas i den genomgång av energiskatternas utformning som pågår i Regeringskansliet. Avsikten är att regeringen inför 1999 skall lägga fram ett stabilt, samlat och långsiktigt hållbart energiskatteförslag som är väl förankrat i den praktiska verklighet som företag som Vargön Alloys och Ovako Steel lever i. Slutligen, fru talman, så går det viktiga skiljelinjer i skattepolitiken. Moderaterna föreslår skattesänkningar om 37,7 miljarder år 1998, 70 miljarder år 1999 och 86 miljarder år 2000. Det får allvarliga konsekvenser i människors vardag. Utgiftstaket sänks med över 40 miljarder redan 1998. Besinna att de besparingar som ingått i saneringsprogrammet och genomförts med så mycket smärta för många medborgare motsvarade 60 miljarder kr. Detta är inte riktigt, men nästan, lika mycket till. Det finns inga gratisluncher, K-G Svenson. På de områden där ni har presenterat konkreta förslag till nedskärningar är effekterna dramatiska. Det gäller förslaget om nära 8 miljarder mindre till kommunsektorn och det gäller er vilja att begränsa arbetslöshetsersättning till 300 dagar. På andra områden är dunklet större. Kommunalskatterna skall sänkas med 1:50 kr år 1999 och 3 kr år 2000. Kompensationen skall ske via statsbudgeten, men det ges ingen bild av hur den kompensationen skall genomföras. Är det pensionerna som skall skäras ned? Är det sjukförsäkringen som skall bli ännu sämre än i det sparförslag ni tar upp i budgeten? Eller är det, K-G Svenson, precis som tidigare att ni presenterar ett antal skattesänkningar, men ni har egentligen inte tänkt igenom hur de skall finansieras? Ni har prövat det tidigare. Det gick inte bra. Nu vill ni pröva det igen. Men samma krav måste ställas i dag som tidigare, K-G Svenson. Man kan inte låna till skattesänkningar. Skattesänkningar kan bara betalas med pengar som finns i verkligheten. Fru talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets förslag och därmed avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Våra skatteförslag är finansierade till varje krona, fru Lundberg. Det finns också angivet i vår motion hur dessa skattesänkningsförslag har finansierats till varje krona. Jag ställde ytterligare ett par frågor till fru Lundberg, bl.a. om fastighetsskatten och de människor som tvingas gå från sina hus på grund av de höga fastighetsskatter som de får betala. Jag vill upprepa den frågan till fru Lundberg. Är det en mänsklig rättighet att statens krav på boendeskatt inte får leda till att människor tvingas flytta? Jag vill gärna ha den frågan besvarad innan dagens debatt är slut. Före valet 1994 utlovade ni att ni skulle höja skatterna med 3,7 miljarder. Det har blivit 80 miljarder i skattehöjningar. Det är i huvudsak skatten på arbete som ni har höjt. Det har inneburit att arbetslösheten, från att ha minskat när vi lämnade regeringsmakten, nu har ökat. Antalet jobb har minskat och minskar fortfarande. Det finns ingen tendens att de ökar. Det är den allvarliga konsekvensen av er skattehöjarpolitik. Den har inneburit detta för människor. Den har inneburit att låg och medelinkomsttagare i dag lever på marginalen. Jag förstår inte, Inger Lundberg och Socialdemokraterna, att ni inte vill och försöker åstadkomma möjligheter för människor att kunna leva på sin lön. Ur demokratisk synpunkt är det en ganska allvarlig fråga som ni driver på det här sättet. Ni låter alltfler människor i vårt land bli beroende av politiska beslut.
Fru talman! Om det vore så väl att K-G Svenson hade finansierat alla sina förslag om skattesänkningar. Ni föreslår kommunalskattesänkningar för 1999 på 1:50 kr. Ni säger att staten skall ta över kostnaderna. Men var finns dessa kostnader på statsbudgeten? Sedan finns det naturligtvis områden där ni har en formell finansiering. Ni föreslår att trafikförsäkringarna skall ta över 5 miljarder kronor av sjukvårdskostnader etc. Om K-G Svenson skulle klara av det till den 1 januari 1998 har K-G Svenson blivit mycket händigare än vad han och hans regeringskamrater var under den förra mandatperioden. Nej, K-G Svenson, det är nu som tidigare att ni lägger fram ett antal skatteförslag som kan vara formellt finansierade, men som ni inte har reella möjligheter att genomföra. Ett exempel på det är utförsäkringen efter 300 dagar av dem som har a-kassa. Vad skall de göra efter 300 dagar? Många har fått jobb långt innan 300 dagar har gått. Nu ökar antalet jobb. Under förra veckan anmäldes 8 853 nya platser till landets arbetsförmedlingar. Det är en ökning, den är inte stor, men det är en ökning gentemot veckan tidigare. Det sker successivt en ökning av antalet nya jobb. Men även om vi får en kraftig ökning av antalet jobb, kommer det att finnas ett antal människor, K-G
Fru talman! Vi har en helhetspolitik som leder till ökad tillväxt och nya jobb. Det innebär förbättringar för dem som är arbetslösa i dag. De får chansen att kunna få ett jobb i morgon. Med vår politik får samtidigt alltfler människor i vårt land en möjlighet att kunna leva på sin lön. Det är också en viktig angelägenhet för människor i vårt land. Den 12 juli diskuterade vi arbetslösheten här i riksdagen. Då lovade Socialdemokraterna att det skulle komma förbättringar. De skulle inte komma under hösten direkt, men fr.o.m. den 1 januari utlovade arbetsmarknadsministern. Vi från borgerlig sida föreslog då att vi skulle göra en satsning på tjänstesektorn. Vi var överens om det då. Det fanns förslag om att åstadkomma det från den 1 september genom att skapa möjligheter för detta inom hushållstjänsterna. Vi är lika överens i dag. Det finns i vår reservation i finansutskottets betänkande. Vi vill starta upp detta från den 1 oktober för att skapa möjligheter till nya jobb i tjänstesektorn. Med den politik som ni har bedrivit har vi fått låg tillväxt och ökad arbetslöshet. Vi ser effekterna av att det offentliga inte orkar med. Jag läste senast i söndags om Sofie, fyra år, offer för vårdkrisen med de ökade vårdköer som finns. Jag hörde ett reportage i TV häromkvällen om ett litet barn på några år som var autistiskt. Han fick inte den vård som han behövde omgående. Väntetiden var ett helt år. Där ser ni effekterna av den svaga tillväxt som er politik har gett. Det beror på att ni inte har kunnat bemästra arbetslösheten. Detta är allvarligt för svensk ekonomisk utveckling och Sveriges framtid.
Fru talman! Det hedrar K-G Svenson att han tar upp enskilda människor som har det jobbigt i sjukvårdsköer och på andra sätt. Det kan vi politiker aldrig fjärma oss ifrån. Men det hedrar inte K-G Svenson att han svärtar ned svensk sjukvård. Aftonbladet hade nyligen en serie där man kanske hade lyssnat på sådana som K-G Svenson och det allmänna talet om att svensk sjukvård är så usel. Reportrarna blev förvånade när de var ute. De satte rubriken: Världens bästa sjukvård. Vi har en gemensam sektor i det här landet som vi har anledning att vara stolta över. Den har sina skönhetsfläckar. Det har frestat på den när vi har tvingats till indragningar på olika områden. Det skulle fresta oerhört mycket på den om Moderaterna kom till makten igen och genomförde sina nedskärningar på 8 miljarder kronor. Moderaterna behöver dessa pengar för att ta bort förmögenhetsskatten, ta bort avkastningsskatten på aktier och minska beskattningen av dem som har det allra bäst. K-G Svenson kallar det tillväxt. Nästan det första den moderata regeringen gjorde var att lägga fram en proposition som hette Skattepolitik för tillväxt. Den gick sedan under namnet Tobissons träsk - de ofinansierade skattesänkningarna. Efter det att den propositionen hade lagts fram hade vi tre år av negativ tillväxt, tre år av tillbakagång, i vårt land.
Fru talman! Det är mänskligt men ändå inte särskilt ansvarsfullt av de ansvariga politikerna att ägna sig åt historieskådning och dessutom en viss mytbildning. Jag förstår att Inger Lundberg hellre vill diskutera hur hon upplevde situationen förut. Men nu gäller det nuet och framtiden. Ingen människa som i dag är arbetslös får ett enda jobb av att ni står här och träter år ut och år in om hur illa ni tycker att det var förut. För det första vill jag påminna om era egna förslag under den tiden. De socialdemokratiska budgetalternativen var inte precis i balans. För det andra lånar ni fortfarande pengar. Det tycker jag tillhör ärligheten att säga. I den här budgeten lånar ni premiereserven, mina pensionspengar. Det är också lånade pengar. För det tredje luras ni när ni i övrigt går ut och säger att nu behöver ni inte låna mer. I själva verket betyder det enligt Åsbrink att ni hoppas att ni snart inte skall behöva låna mer - tror ni. Budgetsaneringen har präglats av ett kameralt tänkande, av frågor om vem som bidrar med vad, av att tabellerna skall stämma, men inte av vad det får för effekter. En del kanske inte kan bidra alls. Vi tycker t.ex. inte att de handikappade skulle behöva bidra alls genom indragningar av deras assistans. Andra kanske reagerar fullt mänskligt genom att inte bidra så mycket till nya jobb och tillväxt som de skulle kunna. Man kanske inte tycker att det lönar sig att göra en extra insats. Det är en mänsklig reaktion. Det är det som är problemet. Med ert kamerala tänkande, med kolumner som stämmer, krymper Sverige, och då får vi inga nya jobb. Era framtida utlovade kanske-skattesänkningar bygger ju just på att vi får nya jobb. Därför vill jag bara ställa en enkel fråga till
Fru talman! När Karin Pilsäter säger att det är gigantiska budgetunderskott har hon inte tagit reda på att årets upplåning beräknas bli betydligt mindre än tidigare. Den beräknas bli i storleksordningen 1-10 miljarder kronor - alltså betydligt lägre än vad man tidigare har räknat med. Det kan ställas mot runt 230 miljarder när upplåningen var som störst under de borgerliga åren. Så till frågan om vad vi kan göra för jobben. Det första är en sund ekonomi, låga räntor, stabilitet för framtiden. Det andra är spelregler, bl.a. de företagsregler jag beskrev tidigare. Det tredje är framtidstro och förhoppning. Det fjärde är att erbjuda den infrastruktur från samhället, när det gäller kommunikationer, utbildning och annat, som är en förutsättning för tillväxt. Det femte är trygghet och stabilitet i samhället, som gör att företag har möjlighet att växa och människor känner sig trygga och stabila. Det sjätte är att samhället är med, är spjutspets, på viktiga framtidsområden. Ett sådant område är miljöområdet. Det sjunde är det samspel mellan den gemensamma sektorn och svenska företag som är och har varit så framgångsrikt. Exempel på det är läkemedelsindustrin och telekommunikationsindustrin. Det åttonde är den mobilisering som sker ute i kommuner och län i dag, de vanliga enkla samtalen mellan kommunalråd och företagare om hur man bygger nätverk, hur man hjälps åt, hur man säljer Nora, hur man kan hjälpa varandra och vad man kan göra på lokalsidan. Det händer så oerhört mycket roligt i dag. Jag var för en tid sedan i Degerfors, en kommun som länge hade och har mycket stora problem men där det börjar spira av framtidstro och nyföretagande. Gå ut, Karin Pilsäter, och se det som händer och som är så roligt i dag.
Fru talman! Jag kan försäkra Inger Lundberg att jag ofta träffar folk på olika ställen, på företag, på dagis och överallt. Det händer mycket som är bra, men tyvärr är allt för litet av det sådant som ger nya jobb. Framför allt ger det inte tillräckligt mycket nya jobb. Det är de facto så att arbetslösheten nu ökar, inte minskar. Arbetslösheten är i dag högre än vad den var för ett år sedan. Detta kan ni väl ändå inte förneka? Det är ju uppenbart för alla andra, utom i så fall för er som tillhör det socialdemokratiska partiet. Inger Lundberg klarar inte ens av att här hålla sig till verkligheten under några minuter. Hon påstår att jag alldeles nyss skulle ha sagt att det var gigantiska underskott. Alla som läser protokollet efteråt kan med egna ögon se att jag inte alls sade det. Men det är underskott. 10 miljarder räknas in i premiereserven, och det är pengar som man lånar. Så pass mycket skall vi väl ändå kunna hålla oss till verkligheten. Av alla de saker som Inger Lundberg räknar upp är det säkert mycket som är bra. Men det leder uppenbarligen inte till fler jobb. Ni måste väl ändå tycka att det är ett problem? Ibland går det väldigt fort när ni gör saker. När ni t.ex. skulle dra bort bilaccisen och ersätta den med höjd fordonsskatt för alla människor gick det väldigt fort. När ni skulle införa ROT-avdrag tog det inte heller så lång tid. Varför skall det då ta så förtvivlat lång tid att göra en insats för att få bort skattekilarna på sådant som är viktigt för kvinnor - sådana saker som kvinnor vill köpa och sådana jobb som kvinnor skulle vilja sälja? Då går det väldigt långsamt. Men de arbetslösa kan inte vänta. De blir faktiskt bara fler och fler.
Fru talman! Jobben är den viktigaste frågan. Det finns ingen fråga som oroar socialdemokratin så starkt som den mycket höga arbetslösheten. Därför har vårpropositionen en tydlig profil, inriktad på att stimulera jobben i vårt land, och de pengar som kan frigöras används för olika insatser. Jag förstår att Karin Pilsäter är otålig. Jag tillhör också dem som menar att det är viktigt att vi ser vad som finns att göra när det gäller skattekilarna i tjänstesektorn. Men jag är ändå beredd att stilla mig. Om vi gör någonting som har betydelse för framtiden är det viktigt att det är rätt. Jag är tveksam till det förslag som moderaterna lägger fram, om att avstå från arbetsgivaravgifter och dessutom ha ett 30-procentigt avdrag. Ger det verkligen jobb som är bärkraftiga på sikt, som ger en vettig lön på sikt? Går vi in i principiellt nya system i vårt samhälle måste vi också känna att det är något som bär, att det är rätt och riktigt för framtiden. Annars är det, Karin Pilsäter, bara käcka försöksverksamheter. Jag tror inte att det är det som den ordinarie arbetsmarknaden behöver. Den ordinarie arbetsmarknaden behöver förändringar som strategiskt och långsiktigt kan påverka jobben.
Fru talman! Jag vill ställa några frågor till Inger I budgetsaneringens namn har en rad skatter höjts. När vi nu snart är i kapp och får överskott, är man då från socialdemokratins sida beredd att sänka skatterna igen? De här skattehöjningarna har ju dragit in mycket av den disponibla inkomsten för människor i landet och har också bidragit till att arbetslösheten har stannat på höga nivåer. Jag har också en följdfråga som jag kan ta direkt. Om man också lyckas med att få ned arbetslösheten kommer statens kostnader för arbetslösheten att minska. Det handlar om ganska stora summor. Skulle man då vara beredd att sänka beskattningen av arbete? Vi är ganska överens vad jag förstår - bl.a. i skatteväxlingsutredningen - om att beskattningen av arbete är väl hög. Jag tyckte mig också höra Inger Lundberg säga att det på en del av tjänstesektorn är orimligt höga skatter i dag. Om man lyckas få ned arbetslösheten till 4 % och på det sättet får fram tiotals miljarder, är man då från socialdemokraternas sida beredd att ta ned en del av beskattningen?
Fru talman! I vårpropositionen och i finans och skatteutskottens betänkanden har det markerats att vi nu bedömer att det kommer att finnas ett utrymme i storleksordningen 15 miljarder kronor, där man kan överväga fördelningspolitiska insatser riktade mot enskilda. Där kan självfallet skattesänkningar övervägas. Då är det naturligt att det i det sammanhanget är skatterna på arbete som diskuteras. Men jag tror, Roy Ottosson, att det är väldigt farligt att sälja skinnet innan björnen är skjuten. Det också farligt att innan man har gjort ordentliga fördelningspolitiska analyser säga vilka insatser som är riktiga. Men Roy Ottosson har självfallet rätt i att Skatteutjämningskommittén säger att när det finns utrymme för skattesänkningar är det i första hand skatten på arbete man skall sänka. Det finns också en bred parlamentarisk uppfattning om det.
Fru talman! Jag får tolka det som att man från socialdemokraternas sida är beredd att justera ned skatterna, framför allt på arbete, om man lyckas med att få ned arbetslösheten och klarar budgeten på ett bra sätt. Jag har ytterligare en fråga där jag är litet fundersam över var socialdemokraterna egentligen står. Det gäller miljöskatteområdet. Miljöeffekten av ett utsläpp är densamma oavsett varifrån det kommer. Då anser vi i Miljöpartiet att det principiellt sett bör vara så att skatten på sådana utsläpp skall vara densamma oavsett vem som gör utsläppet. På samma sätt som när det gäller miljölagstiftningen skall det vara samma krav oavsett vem som orsakar ett problem. När det gäller koldioxidskatten är det inte samma krav, utan olika företag och näringar betalar olika koldioxidskatt beroende på vad det är. Man har satt ned koldioxidskatten för delar av näringslivet, som betalar lägre skatt än vad hushållssektorn och energisektorn i övrigt betalar. Det är minst sagt konstigt. Man måste fråga sig vilken grundsyn socialdemokraterna har i detta fall och vad de tänker göra åt det, om de tycker att det principiellt sett skall vara samma skatt på alla koldioxidutsläpp. Det gäller också frågan om produktionsskatter. Det är något av en grundtes när det gäller miljöbeskattning att skatten bör tas ut så nära källan som möjligt. Därför har produktionsskatter på exempelvis kraftproduktion varit en bra linje. Man verkar nu vara beredd att gå ifrån det och i stället gå över till konsumtionsskatter och därmed mer indirekt beskatta energiproduktionen, trots att vi vet att det är just energiproduktionen som sådan som skapar miljöproblemen, inte konsumtionen av energi.
Fru talman! Låt mig börja med CO2-skatten. Det vore självfallet önskvärt att det kunde vara samma skattesats rakt över, men vi gör en nedsättning för industrin, som efter detta beslut kommer att betala 50 % i stället för 100 %. Vi gör det med hänsyn till svensk industris konkurrensförutsättningar. Det är viktigt att vi tar ut de skatter på miljöområdet som vi bedömer att det är möjligt att ta ut, men jag tror inte att det var särdeles begåvat att ta ut skatter på miljöområdet som gjorde att svensk industri inte var konkurrenskraftig. Vi har särskilda nedsättningsregler, Roy Ottosson. För att exemplifiera med en enkel verksamhet kan jag nämna trädgårdsnäringen, där det är kraftiga nedsättningsregler. Visst kan vi vara renläriga, som Roy Ottoson är, och säga att trädgårdsnäringen inte skall ha någon nedsättning och köpa våra tomater från Norrland. Men jag tror, uppriktigt sagt, att det inte är bra. Jag tror att det är bättre och angelägnare att göra som vi socialdemokrater, nämligen att aktivt engagera sig i den europeiska diskussionen kring miljöskatter etc. och vara med och påverka t.ex. mineraloljedirektivet. När det gäller produktionsskatterna pågår det en diskussion i Regeringskansliet, som jag har nämnt tidigare. Jag vill inte föregripa den. Slutligen tog Roy Ottosson upp frågan om skatterna. Jag tycker att det inte är något självändamål att ha höga skatter i ett land. Man får ibland intrycket, när man lyssnar på K-G Svenson, Roy Ottosson och andra, att skatterna är till större men för låginkomsttagarna än för höginkomsttagarna. Om man sänker kommunalskatten med 3 kr blir det 3 000 kr mindre i skatt om året för låginkomsttagaren som tjänar 100 000 kr, och det blir 9 000 kr mindre i skatt för höginkomsttagaren som tjänar 300 000 kr. Det viktiga är vad som sedan händer med de skattepengar som människor satsar.
Fru talman! Jag hörde att även Inger Lundberg talade om skattesänkning för låginkomsttagare. Men det skulle inte ske före valet 1998, utan efter. Vanligt folk måste ställa frågan: Kan man lita på Socialdemokraterna i skattefrågor? Ni har inte direkt någon gynnsam historia, om man tittar på valmanifestet 1994. Är det rimligt, Inger Lundberg, om man menar allvar med skattesänkningar för låginkomsttagare, att först 1997 höja med en procentenhet till egenavgifterna och sedan 1998 höja med en procentenhet till? Är man trovärdig då, när man säger att man eventuellt skall sänka 1999? Låt mig ta upp ytterligare ett par frågor som är helt orimliga skattetilltag. Värnskatten måste bort och skall inte ersättas med någonting som kallas någonting annat. Vad är det för etik i ett sådant dribblande? Värnskatten skall bort, säger ansvarig minister. Men sedan skall man sätta sig och fundera på vad den skall ersättas med. Sambeskattning av förmögenhet måste bort. Det är inte rimligt att människor som gifter sig skall förlora flera tusentals kronor per år. Vad finns det för etik i en sådan lagstiftning?
Fru talman! Jag är övertygad om att socialdemokratins trovärdighet när det gäller möjligheterna att långsiktigt undvika att höja skatterna är betydligt högre än Kristdemokraternas - ni håller ju fortfarande fast vid samarbetet med Moderaterna. Den egentliga skattekvoten under den borgerliga regeringens tid var 63 %. Den faktiska skattekvoten var lägre, i storleksordningen 50 %. Men ni hade ju inte finansierat det. Ni hade ju underskott i storleksordningen 13 %. Det skulle ju betalas. Vad finns det annat att betala med för svenska skattebetalare än skattepengar? Det socialdemokratin har gjort är att lägga en grund för välfärd och för att motverka krav på dramatiska skattehöjningar framöver. En stabil ekonomisk grund är den bästa garantin både för välfärden och för att man inte skall behöva tvingas till dramatiska förändringar på skattesidan. När det gäller värnskatten är vi också trovärdiga. Det finns icke beräknat pengar för värnskatten i någon balans för 1999. Värnskatten, i den form den har haft, har varit en tillfällig skatt. Däremot pågår det diskussioner i vårt parti och runt om i landet om hur skatteskalorna skall se ut med anledning av den uppföljning och utvärdering som görs av skattereformen. Det är viktigt att den diskussionen förs, och det är viktigt att inga låsningar sker och att inga absoluta löften ges om hur enskilda skatteskalor skall se ut. Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt med en långsiktig trovärdighet på de här områdena. Det är därför vi har valt att inte gå ut med några förhastade löften om skattesänkningar före valet.
Fru talman! Jag noterar att Inger Lundberg inte så gärna talar om framtiden utan hellre flyr till de borgerliga regeringsåren. Hon vill inte tala om vilka idéer man har när det gäller skattesänkningar för låginkomsttagare. Kan det vara höjda grundavdrag? Kan det vara sänkta egenavgifter? Ingenting sådant kommer fram här i dag. När det gäller värnskatten säger Inger Lundberg att Socialdemokraterna är trovärdiga och att det inte finns pengar intecknade för den för 1999. Men kan vi då få höra här i dag att det inte kommer någonting i stället som har samma effekt men som heter någonting annat? Kan vi få det beskedet här i dag?
Fru talman! Några absoluta besked om skatteskalorna från 1999 kan och skall jag inte ge här i dag. Det vi socialdemokrater har meddelat är att vi skall följa upp skattereformen och se på de fördelningspolitiska effekterna och människors olika möjligheter att bära olika skattenivåer. Det kommer vi att göra inför Sedan frågar Michael Stjernström hur skattesänkningar för låginkomsttagare skulle se ut och om det kan vara höjda grundavdrag eller sänkta egenavgifter. Jag tror att Michael Stjernström har rätt på många punkter. Egenavgifterna har i sig effekter som inte är riktigt bra. Vi älskar inte egenavgifterna. De har införts som ett led i att förhindra att Sverige fastnar i ett träsk av mycket jobbiga ekonomiska problem. Självfallet vore det bra om man utan skada för samhället i övrigt kunde höja grundavdraget, men det är förödande att sänka egenavgifterna, att höja grundavdraget och att låta detta leda till kraftiga obalanser i statens budget. Vi vill inte dit. Vi har sett hur det blev när ni satte Sverige där en gång, och dit vill inte socialdemokratin att Sverige skall komma. Jag är ledsen, Michael Stjernström, om vi ibland nämner de budgetunderskott som fanns under de borgerliga åren. Men det var en så historiskt unik och dramatisk företeelse att det finns risk för att det kommer att nämnas igen.
Fru talman! Jag har fyra korta frågor till Inger För det första: Vad ligger bakom införandet av avdragsrätten för organisationskostnader? För det andra: Är kapitalet på O och OTC listorna uteslutande arbetande kapital enligt Socialdemokraterna och Inger Lundberg, eller är det placeringskapital? För det tredje: Vilka är det, egentligen, som har stått för saneringen? Har inte decilerna åtta och nio procentuellt sett bidragit mindre än vad decilerna fyra, fem och sex har gjort? Har inte decilerna fyra, fem och sex fått bära mer än decilerna åtta och nio procentuellt sett? Den sista frågan: Vilken satsning hade varit den mest strategiska - höjningen av gränsen för det femprocentiga avdraget upp till 852 000 kr eller borttagandet av 14 dagar i sjuklöneperioden och undantag från arbetsgivarinträde för företag med mindre än tio anställda? Vilket hade varit det strategiskt mest lämpliga? Inger Lundberg hävdade ju att höjningen av avdragsgränsen för löneunderlag upp till 852 000 kr är en strategisk satsning.
Fru talman! Vi börjar med avdragsrätten för organisationskostnader. Jag skall inte ta någon stor debatt med Per Rosengren om det, men det gäller en del av företagens kostnader, och det har känts logiskt och riktigt att ha med dem i avdragsmöjligheterna. Det är inte heller någon dramatisk skillnad. Vi har haft en diskussion om definitionen av O och OTC-aktierna, och det är en markant om mycket tydlig skillnad mellan A-listan och O och OTC listans sätt att fungera. Det har inte minst märkts under de senaste dagarnas diskussion om avtagande aktiekurser i samband med att några företag har flyttat över till OTC-listan. Det Per Rosengren tar upp om uppföljningen av hur kostnaderna för budgetsaneringen har betalats är viktigt. Som jag sade tidigare har de högsta kostnaderna betalats av de inkomsttagare som haft de högsta inkomsterna. Den tionde decilen har procentuellt sett betalat högre kostnader. Kostnaderna har inte betalats riktigt på samma sätt av den åttonde och nionde decilen, beroende på att de stora förmögenheterna, kapitalen och kapitalförsäkringarna etc. inte finns där. Jag har varit inne på det tidigare. När man sparar i välfärdssystemen drabbar det människor som är väldigt beroende av dessa. Det är därför - det har jag nämnt för K-G Svenson tidigare - som socialdemokratin har valt att förena besparingar och skattehöjningar. Slutligen: På skatteområdet har vi bedömt förändringarna när det gäller arbetsgivaravgifterna för småföretagen som strategiska. Det är de värderingar vi har gjort inom ramen för skatteområdet. Däremot har vi gjort andra prioriteringar inom ramen för socialförsäkringsområdet.
Fru talman! Låt oss säga att avdragsrätten för organisationskostnader vissa år innebär kostnader på totalt 30 miljarder. Det gäller prospekt och kostnader för att komma in på olika listor. Det handlar om en hel del pengar om man medger avdragsrätt. Det handlar också om momspengar i sammanhanget. Jag frågade inte om listornas sätt att fungera. Jag frågade vad det är för skillnad mellan OTC och O listorna och A-listan för mig som köper aktier. Innebär det faktum att ni skattebefriar O och OTC listorna totalt att ni anser att det där generellt gäller arbetande kapital? Min poäng är att det inte är det. Det är samma placeringsstrategi för OTC och O Vi talade om de fem procenten. Inger Lundberg talar om småföretag, men det gäller även stora företag. Det finns ingen begränsning uppåt. Reglerna om de fem procenten i arbetsgivaravgiften gäller generellt. Vi menar att man borde ha begränsat det till småföretag. Då hade man fått pengar över till att lösa andra problem för de minsta företagen. Det är den strategin som jag saknar hos Socialdemokraterna och i den förda skattepolitiken. Man sprider pengarna i stället för att använda dem mer strategiskt. Det är just det jag reagerade på när Inger Lundberg var uppe i talarstolen. Hon pratade om att det var en strategisk lösning, men jag menar att det inte är någon strategisk lösning. Man sprider pengar i onödan.
Fru talman! Jag tycker att Vänsterpartiets småföretagarpolitik är bland de mest fantastiska. De tycker om små företag. De skall vara små och gulliga - en, två, tre, fyra eller fem anställda. Jag tror att företagen får ha nio eller tio anställda. Blir det plötsligt elva anställda är företagen inte trevliga längre. För Sverige är det viktigt att vi gör en satsning på små företag, men det är också viktigt att vi stimulerar små företag att bli större. Ett problem är ju att många av de allra minsta företagen inte har expanderat. Eftersom Vänstern inte tycker om företag med elva anställda skall dessa plötsligt förlora 42 600 kr. De är oförskämda nog att anställa en elfte person. Det kan inte vara en vettig företagarpolitik.

Fru talman! Det svenska skattesystemet har en rad viktiga uppgifter. En sådan uppgift är att finansiera samhällets offentliga åtaganden för medborgarnas trygghet och välfärd. Det senaste decenniet har givit oss bittra erfarenheter av vad som händer om vi har statsfinanser i obalans. Förtroendet för svensk ekonomi rubbas. Inflationen skjuter fart. Räntan skjuter i höjden. Kronans värde urholkas. Såväl individer och hushåll som företag drabbas negativt. I dag är läget annorlunda. I dag är förtroendet för svensk ekonomi återupprättat. Inflationen är nästan obefintlig. Räntan ligger på en stabilt låg nivå. Kronans värde har stärkts avsevärt. Individer, hushåll och företag påverkas därvid positivt. Centerpartiet har aktivt och engagerat deltagit i saneringen av den svenska ekonomin. Saneringen har huvudsakligen skett genom neddragning av offentliga kostnader, men har också skett till priset av ett skattetryck som tillhör Europas högsta. Trots detta höga skattetryck, som har varit nödvändigt för saneringen av statsfinanserna, har det varit möjligt att stimulera småföretagsamheten inom ramen för skattesystemet. Jag erinrar om återinförande av kvittningsrätten, sänkta arbetsgivaravgifter och lättnader i dubbelbeskattningen som viktiga inslag i detta arbete. Nu går vi vidare i vårpropositionen med ytterligare arbetsgivaravgiftssänkning, ytterligare lättnader i ägarbeskattningen och en förstärkt möjlighet till kapitalbeskattning av vinst i enskild näringsverksamhet. Vi har nu balans i statens affärer. Det är viktigt att inte äventyra denna balans vare sig genom oförsiktiga skattesänkningar eller genom mera betydande utgiftsökningar. Sunda statsfinanser är den grundläggande garantin för att inte återigen försämra villkoren för individer, hushåll och näringsliv. Genom den framgångsrika sanering som genomförts skapas emellertid nu successivt ett allt större utrymme för måttliga skattesänkningar, försiktiga utgiftsökningar och en påbörjad återbetalning av våra gemensamma skulder, dvs. av statsskulden. Vi utlovar inga skattesänkningar som inte ryms inom ramen för sunda statsfinanser. Vi intecknar inte några s.k. dynamiska effekter av olika skattesänkningar på förhand. Erfarenheterna från skattereformens genomförande manar i detta hänseende inte till efterföljd. Vi kommer att koncentrera våra skattesänkningar de närmaste åren kring åtgärder för att öka tillväxten och för att öka välfärd och köpkraft för breda grupper i samhället. Vi kommer att lägga fram förslag om sänkt skatt på boendet genom sänkt fastighetsskatt. Det skall ske genom att man eliminerar de nuvarande orimligheterna i taxeringsutfallet för permanentboende i attraktiva områden, men det skall också ske genom en generell sänkning av skattesatsen från 1,7 till 1,5 %. Vi kommer att gå vidare med förslag om förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare, och vi kommer att föreslå ytterligare sänkningar av arbetsgivaravgifterna. Vi kommer också att föreslå sänkta inkomstskatter för låg och medelinkomsttagare. Och återigen: Vi kommer att se till att dessa åtgärder ryms inom ramen för fortsatt förbättrade statsfinanser. Fru talman! En annan viktig uppgift för skattesystemet är att styra och stimulera till ändrat beteende hos individer, hushåll och företag. Höga skatter på hälsovådlig konsumtion, som tobak och alkohol, är ett sådant exempel. Inom miljöpolitiken spelar ekonomiska styrmedel en viktig roll. Högre skatt på miljöskadliga varianter av bensin än på mindre miljöskadliga är ett sådant exempel. Centerpartiet har varit starkt pådrivande när det gäller att införa ekonomiska styrmedel i miljöarbetet. Principen om en skatteväxling som ökar belastningen på miljöstörande verksamhet och på knappa resurser och som sänker beskattningen för arbete omfattas nu - om än i varierande grad - av alla partier utom Moderaterna. I den beredning av skatteväxlingskommitténs slutsatser och förslag som nu pågår kommer vi att ta aktiv del för att driva fram ytterligare steg i skatteväxlingsprocessen. En ofta framförd invändning mot skatteväxling är att basen för beskattning på miljöområdet minskar vid en högre beskattning. Det är antagligen sant - det är ju för övrigt ett av syftena med ekonomiska styrmedel. Kritikerna glömmer bort att det är lika sannolikt att lägre skatt på arbete ger en ökning av den skattebasen, genom en ökad sysselsättningsgrad. En väl genomförd skatteväxling kan alltså från teoretiska utgångspunkter - och sannolikt också i praktiken - antas vara en statsfinansiellt neutral åtgärd med lägre miljöstörningar och högre sysselsättning som resultat. Den bör därför genomföras. Fru talman! Ytterligare en viktig uppgift för skattesystemet är att vara ett instrument i fördelningspolitiken. "Skatt efter bärkraft" är även fortsättningsvis en god princip. Det är en god rättviseprincip. Den skall dock balanseras så, att skattesystemet tillsammans med lönebildningen ger incitament till utbildning, arbete och företagande. Detta är en av de många balansakter mellan olika, i och för sig vällovliga, principer och önskemål som skattesystemet skall tillgodose och som sällan diskuteras i denna kammare, som desto oftare genomkorsas av tvärsäkra och sinsemellan motstridiga påståenden och förslag som just behöver balanseras mot varandra. Avslutningsvis vill jag peka på att skattesystemet i möjligaste mån skall medge en enkel och rationell hantering såväl för den skattskyldige som för tillämpande myndighet. De senaste åren har präglats av ett stort reformarbete på detta område. Förenklingar och rationaliseringar har genomförts. I går kväll fattade riksdagen ytterligare ett viktigt beslut i detta hänseende genom införandet av ett skattekonto. Jag är alldeles säker på att de domedagsprofetior som framför allt Moderaterna ägnade sig åt i den debatten kommer på skam. Sammanfattningsvis anser jag att vi nu genom den framgångsrikt genomförda saneringen av svensk ekonomi har skapat oss ett handlingsutrymme för måttliga skattesänkningar, för förbättringar i våra trygghetssystem och för en återbetalning av statsskulden. Dessa åtgärder skall dock hela tiden avvägas, så att den genomförda saneringen inte återigen äventyras. Så bygger vi vidare på den svenska välfärden.
Fru talman! För två veckor sedan hade vi en debatt om förmögenhetsskatten här i kammaren. Jag varnade då för att många företag nu kan lämna A-listan på grund av den höjda skatten. Och det är kanske ännu fler som låter bli att notera sig på Jag vill en gång till fråga Rolf Kenneryd: Är den här utvecklingen acceptabel för Centerpartiet? Hur skall företagen nu klara riskkapitalförsörjningen när ni tvingar bort dem från A-listan? Är Centerpartiet berett att ompröva sin inställning i den här frågan när man ser de negativa effekterna?
Fru talman! Jag ser inte den här utvecklingen som något större hot för den svenska riskkapitalförsörjningen. Det kan ju inte spela någon större roll om ett företag är noterat på den ena eller den andra listan just när det gäller tillgången på riskkapital. Däremot är det ett bekymmer att den här utvecklingen nu har tagit fart. Vi behöver se över dessa förmögenhetsskatteregler. Vi har nu tid att följa utvecklingen över sommaren. Och så kan vi ta itu med detta till hösten. Jag utgår från att det då kommer att finnas ett förslag från regeringen som vi har kunnat påverka i just det här hänseendet.
Fru talman! Tyvärr kommer det att bli svårare för utländska investerare att investera i företag som finns på O och OTC-listan. En del har som regel att man inte får placera i aktier som inte är börsnoterade. Och enligt formalian är aktier som är noterade på O och OTC-börsen inte att anse som börsnoterade här i Det kommer alltså att bli problem för dessa företag att locka till sig kapital när företag med huvudägare som betalar mycket pengar i skatt tvingas bort på det här sättet. Det låter ju bra att man nu skall följa frågan. Men det är mer akut än så. Det borde ske en förändring nu.
Fru talman! Jag vill bara göra ett kort tillägg. Det här är i och för sig ingen ny företeelse. Den här skillnaden mellan A-listan och de andra listorna har ju funnits sedan lång tid tillbaka. Den har accentuerats ytterligare den sista tiden, men problemet har vi kunnat leva med under en ganska lång tid. Jag utgår från att vi genom ganska måttliga justeringar i nuvarande förhållanden kan komma till rätta med den strömning som vi nu talar om.

Fru talman! Låt mig börja med att tacka hela skatteutskottet för ett mycket gott arbete under hela året. Det har varit mycket att göra under våren. Det har som vanligt varit en tidspress. Men ni har gjort en mycket god insats när ni har behandlat flera regeringsförslag under en mycket kort tid. Jag vill förstås rikta ett särskilt tack till Lars Hedfors och den socialdemokratiska gruppen men också ett varmt tack till Rolf Kenneryd och Centerpartiet. Tack för ett gott samarbete! Ni har ju under våren tagit del av och beslutat om en rad förslag som rör viktiga delar av regeringens hela politik. Det är den stora fördelen för skatteutskottet; ni behandlar just allmänpolitiska frågeställningar. Låt mig ge några exempel på vilken typ av frågor som ni har tagit ställning till under våren. Jag tänker förstås på den statsfinansiella saneringen. Ni har återigen bidragit till att se till att staten kommer ut ur det kaos som vi befann oss i för bara ett par tre år sedan. Ni har gjort det genom att också bidra till fördelningspolitiken. Vi har nu en riksdag som förstår hur viktigt det är med en god fördelningspolitik för att man skall kunna få en uppslutning kring de oerhört svåra beslut som har fattats i den här riksdagen. Ni har förbättrat villkoren för de små och medelstora företagen. Tack vare just stärkta statsfinanser har det varit möjligt för oss att ta ytterligare steg för att förstärka entreprenörens ställning i Sverige, för att stärka de nytillkomna, de små och medelstora företagen. Ni har förbättrat användningen av de ekonomiska styrmedlen. Ni har alltså tagit nya steg för att stimulera Sverige till att bli ett ekologiskt uthålligt samhälle. För det är just så: Skattepolitik kan man inte se skild från övriga politikområden. Ni är priviligierade som arbetar med frågor som rör hela den samlade politiken. Det största oppositionspartiet, Moderaterna, gillar att lyfta ut skattepolitiken. Så var det under perioden när Moderaterna ansvarade för skattepolitiken i den borgerliga regeringen. Den seglade i väg, bort från den ekonomiska politiken, alldeles för sig själv. I debatten kommer det, i dag liksom tidigare, omfattande skattesänkningsförslag. Sällan talar ni om vad som händer på den andra sidan. Vad innebär era förslag för välfärden? Om man kopplar loss skattepolitiken från den övriga politiken kan man förstås bekymmerslöst föreslå skattesänkning efter skattesänkning. Man slipper konfronteras med skattepolitikens effekter. Det moderata skattemålet på kort sikt, till nästa år, är att minska skatteintäkterna med 37 miljarder. På ett par års sikt, till år 2000, handlar det om närmare 100 miljarder. På litet längre sikt, oklart hur lång, vill Moderaterna enligt motioner till riksdagen nå en skattekvot i Sverige på 40 % av BNP. Det innebär att vi förlorar skatteintäkter motsvarande 250 miljarder kronor. Gång på gång har jag här i kammaren, vid debatter ute i landet och i alla möjliga sammanhang bett Moderaterna att beskriva det samhälle vi får när vi har dragit ned de offentliga utgifterna med 250 miljarder. Beskriv konsekvenserna för välfärdssamhället! Tala om vad som händer med äldreomsorg, utbildning, vård och socialförsäkringar! Jag hoppas att Karl Gösta Svenson kan bidra till det i dag. För samhällets sammanhållning är det viktigt att vi finansierar våra utgifter och att vi gör det på ett rättvist sätt. Bördorna måste fördelas efter bärkraft. Det har varit oerhört viktigt under den här perioden av statsfinansiell sanering. Men det gäller också i ett land som har starka statsfinanser. Det saneringsprogram ni har fattat beslut om, sammanlagt 126 miljarder, har krävt allas deltagande. Det har krävt både skattehöjningar och utgiftsnedskärningar. Nedskärningarna har drabbat dem som har det sämst allra hårdast. Att använda skattepolitiken har inneburit att det har varit möjligt att fördela bördorna. Och det är just så: Att få uppslutning kring ett sådant här saneringsprogram kräver att man orkar och vågar fördela bördorna rättvist på alla medborgare. Hade inte vi t.ex. återställt skattereformen och fått en likformig kapitalbeskattning, återställt aktieutdelningsbeskattningen och reavinstskatten på aktier m.m. hade vi aldrig fått en uppslutning kring den här politiken. Hade inte vi bevarat förmögenhetsskatten i stället för att avskaffa den, som Moderaterna och möjligen även de andra borgerliga partierna vill, hade vi inte fått en uppslutning kring saneringen. Men fördelningspolitiken handlar också om andra saker. Skattepolitiken har under våren, med ganska små förslag, gett ett par bidrag till fördelningspolitiken, och jag skulle vilja nämna dem. De är exempel på hur skattepolitiken kan rycka in och stötta upp den övriga politiken. För att stärka Sveriges ställning som ett utvecklat IT-samhälle är det viktigt att de som inte dagligen kommer i kontakt med datorer får en möjlighet att delta när företag gör ett kunskapslyft för sina anställda genom utbildning och hemlån av datorer. Regeringen lägger fram förslag om att hemlån av datorer skall vara skattefria för att underlätta det kunskapslyft vi behöver. Ett annat förslag, som kan tyckas litet men som också har stor betydelse, handlar om självförvaltning och de konsekvenser som självförvaltningen hade under förra året. Vi vill uppmuntra självförvaltning i bostadsområden. Vi vill få miljonprogramsområdena att lyfta genom att människor själva tar ansvar i de områdena. Genom skatteförslag har vi nu gjort det möjligt att klara det utan att drabbas av skattekonsekvenser. En klok skattepolitik kan på så vis också uppmuntra andra delar än dem vi traditionellt anser vara skattepolitiska delar. Vi har också ett gemensamt uppdrag att stimulera till omställningen till ett miljöriktigt, uthålligt samhälle. Skatter och avgifter är viktiga ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Ni har tagit ställning till förslag om koldioxidskatten. Ni kommer framöver att få ta ställning till förslag om reformering av energibeskattningen. Det arbetet pågår i Regeringskansliet. Regeringen kommer inom kort att lägga fram förslag om en avfallsskatt. Vi föreslår att skatt tas ut på allt avfall som deponeras. Det kommer att stimulera till bättre resurshushållning. På många sätt kan alltså skattesystemet väsentligt bidra till att vi når ett ekologiskt uthålligt samhälle. Ett starkt välfärdssamhälle kräver ett starkt privat näringsliv. Den depression som Sverige leddes in i skadade det svenska näringslivet djupt. Det var sannerligen inte lätt att vara företagare i Carl Bildts Sverige. Näringsklimatet är en oerhört viktig fråga, en avgörande fråga för om vi skall nå en halvering av den öppna arbetslösheten till år 2000. Det måste vara goda villkor för våra företag, stora som små, att verka i vårt land. Vi socialdemokrater har som parti traditionellt månat om näringslivets villkor. Det ser vi t.ex. på den företags och bolagsbeskattning vi har, som internationellt sett är mycket konkurrenskraftig. Men det finns samtidigt alltid anledning att se över hur små och medelstora företags villkor är. Jag menar att vi har gjort det och lagt fram flera konkreta förslag. Men glöm inte att det måste vara makropolitiken, den samlade ekonomiska politiken, som är utgångspunkten! Jag skulle vilja pröva en teori inför riksdagens ledamöter, särskilt skatteutskottets ledamöter. En god ekonomisk teori skall ju gärna uppkallas efter någon person. Jag har valt att kalla teorin Bo Lundgrens skatteparadox. Jag kan dock trösta Karl-Gösta Svenson med att det hade gått lika bra med Karl-Gösta Svensons skatteparadox. Om inte jag minns fel var ju Lundgren under den period då den här teorin praktiserades. Vad innebär den här teorin? Vad går den ut på? Jo, Bo Lundgrens skatteparadox infaller när skattesänkningar leder till försämrade villkor för dem som får sin skatt sänkt. Det var precis så det blev. Ofinansierade skattesänkningar spädde på underskotten, ökade upplåningsbehovet och pressade upp räntorna. Det svenska näringslivsklimatet försämrades i minst två helt avgörande delar mellan 1991 och 1994, allt medan Bo Lundgren, ivrigt påhejad av Karl-Gösta Svenson, sänkte skatter. Dels eroderade, försvann, stora delar av den inhemska efterfrågan, dels sprang räntorna i höjden. Följden blev masskonkurser, massarbetslöshet och sjunkande produktion. Lågkonjunkturens effekter förstärktes dessutom av att människor i hushållen blev litet rädda för vad de såg. De såg en regering som sänkte skatter utan att ta ansvar för den sammanlagda ekonomiska politiken. De insåg att det här inte skulle hålla på lång sikt och att det någon gång måste komma besparingar. Därför bestämde man sig för att det var bäst att börja spara. Rädslan drev fram ett sparande som minskade efterfrågan, vilket gjorde att inte minst de små företagen fick oerhört svårt att få någon avsättning för sina produkter. Ju mer Bo Lundgren ville gynna företagen, ju mer han sänkte skatter, desto mer försämrade han för hushåll och företag genom de stigande räntorna och den rädsla som spreds. Men paradoxen kan också verka åt andra hållet. Tiden efter 1994 är ett viktigt bevis på det. Det fasta grepp vi har om ekonomin har inneburit vissa skattehöjningar men också lett till sänkta räntor och därmed klart bättre villkor för hushåll och företag. Sedan sommaren 1994 har räntorna nära nog halverats. Det är oerhört viktigt för tillväxt i framtiden. Regeringen har dessutom visat att om man håller i tyglarna fast går det också att genomföra skattesänkningar med bibehållet förtroende utan att drabbas av Bo Lundgrens paradox. För att stimulera företagandet har regeringen i vårpropositionen föreslagit ytterligare lättnader i ägarbeskattningen för de onoterade bolagen. De små och medelstora företagen, ofta familjeföretag, har fått lättnader på uppemot 4 miljarder kronor. Varför? Jo, därför att de inte har tillgång till den internationella kapitalmarknaden. Det här är ett sätt att underlätta deras riskkapitalförsörjning. Det sänker investeringskostnaden. Det ökar investeringarna, ökar sysselsättningen och leder på sikt till lägre arbetslöshet. Expansion stimuleras. Det här är ett mycket konkret sätt att stimulera just de små och medelstora företagen. Vi tar också steg för att ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna, särskilt för de små företagen. Vi höjer räntesatsen för positiv räntefördelning, vilket får betydelse för enskilda näringsidkare. Vi inför avdragsrätt för rån - en liten sak men nog så betydelsefull för de näringsidkare som drabbas av rån. I ett mycket ansträngt statsfinansiellt läge har vi lyckats lätta på beskattningen av små och medelstora företag. Det har vi gjort samtidigt som underskotten minskar, räntorna faller och efterfrågan på företagens produkter ökar. Vi håller också på med ett omfattande förenklingsarbete för företag. Vi ser över skattereglerna för enskilda näringsidkare. Vi skall se över stoppreglerna och har tillsatt en utredning för det. I går fattade riksdagen ett beslut om skattekontona, som på ett radikalt sätt förenklar vardagen för den lille företagaren så att denne får möjlighet att orka med det som är viktigast: att vara entreprenör, att sälja sina produkter och att anställa folk. En annan sak som rör näringslivsklimatet och som är mycket viktig är kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Även där har vi lagt fram flera förslag för att se till att det blir neutralt mellan dem som fuskar och dem som sköter sig. De som fuskar skall veta att det inte går i längden. Alla de här åtgärderna är till för att värna företagarna. Skatternas allt överskuggande syfte är naturligtvis att se till att finansiera våra gemensamma utgifter. Det får vi aldrig glömma. Men ett utrymme som skapas i en sund och stark ekonomisk miljö gör att man kan rikta skattesänkningar mot små och medelstora företag för att stimulera deras tillväxt. Låt mig säga några ord om förmögenhetsskatten. Fördelningspolitiskt är den mycket viktig. Att avskaffa förmögenhetsskatten i ett läge där Sverige är i desperat behov av att ta sig ur ett statsfinansiellt kaos vore dårskap. Vi har lagt fram förslag om förmögenhetsskatt som underlättar tillväxten för de små och medelstora företagen. Arbetande kapital är undantaget. Efter en mycket livlig diskussion för ett år sedan beslöt vi även att det undantag som finns för företag på OTC-listorna skall fortsätta, det undantag som Bo 1991 års regel härstammar därifrån. Det är klart att den reaktion vi nu ser på börsen måste följas mycket noggrant. Det är önskvärt med så neutral beskattning som möjligt. Den dag vi har statsfinanser som klarar det och det är fördelningspolitiskt möjligt är regeringen beredd att se över 1991 års regel, som Bo Lundgren införde. Det är alldeles självklart att utvecklingen i den reala världen, på börsen t.ex., är viktig för hur vi skall styra skattepolitiken. Åren som har gått har i mångt och mycket handlat om att rädda välfärdssamhället. Det har varit tunga år för riksdagen, både att fatta hårda beslut och att på hemmaplan försvara nedskärningar och skattehöjningar. Varje del av detta saneringsprogram har varit kännbar för alla människor. Det gäller allt från sänkning av flerbarnstillägg till höjning av fastighetsskatt och egenavgifter. Men det har varit nödvändigt. Varje del har varit nödvändig. Det är så oerhört lätt för en opposition att räkna upp vad den skulle önska göra, alla dessa sköna skattelättnader, alla dessa sköna utgiftsökningar. Men erfarenheten av den politik ni för är förskräckande, för ni får inte ihop budgeten. Jag skulle vilja avsluta med att ställa några frågor till Karl-Gösta Svenson. Det vore väldigt intressant att höra reaktionen även från Folkpartiet och Kristdemokraterna. Beskriv det samhälle där ni nått 40 % skattekvot av BNP! Vad har hänt? Hur ser det ut? Vad innebär det? Förklara på vilket sätt de skattesänkningar ni gjorde förra gången, 1991-1994, medförde högre tillväxt och sysselsättning! Läs gärna in siffrorna över den privata sysselsättningen i svaret, Karl-Gösta Svenson! Har ni ändrat någonting i er politik sedan den perioden, som kommer att ge en annan effekt än den vi fick se då? Karl-Gösta Svenson, visa det land där minskade skatter har lett till större rättvisa och större jämlikhet! Ge gärna ett exempel på det! Till Folkpartiet och Kristdemokraterna vill jag säga: Ställer ni upp på den typen av skattepolitik? Ni kommer lätt att kunna säga: Nej, det gör vi inte. Vi har våra egna motioner. Men vi vet ju att ni är beredda att sätta er i en regering med Moderaterna. Tidigare lät ni Moderaterna styra skattepolitiken. Ni lät Moderaterna dra ned landet i ett statsfinansiellt moras. Den fördelningspolitik som bedrevs var katastrofal när det gällde sammanhållningen i landet. Är ni beredda att ställa upp på det igen?

Fru talman! Den här historiska beskrivningen har vi hört förut. Den är lika osann i dag som den var tidigare. Skatteministern är mycket väl medveten om att det var den socialdemokratiska politiken som drev Sverige in i arbetslöshetens stålbad. Vi hade en mycket djup lågkonjunktur under regeringsperioden 1991-1994. Vi vände den utvecklingen genom en god näringsinriktad politik, som gav ökat antal jobb. Tillväxten ökade och framför allt minskade arbetslösheten i slutet av den regeringsperioden. De fördelarna fick den nya socialdemokratiska regeringen med sig genom ökad tillväxt, ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Sedan kom återställarna och skattehöjningarna. Skattehöjningarna hade utlovats bli 3,7 miljarder men har blivit 80 miljarder. Det har påverkat läget. Det är framför allt skatten på arbete som ni har höjt, skatten på arbete för låg och medelinkomsttagare. Det minskar möjligheterna till anställning, minskar möjligheterna till en god lönebildning, och därmed har vi fått dessa mycket negativa effekter i Sverige, med en rekordhög arbetslöshet. Er välfärdsstat är naturligtvis i fara genom att så många människor saknar ett riktigt jobb. De saknar en framtidstro i vårt land beroende på en felaktig politik. Vad innebär vårt sätt för välfärden? Den frågan fick jag av skatteministern. Vi visar det genom att vi har en helhetspolitik med sänkta skatter, där vi också växlar med transfereringar. Man kan sänka skatter och sänka de bidrag som föreligger. Men vi gör också socialt genomtänkta besparingar. Vi sparar inte på änkor, handikappade och föräldralösa barn. Det är typexempel på den helhetspolitik som vi moderater står för. Ett viktigt inslag är att vi vill att vanliga människor skall kunna leva på sin lön.
Fru talman! Karl-Gösta Svenson var nöjd med utvecklingen 1991-1994. Det finns bara en enda orsak till att det fanns en gnutta ljus i det totala mörker som den borgerliga regeringsperioden var ekonomiskt. Det handlade om att ni misslyckades med att hålla den fasta kronkursen. Kronan föll dramatiskt. Det kallade Carl Bildt ett misslyckande. Det gav naturligtvis stimulans till exportindustrin. Ett kronfall på 30 % gav stimulans till exportindustrin. Den gick bra därefter. I övrigt var det ett totalt mörker. Den största orsaken till det var antagligen att man inte lyckades hålla i den ekonomiska politiken. Skattepolitiken fick segla i väg. Man brydde sig inte om de höjda räntorna, det räntekaos som rådde. Det dödade den inhemska sektorn. Det lade en våt filt över hela den inhemska sektorn. Karl-Gösta Svenson återkommer till att vi utlovade 3,7 miljarder kronor i skattehöjningar och att vi sedan har höjt mer än så. Sov Karl-Gösta Svenson under valrörelsen 1994? Missade Karl-Gösta Svenson socialdemokratins valmanifest, som totalt dominerade valrörelsen från augusti 1994 och fram till valet. Vi redovisade besparingar och skattehöjningar tydligast av alla partier. Moderaterna hade inget besparingsmanifest. Det var sköna skattesänkningar som singlade omkring och mycket litet av konkreta besparingsförslag. För oss handlade det t.ex. om karensdagen i föräldraförsäkringen, som vi fick ta mycket stryk för i debatter. Men det handlade också om höjda egenavgifter, värnskatt, återställd kapitalbeskattning. Det var skattehöjningar som vi var mycket tydliga med i valrörelsen. Kommer inte Karl-Gösta Svenson ihåg dem? Han var kanske inte med i valrörelsen 1994.
Fru talman! Jag kommer mycket väl ihåg valrörelsen 1994. Jag kommer också mycket väl ihåg det brev som jag och flera andra fick av Ingvar Carlsson, där det klart och tydligt stod att de skattehöjningar som en ny socialdemokratisk regering räknade med var 3,7 miljarder, som nu har blivit 80 miljarder. Det har påverkat den situation vi i dag befinner oss i. Det är egentligen märkligt att höra skatteministern. Ingenting sade han om framtiden, inte ett ord om de hundratusentals människor utanför det här huset som i dag är arbetslösa, inte ett ord om de familjer i låg och medelinkomstklassen där många dels är drabbade av arbetslöshet, dels av de väldiga skattehöjningar som de har fått vidkännas. Samtidigt har de fått vidkännas besparingar och lever därmed i dag på marginalen. Inte ett ord säger skatteministern om förutsättningarna för dessa människor att få ett nytt jobb, ett riktigt jobb, ett varaktigt jobb. Vi talade här i riksdagen för ett år sedan om denna politik. Vi hade ett särskilt plenum den 12 juli om arbetslösheten, och ännu har ingenting hänt. Fortfarande stiger arbetslösheten. Förstår inte skatteministern sambandet mellan er politik, med de enorma skattehöjningarna, och lägre tillväxt, med skatt på arbete som leder till svårigheter för företagen att kunna anställa nya människor? Är det inte bättre att ha en likadan utveckling som i USA, där det inte finns reell arbetslöshet i dagsläget, där människor kan känna sig trygga för att de kan gå till ett jobb? I England och Nya Zeeland är det likaså. Där har man haft en ekonomisk utveckling och politik som har gett möjligheterna till nya, riktiga jobb.
Fru talman! Som vanligt var det ingen beskrivning av det samhälle som har 40 % skattekvot och har sparat in 250 miljarder kronor. Sedan var det valrörelsen 1994. Om inte Karl Gösta Svenson då sov, vilseför han människor medvetet när han påstår att vi inte klart och tydligt i valmanifesten under valrörelsen redovisade skattehöjningar. Vi bad dessutom om ett öppet mandat för att klara av att ta Sverige ut ur den massiva kris som vi då var i. Låt mig säga följande om arbetslösheten. Vi gör konkreta och stora insatser för att underlätta för småföretagen. Jag har redovisat dem från talarstolen. Vi satsar 4 miljarder i år och 8 miljarder nästa år på att stötta och stärka vården, omsorgen och utbildningen. Det är oerhört viktigt. Vi satsar 8 miljarder på kommunerna. Ni vill dra ned 8 miljarder på kommunerna. Det är, vad jag kan förstå, en differens på 16 miljarder. Hur många tiotusentals jobb kommer att försvinna i vården, omsorgen och utbildningen om Karl Gösta Svenson får chansen? Det talar han tyst om. Låt mig beskriva litet grand vad era skatteförslag innebär konkret, fast då för utgifterna. Hälsa och sjukvård, social omsorg: Nedskärningar med 3,9 miljarder. Kommunerna skall ha 8 miljarder mindre. I stället skall försvaret öka med 2,3 miljarder. Skatten på pensionssparandet skall sänkas med 0,8 miljarder. Detta är moderat politik med tydlig effekt. Vi får väl försöka beskriva den så gott det går. Ni kommer inte att beskriva den andra sidan av skattepolitiken. Men jag lovar Karl-Gösta Svenson att vi kommer inte att ge oss i att faktiskt få en beskrivning av er vilket samhälle ni är på väg att driva Sverige in i.
Fru talman! Jag förstår att om man känner sig pressad är det bättre att tala om det som har varit och om andras upplevda brister än vad man själv håller på med. Jag tror nog ändå, Thomas Östros, att det ordnar sig med blommor - som man säger i Norrland - bara käringen dör. Vi har litet olika roller inom politiken. Nu är det ni som sitter i regeringsställning och som är ansvariga och vi som sitter i opposition. Vår roll i opposition är inte bara att tala om när ni är duktiga utan också att tala om vad vi tycker är mindre bra och vad vi tycker man borde göra i stället. Naturligtvis är er roll att just lyfta fram hur duktiga ni är. Vi fick några exempel, t.ex. datorer hemma och självförvaltning. När vi förde fram förslag om att göra något åt det, talade man från majoritetens sida i höstas om att det minsann inte behövdes några förändringar. Men när ni hade tänkt vidare kom ni fram till att det kanske behövdes. Vart leder detta mig? Jo, nu säger vi att det verkar finnas ett växande problem för människor med en affärsidé att få ut en F-skattsedel. Jag hoppas att skatteministern kan lyssna litet bättre denna gång och ta till sig av problemet. Det finns andra problem för egenföretagare. T.ex. finns det den preliminära F-skatteberäkningen. Den gör att under perioden med inte så stora inkomster går det knappt att få ihop tillräckligt för att betala in skatten. Det blir ingenting över för egen del. För dem som gör avsättningar för expansionsmedel, räknas detta ändå in i inkomstunderlaget för privatekonomin vid beräkning av bostadsbidrag, vilket gör att det blir en ohållbar privatekonomisk situation. Detta är bara några exempel på attityd och bemötande som på sina sätt är bra, men på andra sätt är dåligt. Det gör att människor känner att det kanske inte är så stor idé att försöka och de känner inte att det som förväntas och uppmuntras är att ta tag i sin egen situation, att försöka tjäna pengar, betala skatt och på det sättet bidra till välfärden. Därför undrar jag om skatteministern denna gång kan tänka sig att lyssna på oss litet bättre?
Fru talman! Jag ägnar en stor del av min tid till att diskutera och resonera med företagare. Jag tror att det är oerhört viktigt att gå igenom regler och lagar för att göra det så lätt som möjligt att starta egen verksamhet och växa som företagare. Det sker från min utgångspunkt med välfärdssamhället som grund. Jag vill inte nå en 40-procentig skattekvot. Jag vill ha ett starkt välfärdssamhälle. Men däri kan vi resonera om hur man gör på bästa sätt, givet att vi måste ta ut ganska höga skatter för att kunna ha en bra välfärd. F-skattsedeln är viktig. Den är ett körkort för företagaren, som underlättar hans eller hennes situation och som gör det lättare att bedriva verksamhet. Jag tittar noga på hur den typen av service används och hur Riksskatteverket och skattemyndigheterna gör. Låt oss titta på siffrorna. Problemet att inte få ut en F-skattsedel är inte så stort att det handlar om tusentals företag. Det är en ganska liten del det handlar om. Jag är beredd att titta på om det finns någonting i lagstiftningen som kan förändras för att underlätta. Vi skall sänka trappsteget för att bli egenföretagare. Vi skall göra det samtidigt som vi bedriver en bra fördelningspolitik och har ett starkt välfärdssamhälle. Det händer någonting nu bland företagare. Jag märkte det själv när jag besökte en klädaffär i Uppsala. Ägaren var ganska nöjd med att det har blivit en ökning av försäljningen av kläder. Jag tittade sedan på siffrorna. Det är 10 % totalt i landet. Han hade anställt ett par nya under våren. Han kände att det hade blivit en stabilare försäljning, och därför vågade han anställa. Han var optimistisk om framtiden. Det visar hur viktigt det är med den samlade ekonomiska politiken. Tack vare att vi har fått ordning på statsfinanserna, räntorna har fallit, människorna är inte rädda längre, så vågar de köpa nya skjortor. Men det är inte bara att sänka skatterna. Det gäller att hålla ihop den ekonomiska politiken.
Fru talman! Jag är glad att jag har fått beskedet att skatteministern är beredd att se över frågan. Det handlar inte bara om dem som får ett konkret nej. Det handlar om det bemötande man får i processen. Det handlar om hur diskussionen går, förväntningar, vad folk läser för artiklar i tidningarna osv. Kort sagt: Vilket intryck som ges från statsmakternas sida, dvs. om man tycker att det är bra att människor startar företag eller utvecklar en affärsidé till något som kan växa och bli större. Kan Thomas Östros tänka sig att vara litet mer konkret när det gäller frågan om förmögenhetsbeskattningen och OTC-listan? Statsrådet sade att han skulle följa utvecklingen noga. När Anne Wibble frågade Erik Åsbrink tidigare fick hon inget svar. Jag vill ändå fråga om Thomas Östros kan tänka sig att garantera att man inte tänker lösa denna fråga genom att höja förmögenhetsskatten på onoterade aktier. Vi från Folkpartiets sida har tagit fram en rapport, ett förslag och ett startpaket under rubriken Lättare att bli sin egen. Det är en lång rad konkreta förslag om hur det kan bli lättare att bli egenföretagare. Jag skall med glädje överlämna dem till statsrådet Östros. Jag hoppas att han kan titta noga på dem och senare lägga fram förslag. Han får gärna kalla dem sina egna.
Fru talman! Jag tackar Pilsäter för alla intressanta bidrag. Pilsäter kanske kan gå en kurs hos oss på Finansdepartementet i konsten att balansera en budget och konsten att sköta en bra makropolitik. Så kan vi ha utbyte av varandras klokskaper. Ibland saknar jag den linje som Folkpartiet drev under Bengt Westerberg. Det handlade då om att förena välfärdssamhället med företagande. I dag har Folkpartiet blivit alltmer av stödparti åt Moderaterna. Jag fick inget svar av Karin Pilsäter hur hon såg på de moderata ambitionerna i skattepolitiken. Det är trots allt så att ni är ett litet parti. Moderaterna är ett stort parti. De tar över skattepolitiken i en eventuell regering. Då är det bara att packa och rätta sig efter det. Det är sorgligt att Folkpartiet inte bättre kan försvara ett välfärdssamhälle, samtidigt som ni försvarar ett näringsliv. Det vänder för Sverige. Nybilsförsäljningen har gått upp med 40 %. Sällanköpshandeln visar en uppgång med 10 %. Som jag sade tidigare ökar kläd och skoförsäljningen. Det är det som på lång sikt är avgörande, dvs. att människor vågar efterfråga företagens produkter. Dit har vi kommit nu. Då kommer också det förenklingsarbete vi bedriver att kunna blomma ut i ett läge där det finns en efterfrågan. Vi ser över för att kunna förenkla skatteregler för enskilda näringsidkare. Jag tror - jag vet inte om Karin Pilsäter tror det - att vi går in i en situation där fler kommer att prova på att vara egenföretagare under en period i livet. Då är det viktigt att se till att det blir så enkelt som möjligt. Samtidigt skall en bra fördelningspolitik bedrivas. Det skall samtidigt vara så neutralt som möjligt mellan olika företagsformer. Det är oerhört viktigt att sänka ribban.
Fru talman! Jag vill ta upp frågan om skatteväxling med skatteministern. Vi hörde Centerns Kenneryd tala väldigt positivt om skatteväxling nyss här. Mina enkla frågor är: Tycker Östros att den beskrivningen och de synpunkterna på skatteväxling på miljön är bra? Är han själv beredd att stå för samma åsikter? Det är inte helt ointressant, eftersom regeringen ju har ett nära samarbete med Centern. I anslutning till detta vill jag också ta upp frågan om skattesubventioner, dvs. i första hand lägre miljöoch energiskatter för vissa företag. Den här typen av subventioner är ett internationellt fenomen. Det har gjort att det finns en internationell marknad, som man kan säga är dumpad. Den elintensiva industrin konkurrerar med andra elintensiva industrier i andra länder som i regel har motsvarande förmåner. Så är det i Tyskland, Italien, Spanien, Frankrike osv. Detta saboterar möjligheterna att bedriva en bra skattepolitik ur miljösynpunkt. Det vore därför intressant att få veta vad regeringen gör i det internationella sammanhanget. Vad gör man i EU och i världshandelsorganisationerna för att få något slags rätsida på de här frågorna så att man kan komma vidare och mer effektivt anpassa skattesystemet till att få en uthållig tillväxt och en bättre miljö?
Fru talman! Frågan om skatteväxling tycker jag är en intressant och viktig fråga. Man skall vara på det klara med begränsningarna, men också med i vilken riktning man vill gå. Jag tror att skatteväxling kan vara en metod att förbättra och förstärka miljöpolitiken. Jag ser det inte som en metod att slå två flugor i en smäll - att klara arbetslösheten och miljöpolitiken med ett grepp. Det tror jag inte på. Skattebaserna är väldigt olika stora. Skatten på energi och miljö ger ungefär 60 miljarder till statskassan. Skatten på arbete ger 10-11 gånger mer. En mycket stor höjning av energi och miljöskatter skulle ge en mycket liten sänkning av inkomstskatten. Det handlar också om takten. Vi måste ge alla hushåll och företag möjlighet att ställa om, och inte höja i en sådan takt att de slås ut. Miljöpolitik är i sanning en global politik. Vi har ingenting vunnit om vi bara har petat ut ett företag på andra sidan gränsen till ett land med mindre krav. Därför är det viktigt att man t.ex. har nedsättningsregler för elintensiv industri. I en del av industrin finns inte så stora möjligheter att rationalisera bort elanvändningen. Den ingår som en del av produktionsprocessen. Att ha samma regler för den som för alla andra skulle slå ut den verksamheten. Den skulle i stället blomma upp någon annanstans i Europa, och det tror jag inte vore särskilt klokt - särskilt inte om man vill ha en folklig uppslutning kring att stimulera Sverige till att bli ett ekologiskt uthålligt samhälle. EU-perspektivet är mycket viktigt. Sverige driver väldigt starkt i EU att man skall anta det energiskattedirektiv som finns som förslag från kommissionen. Det skulle vara ett redskap för en gemensam omställning och en gemensam miniminivåhöjning. Man får inte allting på en gång, och det är klart att det blir en del undantag för en del länder. Men vi får ett redskap som vi kan använda på litet längre sikt. Vi får en gemensam energiskattestruktur, och vi kan gemensamt driva en bra miljöpolitik på det sättet.
Fru talman! De skattesubventioner till elintensiv industri som förekommer i en rad länder, och även andra typer av mer eller mindre dolda subventioner är brott mot frihandelsideerna och något som man borde betrakta som en avart i det internationella sammanhanget. Det borde finnas en strategi från regeringens sida om att verkligen få in detta i frihandelsdiskussionen. Det saboterar en bra frihandel att man på det här sättet går in i land efter land och subventionerar. Det leder till suboptimeringar och ökade kostnader. Kostnaderna handlar i det här fallet i hög grad om miljöförstöring och energislöseri. Detta är ett av de stora problem vi står inför. Det vore intressant att få veta vad regeringen tänker göra för att komma åt detta. Det handlar ju inte bara om att i EU-sammanhanget få något slags minimiskatter. Det är en mindre fråga i sammanhanget, även om den i och för sig kan vara intressant. Men det skulle i så fall innebära att regeringen går ifrån sitt tidigare ställningstagande att man inte skall ha gemensam skattepolitik inom EU - en intressant upplysning. Prisrelationerna är väldigt viktiga för hur företag och hushåll beter sig. Skattesystemets utformning påverkar prisrelationerna väldigt kraftigt. Vi har i dag väldigt höga skatter på arbete och tjänster och förhållandevis låga på energi och miljö, vilket bidrar till att det är billigt och lönsamt att förstöra miljö. Detta gör att det är svårt att förhindra miljöförstöringen, och bidrag och regler visar sig ofta få en mycket begränsad effekt. Man måste därför se skatteväxlingen som en grundläggande strukturell förändring för att få effekt i politiken på området.
Fru talman! Jag ser det som en klok strategi att ge lättnader för elintensiv industri samtidigt som vi driver på omvandlingen av det svenska samhället mot att bli alltmer av ett ekologiskt uthålligt samhälle. Någon annan strategi tror jag inte är tänkbar. Vi kommer aldrig att få en folklig uppslutning kring att vi skall driva ut företag från Sverige som sedan uppstår på andra sidan gränsen för att man där har lägre krav. Det handlar om att gemensamt, också i EU - vi skall inte alls förringa det arbetet - få regler som gör att vi tillsammans kan höja ambitionsnivån. När det gäller en gemensam skattepolitik är jag absolut inte för majoritetsbeslut på skatteområdet i EU. Däremot skall vi ha ett intimt och nära samarbete med alla EU-länder - även på skatteområdet. Enhällighet skall vara beslutsprincipen. Men vi skall kunna resonera och diskutera för att få en gemensam bra grund att stå på. Det gäller miljöpolitiken och energiskatterna, och det gäller också kapitalskatterna. Annars kan vi stå inför en utveckling där totalt fri rörlighet på kapital, vilket i sig är bra, möter en vitt skild skattestruktur i Europa som gör att kapital söker sig dit där det inte beskattas alls. Det är klart att det behövs samarbete och gemensamma diskussioner. Det är en helt annan sak att säga att vi skall ha majoritetsbeslut när det gäller skatter. Det är en genuint nationell fråga. Ett bra samarbete är viktigt för Sverige.
Fru talman! Jag vill ställa några frågor till Thomas Den första rör sänkt skatt för låginkomsttagare. Hur ser skatteministern på sänkta egenavgifter som ett möjligt sätt att minska skatten för låginkomsttagare? Jag tycker att egenavgifterna är en skatt med en orimlig fördelningsprofil. Den andra frågan rör småföretagarna. Det finns ett behov hos många småföretagare att nyanställa. Men de vågar inte anställa. De vågar inte tro att reglerna kommer att förbli stabila. När de tänker på de personer de skall anställa och om dessa personer blir sjuka undrar de vad kostnaden skall bli. Varför lyssnar inte regeringen på småföretagarna? Varför håller regeringen människor kvar i arbetslöshet?
Fru talman! Michael Stjernström frågade om sänkt skatt för låg och medelinkomsttagare. Låt mig vara tydlig när det gäller regeringens prioriteringar. För det första skall Sverige ut ur det statsfinansiella kaotiska läge landet befann sig i för två år sedan. Vi har inte balans i de offentliga finanserna förrän 1998. Det är viktigt, och det skall uppnås. För det andra vill regeringen återställa styrkan i kommuner och landsting när det gäller vården, omsorgen och utbildningen. Det gör vi nu genom att bidra med 4 miljarder 1997 och 8 miljarder 1998. Detta är en oerhört stark prioritering för regeringen. För det tredje, om vi då skulle se att vi har ett överskott och att vi har lyckats amortera av på statsskulden, är regeringen inte främmande för att sänka skatter för låg och medelinkomsttagare. Det är den här prioritetsordningen som gäller. Jag är rädd för att kd ansluter sig till en motsatt prioritetsordning - att man börjar med att sänka skatterna, sedan låter det bli stora underskott i statsfinanserna och använder det som ett bräckjärn för att minska den offentliga sektorn. Det skulle jag aldrig ställa upp på. Frågan om småföretagen och stabila spelregler tror jag är oerhört central. Småföretagen har fått utstå många förändringar under de här åren. Orsaken är naturligtvis den statsfinansiella kollapsen och allt det vi har varit tvungna att göra för att ta landet ut ur kaos. Tack vare samarbetet med Centerpartiet och samarbetet i skattefrågor med t.ex. Kenneryd finns det nu möjligheter att slå fast regler som gäller för en längre period. Sjuklöneperioden är förstås en fråga som diskuteras väldigt mycket bland småföretagare. Men de förstår ju också att det inte är möjligt att göra allting på en gång. Det finns statsfinansiella restriktioner - det har varit en del i saneringsprogrammet. Om mycket skulle man vilja säga: Det där skulle man vilja ha ogjort. Men det är en viktig del av saneringsprogrammet.
Fru talman! Jag skall använda de sista sekunderna av min taletid till att svara på den fråga som jag fick av Östros beträffande intresse för en framtida ny regering. Jag är övertygad om att en framtida ickesocialistisk regering kommer att ha sitt kraftcentrum runt mittenpartiernas politik. Att vi redan i oppositionsställning är överens om hur resurserna skall skapas är faktiskt mer än man kan säga om partierna på vänsterkanten.
Fru talman! Om det innebär att ni tar avstånd från detta och är beredda att säga att ni inte kommer att samarbeta om en moderat skattepolitik och en moderat välfärdsavvecklingspolitik, är det ett oerhört glädjande besked. Ni är välkomna till de partier som strävar efter att bevara den svenska modellen och välfärdssamhället. Vi strävar efter att åter bygga upp det privata näringslivet till den styrka som det hade innan den borgerliga regeringen drev ned Sverige i depressionen. Ni är välkomna till det arbetet.
Fru talman! Jag skall försöka ställa tre frågor som inte är av polemisk art utan snarare av upplysningskaraktär. Hur långt har ni kommit med översynen av fastighetsskatten och varthän lutar det? Kan ni tänka er att ompröva beslutet om borttagandet av arbetsgivarens medverkan vid betalande av kvarskatt om det visar sig att det får negativa konsekvenser? Ni har hittills inriktat lättnaderna för småföretagare på aktiebolagen. Ni har finansierat en del av det genom att sänka avsättningarna till periodiseringsfonder från 25 % till 20 %. Innebär den förenkling som ni jobbar med nu att ni också kommer att rikta in vissa skattesänkningar på enskilda firmor och handelsbolag så att de kommer i åtnjutande av ungefär lika stora skattesänkningar som aktiebolagen har gjort?
Fru talman! Per Rosengren frågade om fastighetsskatten. Låt mig först påminna Rosengren om vad vi har gjort. Vi införde lättnadsregler som gjorde att de som fick den allra högsta höjningen inte drabbades av det på en gång utan fasas in över ett antal år. Vi har satt stopp för den årliga omräkningen, därför att det finns signaler om att omräkningen av fastighetstaxeringen inte fungerar perfekt. Vi har tillsatt en utredare som ser över just fastighetstaxeringen för att se om vi använder de rätta metoderna i dag för att fånga marknadsvärdet. Internt inom Regeringskansliet ser vi också över de modeller som finns med i debatten, inte minst här i riksdagen. De kallas för Californiamodellen och allt möjligt. Jag tror att det finns en brist i kunskapen om hur dessa modeller verkligen slår. Därför har vi bestämt oss för att titta över dem så bra det går. Jag är rädd för att en del av de här modellerna ger fördelningspolitiska konsekvenser som inte är särskilt lockande för stora delar av Sveriges befolkning. Att t.ex. ha en fastighetsskatt som grundar sig på ett taxeringsvärde på det inköpspris man en gång hade skulle göra att expanderande orter, framstegsorter, får en ganska låg fastighetsskatt, medan orter där det går bakåt och priserna faller får en hög fastighetsskatt. Skulle man ha samma fastighetsskatt per kvadratmeter skulle vi få se en dramatiskt höjd fastighetsskatt i Pajala eller Surahammar och en dramatiskt sänkt fastighetsskatt i Danderyd och Lidingö. Det finns anledning att gå igenom de här förslagen till modeller mycket noggrant så att vi får tydliga exempel på hur det slår fördelningspolitiskt. Kan Per Rosengren ställa den sista frågan en gång till. Jag tror att jag missade själva innebörden i frågan. Och min taletid är dessutom slut nu - så det passar bra.
Fru talman! Jag ställde faktiskt tre frågor. Kan ni tänka er att ompröva beslutet om borttagandet av arbetsgivarens medverkan vid betalandet av kvarskatt om det visar sig få negativa konsekvenser? Sedan fick jag faktiskt inte svar på den första frågan. Skatteministern svarade väldigt länge, men inte på frågan. Jag frågade: Hur långt har ni kommit med översynen? När kan vi vänta oss något resultat? Jag förstår att det kan finnas argument för och emot de olika modellerna. Det är ju därför ni undersöker dem. Så långt är vi eniga. Men ungefär när i tiden ligger ett besked? Sedan var det den sista frågan. Ni håller på med en översyn av lättnadsreglerna för enskilda firmor, handelsbolag osv. Hittills har ni genomfört skattelättnader för aktiebolag. Det har ni delfinansierat genom en sänkning av utrymmet för avsättning till periodiseringsfonder. Detta har inte kommit enskilda firmor och handelsbolag till godo på något sätt. De har bara fått vara med och finansiera. Min fråga är: Ingår det i översynen av lättnadsreglerna också en översyn av beskattningen av enskilda firmor och handelsbolag så att de också kan få vissa skattesänkningar?
Fru talman! En översyn av reglerna för enskilda näringsidkare och handelsbolag strävar inte efter en skattesänkning i sig. Den strävar efter en förenkling. Skattesänkningar annonseras inte ut förrän det finns ett utrymme för det. Då skall det vägas mot andra typer av åtgärder. Det är förenklingsarbete som detta gäller. Skattekontot och borttagandet av arbetsgivarens medverkan vid betalning av kvarskatt är ett exempel på hur vi förenklar vardagen för de små företagen. Det är en arbetsuppgift som försvinner från företagaren. På det viset blir vardagen litet enklare och man kan ägna litet mer tid åt det som är viktigt - att vidareutveckla sitt företag och vara en god entreprenör. Jag kan inte ge något datum i dag när det gäller översynen av fastighetsskatten. Men arbetet pågår för fullt.

Fru talman! Jag tänker säga några ord om reservation 143. Jag kommer inte att yrka bifall till den, eftersom mitt parti har en ordning om hur man yrkar bifall och begär votering, och den tänker jag följa. Fru talman! I dag firar jag ett fyrtioårsjubileum. Det är i och för sig ingenting att vara stolt över. Det markerar att jag har rökt sedan 40 år tillbaka. Jag inser, precis som alla andra, att bland det mest negativa man kan göra är att konsumera cigaretter. Men jag noterar med sorg eller glädje att det är två miljoner svenskar som är behäftade med samma negativa egenskap. Jag tänker inte ta någon debatt om plus eller minuskontot vad gäller statens kostnader för och intäkter från rökningen om jag inte blir provocerad. Den 1 januari i fjol höjdes tobaksskatten. Åtta månader senare kommer man att höja samma skatt igen. Det innebär att ett paket cigaretter kommer att kosta 44 kr i Sverige. Det är det högsta priset inom EU. Det är dyrare i Norge, men Norge tillhör faktiskt inte EU. Man motiverar förslaget med att man vill ha in 1,7 miljarder. Det visar sig i dag att den höjning som gjordes i januari inte har inneburit att man har fått in de skatter man trodde att man skulle få, utan det är ett präktigt underskott där. Jag skulle vilja fråga vad det är som indikerar att just skattehöjningen den 1 augusti 1997 skulle ge dessa 1,7 miljarder, när den tidigare höjningen inte har gett den effekt som man förväntade. Fru talman! Ett annat motiv är EU-anpassning. Då kan man som väljare fråga sig vad EU-anpassning innebär. Jag tror nog att en majoritet av svenska folket anser att en EU-anpassning av priserna på t.ex. cigaretter innebär att man anpassar priserna till det prisläge som gäller för alla andra länder i Europa. Men det gör det inte. Efter den skattehöjning som riksdagen kommer att besluta om i natt kommer vi att få det högsta cigarettpriset i Europa. Problemet i det här fallet är att konsumtionen visserligen på något sätt kanske kommer att minska, men inte i den omfattning man har trott. Det här innebär bara att man ger näring till kriminell verksamhet. Smugglingen kommer att öka. Seriösa tobakshandlare kommer att förlora i omsättning. Den svenska cigarettfabrikant som finns i Sverige riskerar att förlora stora marknadsandelar. Vi har sett, fru talman, att EU, som mest är positivt för Sverige, samtidigt innebär mindre kontroll. Vi kan notera att ett antal företag, som tidigare inte kunde etablera sig, i dag hävdar att man bedriver handel. Man transporterar cigaretter genom Sverige för att exportera dem till ett land utanför Sverige. Den företagsamheten förekom inte tidigare. I dag förekommer den, och det finns ingen kontroll. Allt pekar på att en stor del av de cigaretter för vilka Sverige bara skulle vara ett transitland omsätts och säljs här. Man kan säga att det här är brottsligt, att det är kriminellt. Ja, det är kriminellt, och det är brottsligt. Men vi skall ha klart för oss att tullen och polisen inte har resurser i dag för att kontrollera detta. Vi vet om att de båda nämnda myndigheterna har problem med prioriteringar. Jag förstår om man inte prioriterar att jaga människor med ett två eller tio cigarettpaket utöver det som är lagligt. En annan sak som borde vara ett bekymmer är att man tack vare det här beslutet kan befara att en del pengar i onödan kommer att hamna i andra länder. För ett antal år sedan var det attraktivt för t.ex. en skåning att åka till Danmark och göra vissa inköp. I takt med att värdet på den svenska kronan sjönk och värdet på den danska steg blev den aktiviteten mindre intressant. I dag kan vi dock se, baserat på vissa händelser, att Danmark blir mer intressant som inköpsland. Om detta nu blir av som skall inträffa från den 1 augusti i år, att man kan tjäna 10-15 kronor på att köpa ett paket cigaretter i Danmark, är risken stor att man väljer Danmark som inköpsställe, och då går de pengarna Sverige förbi. Det mest praktfulla exemplet, om man nu skall tala om praktfulla exempel, är dock en jämförelse mellan Sverige och Polen. I dag har vi från södra Sverige ett flertal färjeförbindelser med Polen. De här rederierna erbjuder ett weekend-paket. I det ingår två nätter i hytt och två frukostar, och det kostar 450 kr. Den som fortfarande vill röka och som vill fortsätta att betala vad det kostar, kan åka på den här resan i princip gratis. Det pris man betalar för en limpa cigaretter i Polen motsvarar vad den här resan kostar. Jag tror inte, fru talman, att det är höjden av smartness. Fru talman! Vi har i dag i Sverige säkert Europas dyraste bensin. Vi har kanske Europas högsta kostnader för vin, öl och annan alkohol. Häromdagen sade man i ett TV-program att vi kanske har de högsta hyrorna i Europa. Vi har en arbetslöshet som i alla fall i jämförelse med den vi hade i Sverige för ett antal år sedan är unik. Och vi har faktiskt inte längre något socialt skydd som vi kan skryta över. Fru talman! Min fråga blir: Vad är det för poäng att gå efter kartan, när kartan inte längre överensstämmer med verkligheten? Jag tror att det är viktigt för Sverige som nation, för vår ekonomi, att vi försöker anpassa oss till den verklighet som faktiskt finns i alla andra länder i Europa. Gör vi inte det riskerar vi att det som vi i dag kallar för kris kommer att aktualiseras inom en inte alltför lång tid.